Fru talman! Som jag tidigare sade har Barnkommittén lämnat sitt betänkande till regeringen. Arbete pågår i Regeringskansliet, och en proposition kommer, enligt de uppgifter jag har, i maj. Där får man ta ställning till det här med förtroendeläkare. När det gäller förtroendeläkarinstitutet, Ulla Hoffmann, är det ju faktiskt så att förtroendeläkarna inte skall behandla, inte skall undersöka. Förtroendeläkarinstitutet är till för att hjälpa till med att tolka andra läkares intyg för personalen om det behövs. Så till frågan om Invandrarverkets personal vad gäller att bedöma asylskäl i fråga om kön och homosexualitet. Den särskilda utbildning man behöver för att göra den bedömningen ingår naturligtvis som ett led i den kompetensutveckling som Invandrarverkets personal har. Så jag kan inte se att det skulle behöva vara så särskilt märkvärdigt. Det är tio människor som under 1997 har fått uppehållstillstånd på grund av kön eller homosexualitet. Det innebär inte att man behöver ha missat någon. De personerna kan ju också falla under konventionsflyktingbegreppet och kan ha fått uppehållstillstånd som konventionsflyktingar.
Fru talman! Min fråga till Maud Björnemalm var varför det blev ett sådant liv i utskottet. Varför kunde man inte ta in den text som Barnkommittén har i sin utredning vad gäller förtroendeläkarna? Den är betydligt bättre än den text som utskottsmajoriteten ville ha. Vad gäller förtroendeläkarna står det också i Barnkommitténs betänkande att i den mån förtroendeläkare skall användas måste förtroendeläkaren ha minst samma kompetens som den läkare som utfärdade intyget. Vi har varit väldigt noga i det här betänkandet med att ta in andra saker, t.ex. att ett förslag om tvåårsregeln har skickats vidare till NIPU. Jag skulle därför väldigt gärna vilja veta vad det är som gör att just den här texten vad gäller förtroendeläkarsystemet inte kunde tas in i betänkandet. Sedan säger Maud Björnemalm att riktlinjerna vad gäller kön eller homosexualitet ingår i den kompetensutbildning som Invandrarverket har. Vad jag förstår har det fortlöpande funnits en kompetensutveckling hos personalen på Invandrarverket. Under ett år har vi haft den här bestämmelsen, och under ett år har det inte kommit några riktlinjer. Vad är det som får Maud Björnemalm att tro att just nu har det hänt något, nu kommer riktlinjerna?
Fru talman! Om jag minns rätt när det gäller förtroendeläkarsystemet, Ulla Hoffmann, byggde det på en motion från Miljöpartiet. Det var därför vi inte tyckte att det fanns någon anledning att ta in det här med förtroendeläkarna. Jag förstår inte varför Ulla Hoffmann har hakat upp sig på detta när det kommer en proposition som bygger på Barnkommitténs betänkande. Vänta och se tills den kommer!
Fru talman! Visst är det så att flykting och invandrarpolitiken skall präglas av helhetssyn, respekt och mänskliga rättigheter. Visst skall vi också göra stora och betydande internationella insatser, inte minst humanitära insatser. Maud Björnemalm kan i Folkpartiets budgetförslag se att vi där har plussat på pengar ett antal år. Summan för internationellt bistånd och humanitära insatser utanför riket har minskat år efter år. Socialdemokraterna har medverkat till denna sänkning av siffrorna. Vi vill fortsätta att satsa mera pengar. Jag vet inte om Maud Björnemalm har vaknat på fel sida i dag. Maud Björnemalm säger att Folkpartiet har väckt en dålig motion. Hon säger att det är litet beklämmande att vi gör anspråk på att veta bäst i flyktingpolitiken. Vi gör inga sådana anspråk, Maud Björnemalm, men vi förbehåller oss rätten att peka ut de områden som är viktiga och där ni inte har lyckats speciellt bra. Är det någon i Sveriges riksdag som tror att om det är 34 reservationer vid ett betänkande - varav icke alla är underskrivna av Folkpartiet - är allt gott och väl? Så är det ju inte. Vi tar naturligtvis intryck av det som händer ute i samhället, på arbetsplatser, i partiet och ute i de organisationer där människor arbetar med de här frågorna. Sedan skriver vi våra motioner. Vi förbehåller oss också rätten att skriva den motion som vi vill skriva, oavsett hur dålig den är. Maud Björnemalm får tycka precis vad hon vill om det. Vi har ställt ett antal krav, och det är de som man bör diskutera. Låt mig som exempel peka på det som gäller barns bästa. Där driver vi faktiskt på. Se på frågan om barn i förvar! Maud Björnemalm tror tydligen att inga andra regeringar än de där Folkpartiet sitter lägger fram dåliga propositioner, men vi har sett ett antal sådana från annat håll. Vi kritiserar inte det utan tar upp frågorna när de är aktuella. Vi konstaterar vidare att Folkpartiets linje när det gäller barn i förvar har lett till att färre barn i dag tas i förvar. Jag tycker att det är bra.
Fru talman! Jag uttryckte min förvåning över Folkpartiets dåliga motion. Om Sigge Godin läser den skall Sigge Godin med den erfarenhet som han har från arbetet i utskottet se att den är full av felaktigheter. Det är ingen konst att räkna upp dem. Samtidigt slår Sigge Godin sig för bröstet och säger att Folkpartiet har plussat på pengar här och där. Ja, det är lätt att plussa på, men man måste också ha pengar att betala med.
Fru talman! Vi behöver inte diskutera frågan om pengar. Det kommer en debatt igen i samband med vårpropositionen, och då kommer, liksom alltid varit fallit tidigare, en skuggbudget från Folkpartiet. Dessa budgetar har alltid varit finansierade. Dessutom har vi i finansutskottet, där man synar varje summa, inte fått speciellt mycket kritik för vårt sätt att räkna. Det är kanske ett bevis på att vi lägger fram en ganska hållbar budget. Det har, fru talman, här sagts att det är lätt att skriva vackra ord i betänkanden. Det gäller också beträffande vackra ord i propositioner. Jag skulle gärna ställa mig bakom sådana vackra ord, om det fanns realism i dem, men det gör det inte alltid. Därför har Folkpartiet tvingats att reservera sig på rätt många punkter i detta betänkande. Vi gör det därför att det gäller en profilfråga, en viktig fråga för Sverige som land. Precis som Maud Björnemalm försökte säga vill vi ute i världen framstå som humanitära. Vi vill ge människor som är på flykt och som behöver komma till ett land en chans. De skall kunna få sin sak prövad, och vi skall ha ett system för detta som är så bra som möjligt. Jag har aldrig påstått att detta är enkelt. Jag tycker dessutom att det är viktigt att vi försöker närma oss till varandra i de här frågorna. Det skall inte bli nya block, som någon här tidigare sade. Det är inte intressant med block, men det är däremot angeläget att människor på flykt får sin sak prövad på ett konstruktivt och humanitärt sätt och utifrån de värderingar som svenska folket har.
Fru talman! I det fallet delar jag Sigge Godins uppfattning. Jag tycker att det är bra med en bred samsyn i flyktingpolitiken. Problemet är bara det, Sigge Godin, att vi i utredning efter utredning tillsammans försökt närma oss Folkpartiet, men Folkpartiet glider alltid åt sidan, eftersom man vill vara ett snäpp humanare och generösare än övriga partier.
Fru talman! Det var en skön själs bekännelse som vi fick höra. Eftersom förslaget kom från Miljöpartiet, tog man inte upp det. Jag har länge misstänkt att om ett förslag kommer från fel håll, ser man ibland inget skäl att ta upp det. Det är en ganska allvarlig historia, men jag har alltså sedan länge misstänkt att det är så här. Det är inte något nytt för mig. Inskränkningar i flyktingpolitiken ökar rasismen. Det är därför faktiskt viktigt att myndigheternas signaler är generösa. Miljöpartiet anser att flyktingpolitiken ibland är generös och human, t.ex. när det har gällt bosnier. Man har låtit the benefit of doubt gälla, så att människor har fått stanna. Men inställningen har växlat. Hämtar man en sjuk man med dropp från sjukhuset och avvisar honom till Dacca, där han omedelbart fängslas, är det hårt och inhumant. Man kan alltså här peka på båda typerna av inställningar. När man lät 80 % få stanna, som skedde före 1989, var politiken mycket human. Antalet konventionsflyktingar har ökat. En del de facto-flyktingar ses nu som konventionsflyktingar. Man kan inte ta en ökning av antalet uppehållstillstånd till intäkt för att generositeten har ökat eller minskat. Hur många som kommer in i Sverige beror på hur många fall man hinner med när man betar av balanserna. Att antalet har minskat beror delvis på att vi kräver visum för så många när det gäller inresa. Då minskar antalet flyktingar, eftersom det är svårt att få visum. Man talar här om vägran att lyda. De här människorna har vägrat att lyda sitt hemlands lagar därför att de ansett sig ha behov av skydd. Därför har de flytt.
Fru talman! Jag ber så mycket om ursäkt om jag har uttryckt mig slarvigt, Ragnhild Pohanka. Jag menar naturligtvis inte att vi inte tar upp förslag från Miljöpartiet om förtroendeläkare. Vad jag menade var att vi kan avvakta tills propositionen kommer i maj innan vi tar ställning till detta. Jag hoppas att jag därmed har klarat ut detta misstag. Ragnhild Pohanka! Man säger gärna att det var bättre förr, men så var det inte. Jag har varit med ett tag i diskussionen om de här frågorna, och jag tycker att det egentligen inte har skett någon förändring i debatten. Före 1989 års utlänningslag talades det om en hård och inhuman flyktingpolitik, och detta har följt med hela tiden. Oppositionspartierna påstår alltid att socialdemokraterna för en hård och restriktiv flyktingpolitik. Sådana påståenden förekom också före 1989 års utlänningslag. Jag vill alltså inte instämma i att det var bättre förr.
Fru talman! Det är säkert alldeles riktigt att allt inte var bättre förr, men restriktionerna har ökat i asylärenden. Det kan naturligtvis också bero på de stora grupper av flyktingar som kommer över gränserna på grund av att det blir allt oroligare i världen och på grund av att kommunikationerna förbättras. Jag har inte sagt att det var bättre förr, men jag talade om några perioder när vi var mer generösa. Jag tycker ändå att det kändes mycket besvärande när vi gick igenom den här propositionen i utskottet. Det gällde inte bara barnkonventionen. Vi kunde inte ändra ett kommatecken. Jag menar att minoritetspolitiken skall vara sådan att man också kan ta emot bra förslag, kanske ändra någonting, därför att bakom dessa fyra partier finns det en stor befolkning i Sverige som har röstat på dem. Man bör ta mer hänsyn till minoriteterna i politiken än vad man gör i det här fallet och i många andra fall. Jag är mycket upprörd över att det är på det här viset, därför att det finns kunskaper, erfarenhet och goda idéer hos alla partier, oavsett storlek.
Herr talman! Det finns ett talesätt som säger att man måste vara två för att dansa tango. Vi socialdemokrater har försökt sträcka oss så långt som möjligt för att få en så stor uppslutning som möjligt kring flyktingpolitiken. Men det är inte bara Socialdemokraterna som skall ändra kommatecken, utan det vore bra om också Miljöpartiet någon gång kunde ändra ett kommatecken. Vår flyktingpolitik har blivit klarare, enklare och har fått rakare regler. Men den är också human, tydlig och konsekvent. Den bygger på respekten för mänskliga rättigheter, Ragnhild Pohanka.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka min djupa vördnad för en f.d. kollega som inte längre är med oss i dessa och andra frågor. Jag tänker på Hans Göran Franck, denne lidelsefulle humanist, som gjorde så mycket för förföljda och förtryckta människor. Många har Hans Göran Franck att tacka för sin frihet, ja, t.o.m. sitt liv. Herr talman! Det är viktigt att ha två utgångspunkter för vår diskussion. Den ena är att vi bör komma ihåg att av världens drygt 20 miljoner flyktingar flyr de allra flesta från ett fattigt u-land till ett annat fattigt u-land. Det är där de stora tragedierna och de stora bördorna ligger. Den andra utgångspunkten är att det är en mänsklig rättighet att söka asyl undan förföljelse. Det är inget brottsligt, inget suspekt; det är en mänsklig rättighet. Det har nu gått drygt ett år sedan den nya utlänningslagen började gälla. De viktigaste principerna i den lagen är: För det första: Vi har fått tydliga regler för skyddsbehövande människors rätt till skydd i Sverige. För det andra: Vi har fått en vidare tolkning av Genèvekonventionen så att flera skyddsbehövande kan få status som konventionsflyktingar. För det tredje: Vi har fått respekt för barnkonventionens krav genom en portalparagraf om särskild hänsyn till barns bästa. Vid regeringsombildningen flyttade migrationspolitiken in i Utrikesdepartementet. Därmed markerades tydligt att vårt ansvar för att ge skydd till människor på flykt är en del av politiken för internationell solidaritet. Dit hör också arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. Regeringen har lämnat två skrivelser till riksdagen om dessa frågor. Till den internationella solidariteten hör också insatser för att förebygga krig och konflikter och för att genom bistånd bidra till återuppbyggnad av krigshärjade länder och ge stöd till dem som vill återvända. I den allmänna debatten sägs det ibland svepande att vi fått en restriktivare flyktingpolitik. Detta är felaktigt. Låt fakta tala! Vi har nu, som Maud Björnemalm också betonade, statistiken från det första året med tillämpningen av den nya lagen. Ett ovedersägligt resultat är att både antalet och andelen som fått status som flyktingar enligt Genèvekonventionen ökat starkt från 128 personer år 1996 till 1 310 personer år 1997. Det är alltså mer än en tiodubbling. Om man räknar konventionsflyktingarnas andel av de positiva besluten om uppehållstillstånd ser man att det är en ökning från 2,6 till 14 %. Den nya portalparagrafen om barnets bästa i utlänningslagen fick också ett tydligt genomslag. Det är inte en till intet förpliktande formulering, som Folkpartiet har i sin motion. Många av de mer än 6 000 som fick uppehållstillstånd av humanitära skäl var just barn. Om en jämförelse görs med det tidiga 90-talet, då krisen i f.d. Jugoslavien och kriget i Bosnien pågick, kommer det nu färre asylsökande till Sverige. Det finns ett tydligt samband med hur kriserna i vårt närområde och närmast bortom ser ut. Den tidigare av vissa s.k. experter befarade flyktingströmmen från våra östra grannländer har uteblivit, och i stället har vi utvecklat ekonomiskt, politiskt och socialt samarbete med dessa länder. Om ingenting oförutsett inträffar, förutser jag inte någon större förändring vad gäller antalet asylsökande till Sverige. Att förändringar kan inträffa visas samtidigt av att antalet som sökte tillflykt i vårt land steg till över 9 000 i fjol från 6 000 år 1996. Ökningen bestod dels av medborgare från Förbundsrepubliken Jugoslavien, som ville undgå avvisning från Tyskland, dels av irakier, då den utdragna politiska och humanitära krisen i Irak består. I januari i år undertecknades ett återtagandeavtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Jugoslavien. Normalt behövs inga avtal för att ett land skall tillåta inresa i landet för sina egna medborgare. Eftersom Förbundsrepubliken Jugoslavien förvägrat egna medborgare denna rätt var det nödvändigt för Sverige, liksom för andra länder, att ingå ett avtal om återtagande. Den långa tid som förflöt innan avtalet kom till stånd har gjort att många asylsökande, varav de flesta kosovoalbaner, utan förskyllan har fått vänta orimligt länge på beslut. Myndigheterna har beviljat uppehållstillstånd av humanitära skäl, i många fall i synnerhet för barn. Eftersom ett stort antal avvisningsbeslut kommer att vara preskriberade innan avtalet om återtagande kommer att vara i kraft har regeringen i förra veckan beslutat att utfärda en förordning om uppehållstillstånd av humanitära skäl för dem vars beslut preskriberas under 1998. Läget i Kosovo är för närvarande sådant att FN:s flyktingkommissarie rekommenderat att ingen skall sändas tillbaka till området förrän situationen där har stabiliserats. Sverige följer i praktiken den rekommendationen. Antalet asylsökande från Irak har ökat kraftigt i flera EU-länder. Sverige är det tredje största destinationslandet för irakiska flyktingar. Under 1997 sökte över 3 000 irakier uppehållstillstånd i Sverige. Situationen i Irak har diskuterats inom EU och andra internationella organ. Från svensk sida har vi hävdat att situationen kräver insatser på många olika plan; inom utrikes och säkerhetspolitiken, biståndspolitik och migrationspolitik. Skyddsbehövande människor måste kunna få asyl utomlands, människosmuggling motarbetas och humanitära insatser i regionen intensifieras. Det har varit vårt budskap i EU, och det följs upp. Migrationspolitiken är i dag en fråga för europeiskt samarbete. Resultatet av 1997 års regeringskonferens i Amsterdam är att samarbetet stärkts inom EU. Sverige kan i egenskap av ett land som tagit stort ansvar för att ge skydd åt flyktingar driva på för en human och generös europeisk flyktingpolitik och för ett delat ansvar för människor som behöver skydd. Världens länder är på flyktingpolitikens område, liksom på alla andra politikområden, alltmera beroende av varandra. Detta kan man begråta, förbanna eller förneka. Eller man kan välja att samarbeta för att nå resultat. Om människor på flykt skall få skydd behövs mera internationellt samarbete, inte mindre. Trångsynt nationalism måste motarbetas med internationalism. Regeringen kommer att fortsätta att driva frågan inom ramen för EU-samarbetet liksom i andra internationella organ. Vår nya utlänningslag är en bra plattform för att inom EU driva på arbetet för en flyktingpolitik på asylrättens och humanitetens grund. Herr talman! Låt mig avsluta med en reflexion - en allvarlig sådan. Denna riksdag har huvudansvaret för lagens bokstav och anda i flyktingpolitiken, så som det skall vara i en demokratisk rättsstat. Samarbetet här i riksdagen har varit gott. Vi har inte varit eniga om allt, men ändå besjälade av att lösa dessa angelägna frågor i konstruktiv anda. Moderaterna har genom sin talesman varit en del av denna positiva kraft. Men vårt ansvar som folkvalda slutar inte med arbetet inom dessa väggar. Vårt uppdrag är också att föra ut våra beslut i samhället. Jag tänker på Land för hoppfulla, som förhoppningsvis har lagts till handlingarna och ersatts av en moderatmotion som tar avstånd från de mest utmanande delarna i pogramskriften. Symtomatiskt var kanske att Carl Bildt aldrig uttalade sig om den. Herr talman! Tyvärr verkar andan i Land för hoppfulla leva kvar på vissa håll i kommunalpolitiken. Det senaste exemplet, som jag blev mycket upprörd över, är det moderata oppositionsrådet Bengt Göran Arestav. Han vill inte se fler invandrare i Huddinge, säger han: "De åker runt i flotta bilar trots att de bara har socialbidrag - Dessutom kommer många invandrare hit bara för den ekonomiska biten. De kommer hit och slänger sina pass". Huddingepolitiker från andra partier utom Sverigedemokraterna har reagerat och tagit avstånd från Arestavs fördomsfulla och felaktiga uttalanden. Jag menar att det är viktigt att man talar klarspråk här och att också den moderata partiledningen reagerar på dessa reaktionära nydemokratiska synpunkter, annars skapas oklarhet om uppriktigheten i partiets avsikter. Vill man fiska i grumliga vatten? Ser man inte vad som sker i Danmark, Norge, Italien, Frankrike, England och Österrike? Jag vill inte polemisera mot moderaterna, men jag delar den uppfattning som framfördes av Per T Ohlsson häromdagen i Sydsvenska Dagbladet. Han skriver att Europa står inför ett vägval. Skall fördomar och intolerans bekämpas kompromisslöst, eller skall de accepteras och institutionaliseras? Det är riktigt att vissa högerpartier utmanas av extremhögern och väljer sida. I Frankrike är extremhögern på väg att göras rumsren i vissa kommuner. Men - det är här min poäng kommer - den högsta partiledningen har sett faran för demokrati och nation och talar klarspråk. President Chirac höll ett TV-tal i måndags där han varnade sina partikamrater i kommunerna för att slå följe med extremhögern. Chirac sade följande: Låt inte maktambitioner ta över demokratiska värden. Besudla inte vårt parti och nationens anseende. Den förre utrikesministern de Charette från samma parti tillade att det är vår generations viktigaste fråga. Det var modiga och stronga uttalanden i en angelägen sak. skulle inte Carl Bildt och Gunnar Hökmark kunna slå följe med sina franska partivänner och följa deras goda föredöme? Låt oss alla, liksom vi har gjort i denna kammare, förena våra krafter mot fördomar och segregation och för humanism och integration.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i statsrådets ord om Hans Göran Franck. Det är en stor förlust för oss alla. Innan vi antog den nya paragrafen och bestämde att förföljelse på grund av kön skulle kunna vara skäl för uppehållstillstånd hade statsrådet, jag och andra vid olika tillfällen diskussioner om huruvida flyktingkommissionens flyktingbegrepp skulle vidgas eller om det skulle få en egen paragraf. Jag upplevde under de debatterna i kammaren och på andra ställen att vi ville någonting nytt med denna paragraf. Nu hamnade frågan som sagt i en paragraf. Den hamnade inte där vi ville, men det finns ändå en vilja och en inriktning. Jag skulle vilja veta vad statsrådet tror är anledningen till att endast tio kvinnor - alla är från Togo och löper risk för könsstympning - har fått stanna mot bakgrund av just denna paragraf.
Herr talman! Jag kan inte redovisa för myndigheternas beslut. Jag har inte tagit del av dem när det gäller dessa ärenden. Däremot konstaterar jag att man har fattat positiva beslut - tio stycken, tydligen - och att den nya utlänningslagen därigenom börjar verka också där. Det är inte många länder som har inkorporerat just genderfrågan på detta sätt i sin utlänningslag. Det är en handfull länder. Jag skulle snarare vilja se det som något positivt och som tecken på att det nu börjar fungera. Det är ett område som naturligtvis kommer att få oerhört stor uppmärksamhet inte minst från kvinnoorganisationer men även från oss andra som tycker att detta är en mycket viktig och angelägen sak i den internationella politiken och i vår utlänningslag.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning. Det är positivt att tio kvinnor har fått stanna. Men jag hade samtidigt litet högre förväntningar på att kvinnors asylskäl, som jag redogjorde för i min inledning, skulle kunna ligga till grund för att de skulle kunna få uppehållstillstånd. Vi har kvinnor som utsattes för systematisk våldtäkt i Bosnien. Vi har de iranska kvinnorna som riskerar stening om de skickas tillbaka till Iran. Jag vet att jag har överlämnat riktlinjerna till statsrådet vid en tidigare debatt. Jag tycker att det finns anledning att ta till sig det arbete som har gjorts utomlands - i USA, Kanada och Australien. Då kan vi ge Invandrarverket i uppdrag att ta till sig det faktum att det är en särskild problematik och att bedömningen av kvinnors asylskäl är ett kompetensområde.
Herr talman! Det är myndighetens plikt att följa denna fråga nära och att tolka lagen riktigt och konsekvent, och också att följa den diskussion och den praxis som finns i andra länder. Jag utgår från att det är på detta sätt. Vi kanske kan se hur det har slagit ut om ett år. Jag är glad för att paragrafen nu börjar tillämpas. Det är verkligen asylgrundande skäl.
Herr talman! Redan i vårt första invandrarpolitiska program i början på 80-talet stod det att Sverige skall ha en sådan handels-, bistånds och utrikespolitik att behoven av flykt minimeras. Kjell Jönsson skrev en bok som hette Jag valde inte flykten, den valde oss. Det stod också att de som står på vår trappa är vårt ansvar. Jag tycker att dessa ord delvis har präglat hela Sveriges flyktingpolitik, men det får inte betyda att man minskar det antal som får komma hit till Sverige. Jag är väldigt glad för att förordningen har kommit till stånd. Det står att flyktingarna kan ges permanent uppehållstillstånd, och att de får söka igen. Vad betyder det i praktiken? Hur många kan få stanna? Vilka är det som kan avvisas igen och som får nej till slut? Sedan vill jag ställa en annan fråga: Om man hjälper människor att fly utan att ha något vinstintresse måste det väl ses med andra ögon? Raoul Wallenberg är ju en hjälte som vi alla erkänner, och han hjälpte folk att fly, efter vad jag förstår utan att ha något vinstintresse. Det borde väl vara skillnad på de två sakerna?
Herr talman! Ragnhild Pohanka! Vi hade en lång diskussion om exakt den här första frågan i går, men jag kan gärna svara igen. I en lagtext kan man inte alltid skriva att det skall vara si eller så, när det är myndigheter som har att bedöma frågan. När man nu antar en förordning där det står att uppehållstillstånd får beviljas betyder det att det är myndigheten som prövar frågan. Det kan ju finnas t.ex. vandelsskäl som talar emot. Vi diskuterade detta i går, och jag upprepar det i dag. Självfallet finns det en skillnad mellan Raoul Wallenberg och människosmugglare av den grövsta sorten. Det säger logiken. Det som gäller är om en person har asylskäl eller inte. Varenda människa som kommer till Sverige och har asylbehov får också asyl i Sverige. Det behövs ingen Raoul Wallenberg i dag, och det skall inte behövas några människosmugglare, utan de skall bestraffas och bekämpas.
Herr talman! Också jag menar naturligtvis att det är ett grovt brott mot de mänskliga rättigheterna när människosmugglare stänger in folk i vagnar eller i båtar som kan förlisa. Men det kanske ändå finns personer som hjälper människor i nöd, och de måste väl behandlas på ett annat sätt. Jag tycker att jag fick ett bra svar på min fråga om detta. Det är alldeles riktigt att vi talade länge om det här i går. Jag är fortfarande litet orolig, men jag skall följa frågan med stort intresse. Jag är som sagt väldigt tacksam för den här förordningen.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det är viktigt med bistånd ute i världen. Vi har inte tagit emot alla flyktingar. De är många, de är fattiga, och det är de fattiga länderna som får bära det tunga ansvaret. Vi har ändå med europeiska mått mätt gjort stora insatser, vilket jag tycker att vi kan fortsätta med. Statsrådet svingar den tunga yxan mot moderaterna och talar samtidigt om att det finns konstruktiva krafter här i kammaren. Hans Göran Franck var en sådan konstruktiv kraft i Sveriges riksdag. Han jobbade oerhört nära de folkpartistiska värderingarna i biståndsfrågorna, och vi hade ett mycket konstruktivt samarbete med honom, vilket gläder oss långt in i framtiden. Det är utifrån de konstruktiva samtalen som Folkpartiet vill verka. Vi är inte nöjda med portalparagrafen vad gäller barns hälsa, utveckling och bästa, utan vi menar att en del texter från barnkonventionen skulle ha vägts in i lagen. Vi vidhåller detta, även om statsrådet säger att vi har fel. Att vi har tagit emot och gett uppehållstillstånd till många barn beror ju på att väntetiderna är orimligt långa. Vi börjar ändå närma oss varandra när vi säger hit men inte längre. Folkpartiet vill inte ha för långa väntetider, men vi har ändå kommit en bit på väg. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Jag tänkte ställa några frågor till statsrådet. Varför använder inte Sverige fullt ut kvoterna, som regering och riksdag har pekat ut? Vad vill statsrådet göra för att väntetiderna inte skall vara så långa? Går det att göra något åt de snäva visumreglerna? Det var tre konstruktiva frågor.
Herr talman! Jag är säker på, Sigge Godin, att flyktingkvoten kommer att uppfyllas. Det här är i processen. Fördröjningen kan ha olika skäl, som inte är svenska. Flyktingkvoten kommer ändå med all säkerhet att uppfyllas.
Herr talman! De andra två frågorna var kanske inte värda att kommenteras? Låt mig då återvända till frågan om biståndet ute i världen. Det är en angelägen fråga. När tror den socialdemokratiska regeringen, om ni nu får sitta kvar efter valet, att ni kan uppnå enprocentsmålet? Det är något som är mycket viktigt för att vi skall nå fram till de fattigaste människorna ute i världen. Samtidigt skall de som ändå lyckas ta sig hit behandlas med värdighet och humanitet och få sin sak prövad. Jag tror inte att detta behöver vara något problem. Jag hoppas att det är så. När vi nu har glädjen att se statsrådet här skulle jag vilja att han ytterligare, utöver det som står i betänkandet, utvecklar frågan om samarbetet i EU. Det får inte vara så att de minst generösa länderna sätter normerna i EU-samarbetet om flyktingpolitiken. På vilket sätt har ni konstruktivt arbetat för att de inte skall få den chansen?
Herr talman! När det gäller biståndet finns det ingen anledning för riksdagen, regeringen eller den svenske medborgaren i allmänhet att klä sig i säck och aska. Sverige tillhör de tre länder i världen som ligger över FN:s uppsatta mål på 0,7 % av BNP. Målet att vi skall uppnå enprocentsmålet den dag ekonomin så tillåter ligger fast. Som enda land på den nivån ökar När man har så stora volymer som Sverige har är innehållet faktiskt viktigare än själva volymen. Med tanke på naturkatastrofer, krig, ondska och allt som finns är det svårt, det säger sig självt, att bedriva ett effektivt bistånd. Det går inte alltid som man har beräknat. Därför har man också under årens lopp haft att hantera reservationer. Man har inte fullt ut kunnat utnyttja den volym som har funnits. Jag kan garantera, jag tar det på mitt ansvar som statsråd, att det svenska biståndet används effektivt nästan till den allra sista kronan. Det som behövs i dagsläget är inte mer pengar utan bättre förutsättningar att jobba. Det gäller inte minst möjligheterna att förebygga konflikter och krig, som producerar så mycket flyktingar. Vi har all anledning att vara stolta över de svenska insatserna. Sigge Godin ställde också en annan fråga, men den får jag ta i nästa omgång.
Herr talman! Jag konstaterar att Pierre Schori gör en litet glidande koppling mellan oss moderater och extrema partier i Frankrike. Det han sade kan i varje fall tolkas så. Jag har personligen inte, och jag tror inte heller att någon i mitt parti har, någon som helst svårighet att ta avstånd från olämpliga uttalanden som möjligtvis har skett i Huddinge. Jag antar att Pierre Schori på sin tid också tog avstånd från olämpliga uttalanden i Åstorp. Sådant förekommer, och då måste vi direkt sätta ned foten och säga att vi inte tolererar fiskeri i grumliga vatten på de här områdena. Vi har, gudskelov, i Sverige inga extrema partier av betydelse. Men risken finns alltid, och därför måste vi hålla rent. Då gäller det att föra en politik som är tydlig och humanistiskt präglad, och det tycker jag att vi gör i dag. Därför kanske vi klarar oss från att det uppstår partier som baserar sig på främlingsfientlighet. Men som Maud Björnemalm sade förs det två debatter i Sverige, den ena bland opinionsbildare, bland de fina människorna, den kulturella och moraliska eliten, och den andra ute på basplanet. Det vore bra om statsrådet deltog i bägge de debatterna och inte bara den ena.
Herr talman! Käre Gustaf von Essen! Jag gör nästan ingenting annat, höll jag på att säga, än att delta i den debatten, genom resor, artiklar och tal. Jag tror inte att jag står någon annan efter i denna kammare när det gäller antalet sådana och just när det gäller att sätta ned foten mot de fördomar som kan finnas också inom våra egna led. Anledningen till att jag tog upp den moderata partiledningen och den avgrund som finns mellan denna och den typ av uttalanden som jag nämnde, Gustaf von Essen, är just att vi behöver mobilisera alla krafter - nu - för att bekämpa den här typen av fördomar. President Chirac uttalar sig sällan annat än i viktiga frågor. Carl Bildt uttalar sig också sällan. Det skulle ge vår kamp för tolerans och humanism ett väldigt stöd om han med sin auktoritet och tyngd också kunde delta i detta, och han bör delta i detta.
Herr talman! Jag tror att Carl Bildt gör detta varje måndag, kanske varje tisdag också, när han är ute på sina resor. Det som är viktigt att konstatera är att om vi skall hålla ihop om dessa frågor - vilket vi skall, där är vi helt överens - bör regeringen också utvidga sig något mer än hittills. Jag tänker exempelvis på Europaåret mot rasism, som tillskapades av regeringen förra året med Mona Sahlin som ordförande. Det blev ju i praktiken ett socialdemokratiskt projekt. Tänk om ni hade bjudit in flera andra att delta i detta arbete, breddat rekryteringen! Då hade ni också fått en större legitimitet i den kampanj mot rasism som det här projektet skulle syfta till. Vi måste mötas, och vi måste mötas ärligt och öppet, för att kunna klara de här svåra frågorna som berör oss alla så djupt.
Herr talman! Jag tänkte fråga statsrådet litet mera i detalj vad beslutet om kosovoalbanerna innebär, dvs. att ett antal flyktingar kommer att få stanna i vårt land. Hur är det med antalet? Vilka urvalsprinciper skall gälla för vilka som kommer att få stanna och få ett uppehållstillstånd? En annan fråga är: Om det här FN-direktivet inte hade kommit, hade Sverige då varit lika istadigt som tidigare med att inte ge uppehållstillstånd till den här flyktinggruppen?
Herr talman! Jag gjorde ett uttalande flera dagar innan FN-direktivet kom, av innebörd att man i nuläget inte kunde sända tillbaka människor till Kosovo med tanke på situationen. När det gäller själva förordningen betyder den att alla som under 1998 skulle få sina fall preskriberade nu kommer att få det med omedelbar verkan. Det betyder i sin tur att de kan lägga in en ny ansökan. Praxis har varit att praktiskt taget alla som fått preskription har fått permanent uppehållstillstånd såvida inte särskilda skäl har talat emot, av typen vandel eller någonting annat.
Herr talman! Jag får tacka för det här förtydligandet. Vi är många här i riksdagen som har krävt att man skulle vara human när det gäller den här gruppen flyktingar, som ju har hamnat i ett slags Kafkaliknande tillstånd då de varken får vara här eller får åka tillbaka till sitt hemland. Jag tror också att det vi har talat om här i dag, nämligen att dessa människor snabbt måste komma in i samhället, är mycket viktigt och något som vi måste ta på allvar. När man har suttit så pass länge i ett flyktingläger, och under så svåra förhållanden, som de här människorna har gjort behövs det särskilda insatser för att de snabbt skall integreras i det svenska samhället.
Herr talman! Jag uppskattar mycket en del av det klarspråk som statsrådet Schori står för. Min bestämda uppfattning är dock att det inte bara är moderater ute i landet som ibland uppträder tvivelaktigt. Jag tycker att statsrådet Schori har anledning att också vända sig till sina egna med uppmaningen att tala klarspråk mot fördomar och intolerans. Ett exempel är det här med bördefördelningen. Det är inte precis så att utskottsmajoriteten på något tungt sätt lyfter fram att det är de fattiga länderna som får bära de största bördorna när det gäller att ta emot flyktingar. Man framhåller i stället ständigt att Sverige tar så oerhört stor del av detta och jämför då bara med länder i västvärlden. Jag skulle alltså uppskatta mer av detta klarspråk även från andra socialdemokrater än statsrådet.

Herr talman! Okej. Jag är ledsen för det. Vad vi har gjort från regeringens sida är att producera en liten lättfattlig skrift som heter PS om flyktingoch invandringspolitiken och som sprids i mycket stora upplagor. Där understryks mycket starkt de globala perspektiven och var de verkliga problemen finns. Det är något man aldrig får glömma, och det upprepar jag naturligtvis också i alla mina tal och artiklar. Det är en nödvändig utgångspunkt, och det finns för övrigt också med i regeringens skrivelse till riksdagen. Det är alltså inte något sätt göra sig stor i förhållande till andra västeuropeiska länder, som må ha en något snävare politik än vad vi har. I anslutning till detta arbetar vi för övrigt inom EU just för att få den här vida svenska tolkningen av flyktingpolitiken. När det gäller Amsterdamfördraget har vi åstadkommit att minimiregler skall harmoniseras, dvs. att inte alla blir tvungna att föra en lika snål politik som den snålaste. Det är vår politik som gäller, och den försöker vi driva och påverka andra till. Inte minst har det varit framgångsrikt när det gällt hur vi skall hantera de kurdiska flyktingarna från Irak.

Herr talman! Rättssäkerheten hotas och familjer riskerar att splittras när svensk domstol och Invandrarverket gör skilda bedömningar av samma adoptionsärende. Domstol kan i dag godkänna en vuxenadoption därför att det finns särskild anledning till adoptionen, mot bakgrund av att förhållandet väsentligen är detsamma som det som föreligger mellan föräldrar och barn. Trots detta kan Invandrarverket senare avslå ansökan om uppehållstillstånd med motiveringen att anknytningen till Sverige inte är tillräcklig. Den skiljaktiga bedömningen görs trots att den berörda domstolen vanligen inhämtar ett yttrande från Invandrarverket när den hanterar vuxenadoptionsärenden. Både domstolen och Invandrarverket är verktyg för den svenska staten. Trots detta kan de alltså komma till rakt skilda slutsatser. När ett utländskt barn adopteras får det alltid - förutsatt att gällande regler följs i samband med adoptionen - uppehållstillstånd i Sverige och efter en kort tid också svenskt medborgarskap. De barn som är under tolv år vid adoptionen blir automatiskt svenska medborgare redan vid adoptionen. När det gäller adoption av vuxna är regelverket annorlunda. Det är restriktivt och delvis inkonsekvent. Adoption av vuxen får bara medges om det "med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen", enligt 4 kap. 6 § föräldrabalken. Normalt bör det vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma innehåll som det som föreligger mellan föräldrar och barn, enligt Invandrarverkets handbok för utlänningsärenden. Adoption av vuxna personer accepteras i dag därför endast i undantagsfall. Även om adoption beviljas innebär det inte att en person som fyllt 18 år automatiskt har rätt till uppehållstillstånd. Möjligheten till uppehållstillstånd är begränsad och kräver prövning, bl.a. vandelsprövning. Dock är det så att endast otvetydigt konstaterad misskötsamhet skall beaktas, som det heter. I regel - det är viktigt att stryka under - meddelas därför uppehållstillstånd vid vuxenadoptioner. Invandrarverket skriver: "Det kan dock framstå som svårförklarligt om en svensk domstol först finner särskild anledning föreligga för adoption med hänsyn till det särskilda förhållandet mellan adoptanten och den adopterade och SIV därefter vägrar UT. I de undantagsfall där vuxenadoption numera beviljas torde därför i regel också UT kunna meddelas." I de undantagsfall där vuxenadoption numera beviljas torde därför i regel också UT kunna meddelas, säger alltså Invandrarverket. Så sker nu inte alltid, och det är kärnan i de problem som i dag drabbar enskilda människor vid prövning av vuxenadoptionsärenden. Därmed uppstår också det svårförklarliga glapp som Invandrarverket självt skriver om. Resultatet blir alltså följande: Först bedömer en svensk myndighet, nämligen domstol, att det "finns särskild anledning till adoptionen", och den godkänns därför. Sedan kommer nästa svenska myndighet, den här gången Invandrarverket, fram till att den åberopade anknytningen till Sverige inte utgör tillräcklig grund och avslår begäran om uppehållstillstånd. Som sagt, både domstolen och Invandrarverket är verktyg för den svenska staten, bedömningen bör därför ske samlat. Herr talman! I ett fall jag känner till har en Örebroflicka, trots att hon är adopterad av en svensk familj, fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och hotas därför av avvisning. Familjen hade innan adoptionen haft vårdnaden om flickan i mer än tio år. Hon talar flytande svenska, har svenska vänner och bor sedan fem år permanent i Sverige. Tidigare har hon tillsammans med familjen, som är missionärer, vistats omväxlande i Sverige och i ursprungslandet. Fallet är speciellt, därför att i elva år har familjen levt i övertygelsen att flickan redan som liten adopterades. Det har sedermera visat sig att den biologiska mamman enligt svensk lagtolkning endast lämnade över vårdnaden. Den juridiska hantering som gjordes i flickans hemland var inte tillräcklig för att också svenska myndigheter skulle godkänna henne som adopterad. Familjen genomförde väl i Sverige vad som i deras ögon var en andra adoption av flickan. Hon hade nu hunnit bli några och tjugo år gammal. Adoptionen är godkänd av domstol i Sverige, i det här fallet tingsrätten i Örebro, men flickan nekas ändå uppehållstillstånd. Jag har oerhört svårt att se vad någon skulle vinna på att den här flickan avvisades. Däremot är det mycket lätt att se vad familjen skulle förlora om hon förpassades ur landet. Hon ses ju av dem som en dotter i familjen, precis som de andra barnen. Som jag ser det har familjens rättssäkerhet hotats och humanitära aspekter kommit i kläm. Hanteringen i detta och liknande fall måste ändras för att undvika att fler hamnar i samma situation. Grundproblemet är alltså att flickan numera betraktas som vuxenadopterad. En domstol har godkänt vuxenadoptionen och ansett att det finns särskild anledning, rimligen med den utgångspunkten att man menar att förhållandet mellan flickan och de svenska adoptivföräldrarna är av väsentligen samma innehåll som det som föreligger mellan föräldrar och barn. Men Invandrarverket har ändå funnit att den åberopade anknytningen till Sverige inte är tillräcklig och avslår därför ansökan om uppehållstillstånd. Två svenska myndigheter, två skilda besked. Resultat: En familj som splittras. Herr talman! Gör domstol bedömningen att det finns särskild anledning till adoptionen med utgångspunkten att relationen mellan den adopterade och de svenska föräldrarna är av väsentligen samma innehåll som mellan föräldrar och barn bör detta i sig vara tillräcklig grund för att Invandrarverket skall bevilja uppehållstillstånd. Det skrev jag i den motion som behandlas i dagens betänkande. Den heter Sf602. Till min stora glädje säger ett enhälligt socialförsäkringsutskott följande: "Det kan också framstå som svårförklarligt om en domstol först finner särskild anledning föreligga för adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptanten och den adopterade och att Invandrarverket därefter vägrar uppehållstillstånd." Jag delar helt utskottets uppfattning. Låt mig i det här sammanhanget rikta ett varmt tack till utskottets ledamöter för behandlingen av frågan som min motion aktualiserar. Det är mycket glädjande, tycker jag, att det går att finna enighet i ett utskott i en sådan här humanitär fråga utan inverkan av att det är valår. Det är ett styrkebesked, tycker jag. I en tid då alla är överens om att familjesplittring är ett svårt problem i Sverige tycker jag att det ter sig än underligare att staten skulle ha haft intresse av att splittra några få, dock mycket starkt berörda familjer. Flickan jag talade om har sedan en tid inhibition, kanske på grund av utskottets pågående arbete. Familjen måste dock inkomma med nya omständigheter för att flickan skall få stanna. De frågar sig liksom jag: Vad mer kan anföras än att flickan är adopterad och är en del av familjen, ett barn som andra barn i familjen? Rimligen och förhoppningsvis är utskottets enhälliga ställningstagande en tillräcklig sådan ny omständighet. Riksdagen kommer i dag att på förslag av ett enigt utskott ge regeringen till känna att regeringen bör utreda om det vid vuxenadoption av utlänning bör ske en samlad bedömning av samtliga omständigheter, innefattande såväl frågan om uppehållstillstånd som adoptionsfrågan. Regeringen bör återkomma till riksdagen med redovisning av eventuella förslag i berört hänseende. Utskottet anser också att regeringen bör överväga om en ovillkorlig kommunikation bör ske mellan domstol och invandrarverk i den här typen av fall. Förmodligen är en lagändring nödvändig. Men problemet kan eventuellt också påverkas av förordningar utfärdade av regeringen. Riksdagen uppmärksammar i dag regeringen på båda eventualiteterna. Det är för mig mycket glädjande att riksdagen nu begär att regeringen skall se över en situation som humanitärt gett oacceptabla effekter för minst en enskild familj. Jag fick en gång frågan hur många familjer detta drabbade. Är det så många att det motiverar en lagändring? Svaret är: Fråga familjen! Vi kan inte ha lagar som slår sönder svenska familjer av administrativa eller byråkratiska skäl. Jag vill sluta med att återigen säga att jag tycker att det är mycket glädjande att ett utskott i enighet kan be regeringen se över en situation där juridiken uppenbarligen inte har fungerat som vi har avsett från riksdagens sida.
Herr talman! Regelverket kring vuxenadoptioner har tillkommit främst för att undvika skenadoptioner i syfte att erhålla uppehållstillstånd. Men självfallet kan också den här typen av Kafkaliknande situationer uppstå. Som regeringsledamot vill jag tacka för utskottets initiativ. Jag avser att återkomma till riksdagen i frågan. Som medborgare vill jag uttrycka min uppskattning av Sten Tolgfors insatser och engagemang.
Herr talman! Jag gläds över statsrådets ord. Han använder t.o.m. samma begrepp, Kafkaliknande situation, som jag själv har gjort för att beskriva situationen. Om vi har en lagstiftning som innebär att det tar närmare två år för en riksdagsledamot att med hjälp av utredningstjänst och alla de kontakter man har som kan de här frågorna förstå varför det går som det går, varför i det här fallet en flicka i Örebro får avslag på sin ansökan, begriper man hur frustrerande det måste vara för en enskild familj att tränga igenom regelverket och hur det måste kännas att riskera att förlora sitt barn utan att ens förstå varför. Det gläder mig mycket att statsrådet har den här synen på frågan, precis som utskottet. Jag hoppas att vi kan se fram emot en förbättring inom en snar framtid.

Herr talman! Jag noterar att statsrådet Schori, som har ansvar för de här frågorna, nu lämnar salen. Det innebär att han lämnar salen tillsammans med den lilla del av svenska folket som hyllar den asylpolitik som Sverige tyvärr sedan alltför länge har bedrivit. Asylpolitiken är, om man skall tro på alla attitydmätningar, oförankrad hos en stor majoritet av svenska folket. Alla som vill se noterar de enorma problem som vi har i dag. Det här handlar inte om att människor är svarta, vita eller bruna. Det handlar om att vi, till skillnad från alla andra länder i Europa, har haft en flyktingpolitik som vi antalsmässigt inte kan hantera. Den som i dag säger att den svenska asyl och flyktingpolitiken har fungerat bra kan åka på studiebesök till Stockholm, Göteborg och Malmö och se att det påståendet inte är sant. Jag har i dag följt debatten från mitt rum och noterat en del olika, t.o.m. litet egendomliga, ställningstaganden. Ulla Hoffmann, Vänsterpartiet, med visst instämmande från kd, refererar till att Sverige faktiskt inte har tagit emot så många flyktingar som andra länder har gjort. Hon refererar då till länder i andra världsdelar. Min lilla fråga är: Anser Vänsterpartiet och kd att vi skall ta emot de flyktingströmmar som i dag finns i en del andra världsdelar? Jag tycker att man skall ge ett ärligt svar. Jag har fortfarande en del kolleger på byggarbetsplatser och varv - eller kamrater, som man säger på Vänsterpartiets gamla språk - som röstar på Vänsterpartiet i dag. De prioriterar inte den politiken. Men okej, det är upp till varje parti att föra fram åsikter, skapa opinion och tilltro till politiken. Statsrådet gjorde i dag, för en gångs skull, en korrekt bedömning. Han kritiserade Jean-Marie Le Pen och den politik han bedriver i Frankrike. Jag hoppas att den för evigt förblir främmande för den svenska asyl och flyktingpolitiken. Det är förvånansvärt att statsrådet så konsekvent kritiserar nazism och rasism. Det är bra. Däremot framför han aldrig ett uns av kritik mot kommunism. Jag kan förstå det. Statsrådet Schori betraktar Fidel Castro som en renässansfurste. Jag tror inte att han riktigt har insett vad renässansfurste innebär. Men han har sagt så. Det är ett tvivelaktigt ställningstagande. Ragnhild Pohanka har berättat hur hon på 60-talet besökte ett företag i Västerås där det bara var finska arbetare som slet vid bandet. Jag vill mena att det är ett skamligt påstående gentemot alla de svenska arbetare som stod vid samma band och som enligt Ragnhild Pohanka inte hade samma sisu och uthållighet. Att det fanns finnar, jugoslaver, italienare, turkar och greker i Sverige på 60-talet berodde på att det inte fanns nog med arbetskraft i Sverige. Men att direkt utpeka svenska arbetare som mer lata än andra är väl litet väl häftigt. Pohanka påstår också att en inskränkning av flyktingpolitiken skulle öka rasismen i Sverige. Det finns andra länder som ligger nära Sverige. Finland är ett exempel. Består Finland, med en betydligt snävare flyktingpolitik än den svenska, av en stor del nazister eller rasister? Givetvis är så inte fallet. Men det passar sig att i Sveriges riksdag kasta ut sig sådana uselt underbyggda omdömen. Herr talman! Min motion Sf601 - som är huvudskälet till mitt agerande i dag - baseras på att jag i fjol sommar begärde att Riksdagens revisorer skulle tala om de totala kostnaderna för den svenska flyktingpolitiken. Någon månad senare tackade revisorerna för min begäran men jag fick ett nej. De ville inte. Av det skälet väckte jag en motion under allmänna motionstiden i september i fjol och ställde samma fråga till utskottet. Utskottets ställningstagande var inte helt oväntat. Jag kan förstå varför. I dag har man i Sverige svårt att skilja på begreppen invandrarpolitik och flyktingpolitik. I Sverige finns ingen invandrarpolitik sedan 1968, då en enig riksdag beslutade att det inte skulle finnas någon arbetskraftsinvandring utöver den som förekom mellan de nordiska länderna. Det var ett enigt beslut. Inget parti i dag - rätta mig om jag har fel på den punkten - har sagt att man skall lätta på beslutet från 1968. Ibland får jag den uppfattningen när jag lyssnar på debatten i den kammaren. Min motion grundas på att jag och andra utanför huset som lyssnar på debatten och läser om vad som förtäljs ibland får en uppfattning att denna politik är ytterst lönsam för svenska folket. För några år sedan berättade Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg om de stora ekonomiska vinster som Sverige gjort baserad på denna politik. Herr talman! Om det är så, varför inte visa de siffror som är så enormt positiva? Det hade varit ett bra exempel på en lyckad politik att använda i debatten om det hade gått att dokumentera att den svenska asyl och flyktingpolitiken under de senaste 15-20 åren har varit en ekonomisk framgång. Men vi får inte se några sådana besked. Jag kan ytterst väl förstå varför. Jag skall ge ett exempel, som jag förstår strör litet salt i såren. Vi hade en invandrarpolitik som slutade 1968. En enig riksdag beslutade att den skulle stoppas. Man påstod att den politiken var framgångsrik ur ekonomisk synpunkt. Men man glömde oftast att berätta att de som kom hit inte hade jobb i sina egna länder. De kom inte hit för våra blå ögons skull. De kom hit för att det inte fanns jobb i deras egna länder. De kunde tjäna sin utkomst här och få litet trygghet. Procentuellt fler kvinnor från Grekland, Jugoslavien och Italien som kom hit på 60-talet är förtidspensionerade jämfört med svenska kvinnor. Nu kan jag tänka mig att en hel del står här och säger "att nu har Sten Andersson gått över gränsen, han står och fabulerar". Dessa siffror har jag hämtat - de är ingen egen uppfinning - från en bok skriven 1994 av Mauricio Rojas. Han är en känd invandrardebattör. Han visar denna statistik i boken. Det är fritt fram för alla att kritisera mig för att jag framför budskapet, men det är inte jag som har skapat det. Om någon ifrågasätter den statistik jag refererar till, kritisera då den person som har skrivit boken. Boken finns att låna på riksdagens bibliotek - efter det att jag har läst den, jag har den kvar en vecka till. Herr talman! Det är beklämmande att man från riksdagens sida, från den folkvalda institutionen, unisont har sagt att den bedrivna politiken har varit ytterst framgångsrik. Då har man poängterat att den även har varit ekonomiskt framgångsrik. Varför kan man då inte presentera dessa siffror offentligt? Där finns många frågor som folk utanför riksdagen med all rätt ställer när en så enkel begäran inte bifalles. Jag tror att jag förstår varför den inte bifalles.

Herr talman! Sten Andersson har på sin kammare ägnat sig åt att recensera alla våra olika inlägg. Låt mig då bara säga att Sten Anderssons kollega Gustaf von Essen talade om - men det kanske var medan Sten Andersson var på väg till kammaren - att alla partier i riksdagen är för en reglerad invandring, och det gäller alla partier, inte enbart moderaterna eller socialdemokraterna. Vad jag tog upp var diskussionen om måttet på vad humanitet och generositet är. Utskottet använder sig av ett kvantitativt mått medan jag från Vänsterpartiet anser att man måste tillämpa ett kvalitativt mått i förhållande till de flyktingkonventioner som vi har skrivit under. I morgon kommer Sten Andersson att kunna läsa mitt inlägg i snabbprotokollet. När det gäller kvinnor från Grekland och Jugoslavien som i större utsträckning är förtidspensionerade än sina svenska kolleger är detta alldeles korrekt. Det är på det viset. Men man måste också försöka att förstå varför. Dessa kvinnor kom hit för att arbeta. De var beroende av att ha flera jobb för sin försörjning. De hade en dålig arbetsmiljö och fick monotona och förslitande arbetsuppgifter. Kanske hade de tänkt sig att en gång åka tillbaka till sina hemländer, men så föddes barnen och de blev kvar i Sverige. På grund av att de haft monotona och förslitande arbetsuppgifter och av att de haft en arbetsmiljö som många gånger har varit undermålig har de också i större utsträckning förtidspensionerats jämfört med svenska kvinnor.
Herr talman! Det sista först: Jag tror att det är många svenska kvinnor som har haft exakt samma arbetsuppgifter - annars hade inte Sverige fungerat - utan att det har blivit så hög förtidspensionsfrekvens. Men det är bra att Ulla Hoffmann erkänner att det är så. Det var det som jag ville ha fram i med min uppmaning: Ta fram alla kostnader, intäkter och även förluster och visa en bild över vad detta har kostat för oss! Jag förstår inte att man, som man har gjort ibland, kan tala om flyktingar som en ekonomisk succé. En flykting som kommer till Sverige går inte att mäta i pengar, men det har faktiskt ni som försvarar politiken gjort. Jag har begärt ett konkret besked om hur mycket detta kostar. Är det vinst eller förlust? Ni har inte velat svara på frågan. Och som jag sade i mitt anförande: Jag förstår mycket väl varför. Till sist: Anser Ulla Hoffmann att Sverige skall ta emot en ännu större andel än vad vi gör i dag av de flyktingar som tyvärr finns i dag i alltför stor omfattning i Afrika?
Herr talman! Inte på något enda sätt skulle jag vilja att Sten Andersson tar mitt svar när det gäller invandrade kvinnor från Grekland och Jugoslavien och deras förtidspensioneringsfrekvens som en intäkt för de höga kostnader som Sten Andersson påstår finns för invandrare och flyktingar i Sverige. Jag tror att det skulle vara till gagn för Sten Andersson och den här diskussionen om han försökte att sätta sig in i den forskning som har bedrivits kring invandrade kvinnors situation i Sverige - t.ex. när det gäller de som kom under arbetskraftsinvandringen på 60 och 70-talen - beträffande bl.a. arbetsredskapens utformning. Det finns utmärkt sådan forskning av Wuokko Knocke m.fl. forskare från Arbetslivsinstitutet att tillgå. Det är bara att ta till sig. Dessutom bedrivs det sådan forskning på EU-nivå. Det enda som jag anser är att Sverige skall uppfylla de internationella konventioner som vi har skrivit under. Det är mitt svar på Sten Anderssons fråga.
Herr talman! När det gäller arbetsredskap och svensk arbetsmiljö vet jag hur det fungerar. Jag har nämligen varit biträdande huvudskyddsombud på Kockums varv i sju år, och jag har sett hur den svenska arbetsmiljön har utvecklats. Den var internationellt sett mycket bra under 60-talet. Men ändå kvarstår frågan: Om nu arbetsmiljön då var mindre bra jämfört med i dag, varför drabbade det i så stor omfattning bara en viss kategori kvinnor? Varför drabbades inte deras svenska systrar av samma effekter? Ulla Hoffmann vill bara att Sverige skall uppfylla de konventioner som vi har skrivit under. Det tycker jag att vi skall göra. Dessvärre verkar det inte som att några andra länder i Europa - jag tror inte att några partikolleger i dessa länder stöder Ulla Hoffmanns uppfattning - driver den frågan att de skall närma sig den politik som vi i dag för i Sverige. Då undrar jag: Är vi unika? Eller för att travestera reklamen på betal TV-kanalerna: Vi kan det ingen annan kan.
Herr talman! Det gäller kostnaderna för invandringen. Invandrarpolitiska kommittén fick ju i sina direktiv i uppdrag just att belysa kostnaderna för invandring när den tillsattes. Vi lade då ut ett uppdrag på universitetet i Växjö som skulle göra sådana beräkningar. Den forskning och de beräkningar som gjordes där resulterade så småningom i en ESO rapport som jag har med mig här: Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter, Ds 1995:68. Denna rapport kom sedan att ligga som bilaga till Invandrarpolitiska kommitténs betänkande. I rapporten kan man se vad kostnaderna för invandringen uppgår till. Jag vill ge Sten Andersson upplysningen att 1994 var kostnaderna för invandringen för den offentliga sektorn 17 miljarder kronor. 1991 var kostnaderna 10 miljarder kronor. Det var alltså en kraftig ökning under dessa år. Det är möjligt - och kanske troligt - att denna trend har fortsatt, men det finns också tecken på att kurvan har böjts av en aning genom att det inte har kommit så många under de senaste åren. Dessa siffror har jag låtit kontrolleras av riksdagens utredningstjänst. Där har man kommit fram till att det inte finns någonting som motsäger beräkningarna och kalkylerna. Kostnaderna ligger där omkring. Det handlar om mycket stora pengar. Som jag sade i mitt huvudanförande är det många kommuner som har problem med att avväga kostnaderna för socialbidrag gentemot andra angelägna uppgifter. Det är ingenting som vi kan ta lättvindigt på. Men de siffror på 60-80 miljarder kronor som far runt i debatten menar jag är en vandringssägen.
Herr talman! Det tillhör inte min favoritsysselsättning att polemisera med min mycket gode vän Också jag har tagit del av den beräkning som har gjorts av universitet i Växjö. Hade det bara varit jag som hade ifrågasatt den kunde man väl strunta i det, men det finns faktiskt människor med betydligt högre utbildning - och de är ganska många, det kan jag tala om för Gustaf von Essen - som ifrågasätter dessa siffror. Gustaf von Essen säger att det inte har kommit så många under de senaste åren. Det har väl inte heller någon påstått. Men det är de tio årens politik som har medfört - och det säger jag utan att ljuga - att hundratusentals människor har kommit hit som flyktingar utan att ha egen försörjning. Och det kostar pengar. Det har inte ett dugg med kostnaderna för 1993, 1944 och 1995 att göra. Herr talman! Till sist: Om vi har en debatt om flyktingar skall man inte säga att politiken har varit bra genom att den har varit ekonomiskt värdefull för oss. Om en flykting uppfyller de krav som vi ställer för flyktingskap, då skall han eller hon erhålla asyl i Sverige. Då skall man inte räkna det i pengar, men det gör man tyvärr i dag. Därför har det skapats en stor och berättigad misstänksamhet utanför detta hus.
Herr talman! Det här med kostnader är ju väldigt komplicerat. För att bara göra en mycket enkel schematisering kan man säga att det fanns ett, om vi nu skall tala i ekonomiska termer, s.k. nettotillskott fram till kanske 1980. Därefter har det varit en nettobelastning om man ser det i rent ekonomiska termer. Men vad är det egentligen nu som gör att kostnaderna för invandringen är höga? Jag tror inte att det beror så mycket på invandringen som sådan och på invandrarna själva, utan det beror på att vi inte har en bra ekonomisk politik som verkligen befrämjar tillväxt och sysselsättning. Det är nämligen därigenom vi kan minska kostnaderna för invandring, öka människornas försörjningsförmåga och över huvud taget minska kostnaderna för transfereringar. Det är en sådan politik som vi kräver från moderat håll. På så sätt kan vi också göra invandrarna en långt större tjänst för framtiden än vad den nuvarande socialdemokratiska regeringen kan göra, som i första hand driver en ekonomisk politik som inte befrämjar sysselsättning och tillväxt.
Herr talman! I dag används i Sverige uttrycket "gilla läget". Jag tycker i och för sig att det är ett uselt uttryck som används i stället för att säga att man accepterar situationen. Vi har den situation som vi har i dag i Sverige avseende den här politiken. Alla krafter måste unisont göra sitt bästa för att detta skall börja fungera. Gustaf von Essen säger berättigat att en annan politik skulle kunna skapa fler jobb i Sverige. Det är jag helt övertygad om, och jag delar i alla delar hans uppfattning. Men jag tror inte att vi skulle kunna vända situationen på en dag. Man har samma typ av politik i en del andra länder i Europa, som i och för sig har ett lägre antal arbetslösa procentuellt sett än vad vi har i Sverige. Men det handlar inte om några stora förändringar. Detta är en lång process. Jag välkomnar en ny ekonomisk politik och mindre reglering på arbetsmarknaden, så att ett större antal människor får en chans att arbeta. Men man skall inte inbilla folk att om den ena eller den andra politiken kommer att få gehör om sex månader, så kommer allt att förändras omedelbart. Det är faktiskt inte sant. Till sist i den här debatten, herr talman, tycker jag att det är fegt - det är ett starkt ord att använda i Sveriges riksdag - att säga att den svenska flyktingpolitiken även ekonomiskt sett har varit framgångsrik, alltså en tillgång för svenska folket. Jag tycker att det är fel att använda termen ekonomisk tillgång i en flyktingdebatt när det handlar om människor som kanske har flytt från hus och hem, men det gör man. Gå då upp och bevisa vad ni grundar detta på! Det har ni inte gjort i dag, och jag förstår varför.
Herr talman! Frågan om för många eller för få flyktingar: Jag har inte sagt att Sverige generellt har tagit emot för få flyktingar. Jag har uttalat uppskattning av statsrådet Schoris klarspråk här i dag när det gäller flyktingskapets bördefördelning i ett globalt perspektiv. När vi i vårt land konstaterar hur många flyktingar vi har tagit emot är det vanligt att vi jämför oss med resten av västvärlden och att vi, som jag upplever det, vill slå oss för bröstet och tala om hur oerhört duktiga vi är. Jag menar att det är rimligt att göra denna globala jämförelse. Jag vill framhålla, som statsrådet också gjorde här i dag, att när det gäller de 20 miljoner flyktingar som finns i världen är det de fattiga länderna som tar den största bördan. Det är på ett sätt naturligt eftersom de ligger geografiskt nära varandra, och vi får försöka göra andra insatser där. När det sedan gäller bördefördelningen inom Europa anser vi kristdemokrater att Sverige i EU skall verka för en betydligt jämnare fördelning mellan länderna i gemenskapen.
Herr talman! Rose-Marie Frebran säger att vi inte skall slå oss för bröstet i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet därför att vi inte kan jämföra oss med resten av världen där det helt klart finns mycket större flyktingströmmar än i Europa. Men jag undrar vad Rose-Marie Frebran menar konkret med detta. Skall vi ändra vår lagstiftning så att fler ges möjlighet att komma hit till Sverige? Är det detta som är Frebrans och kd:s budskap. Sverige har jämfört med alla länder i Europa, våra nordiska grannländer i synnerhet, tagit emot ett betydligt större antal flyktingar per capita och i en del fall även numerärt. Jag skulle vilja fråga Rose-Marie Frebran om hon menar att EU skall ta ett större gemensamt ansvar för flyktingpolitiken. Är det då kd:s linje att Sverige skall bedriva sin flyktingpolitik och att övriga Europa skall fylla upp till vår nivå? Eller skall Sverige kunna få ta en mindre andel och andra en berättigat större andel?
Herr talman! Vill vi kristdemokrater ändra lagen? Om Sten Andersson på sitt rum hade lyssnat till mitt anförande hade han hört att jag sade att vi accepterar en del av de förändringar som skedde i utlänningslagen genom beslutet i december 1996. Men de två punkter som vi är starkt kritiska till är borttagandet av bestämmelsen om sista länken och insnävningen av anhörigbegreppet. När det gäller fördelningen inom EU sade jag tydligt att vi anser att Sverige skall arbeta för en jämnare fördelning av flyktingmottagandet inom EU-länderna. Med den grupp av flyktingar som finns inom våra länder innebär det att Sverige får ta en mindre del och att andra får ta en större del av bördan.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
Herr talman! Jag blev apostroferad i Maud Björnemalms sista inlägg och hade själv ingen rätt till ytterligare replik. Detta har hänt ett par gånger tidigare. I ett betänkande accepteras den största delen av texten av alla partier, såvida inte propositionen avslås, och det händer ju inte så ofta. Just därför att vi instämmer i så stora delar tycker jag att vi skulle tas mer på allvar och att man skulle utnyttja den kunskap och kompetens som vi i de små partierna representerar. Jag tror att det är beklagligt för Sveriges del att man inte tar oss mer på allvar. Vi arbetar hårt och tar reda på saker, precis som alla andra. Vi tycker att man inte tar hänsyn till våra frågor, detta speciellt när det gäller flyktingpolitiken i mitt utskott.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte riktigt förstår Ragnhild Pohankas inlägg i det här fallet. Vi diskuterar frågorna i utskottet. Där har Ragnhild Pohanka precis som alla andra ledamöter rätt att framföra och också framfört sina åsikter. Sedan är det en annan sak att man inte alltid får igenom de förslag man lägger fram. Men det tillhör det politiska spelets regler. Ragnhild Pohanka sitter också med i en hel del utredningar där hon också har rätt att framföra och också framfört och argumenterat för sina åsikter. Sedan måste de olika åsikter och förslag som kommer fram vägas för och emot, och därefter måste man ta ställning. Det är så demokratin fungerar.
Herr talman! Jag hoppas att det är så att Maud Björnemalm inte förstår. På förra utskottsmötet om just det här betänkandet blev det bara småleenden, och man sade: Men reservera er då! Ta upp frågan i talarstolen! Det är inte politik, Maud Björnemalm. Det är att trycka ned andra, fortsätta att köra över och driva sin egen politik. Jag är upprörd. Jag har sju års erfarenhet av det här, och jag tycker att det har blivit allt hårdare om man jämför hur det var den här gången med förra gången. Jag är mycket besviken på det sätt man arbetar här i riksdagen.
Herr talman! Som jag sade tidigare får alla lägga fram sina förslag. Sedan är förslagen mer eller mindre bra. Det är faktiskt så att det är majoritetsbesluten som råder i utskottet precis som i all annan politisk verksamhet.
Herr talman! Vi vet att det är majoritetsbeslut. Vi vet att det också sker utredningar, och vi reserverar oss. Men jag menar att vi också har kloka förslag att komma med som Sverige skulle vinna på att man då och då lyssnade på och tog in i texten.

Herr talman! Jag står här i dag inte så mycket för att jag planerat det utan för att jag helt enkelt inte längre kan hålla tyst. Jag har år efter år hört Maud Björnemalms anföranden från talarstolen i flyktingpolitiska frågor. År efter år återkommer Björnemalm till ett och samma tema i sina anföranden: Det är de föräldrars som gömmer sina barn fel att barnen far illa. Björnemalm lägger hela skuldbördan för de gömda flyktingbarnens fruktansvärda situation på föräldrarna. Jag tycker att dessa ständiga skuldbelägganden och angrepp på föräldrar i nöd är skamliga. Maud Björnemalms uttalanden vittnar om att de i övrigt sympatiska framställningar hon gör angående solidaritet och humanism inte är annat än plattityder. Maud Björnemalms fördömanden av de föräldrar som föredrar att gömma sig med sina barn framför att underkasta sig den svenska lagstiftningen vittnar om en total oförmåga till inlevelse i en flyktings utsatta situation. Fördömandena visar på ett djupt förakt för dessa föräldrars bedömningsförmåga. Jag vill säga till Maud Björnemalm: Det är inte bara svenska föräldrar som vill det bästa för sina barn. Det är en global företeelse som hör mänskligheten till. Om föräldrarna gömmer sina barn har de sina skäl, antagligen rädsla för att barnen skall råka mycket värre ut om de följer svenska myndigheters beslut om avvisning. Statsrådet Schori inledde i dag med att nämna Hans Göran Francks goda gärning. Jag hade förmånen att lära känna honom litet grand och träffa honom och kan inget annat än instämma i statsrådets ord. Många människor har honom att tacka för sitt liv och sin frihet. Mot bakgrund av det kan man ställa följande frågor. Vad tror Maud Björnemalm att flyktingbarn i Sverige som lever gömda i dag kommer att tacka Maud Björnemalm för? Vad kommer att bli eftermälet angående Maud Björnemalms gärnings solidaritet och humanism?
Herr talman! Flyktingbarn och gömda barn är naturligtvis ett mycket allvarligt problem som också har diskuterats många gånger här i kammaren, i utskott och i utredningen. Abascal Reyes, om det inte är föräldrarna? Våra myndigheter prövar asylansökningarna. Många barnfamiljer får stanna. Men alla har inte asylskäl. De får avslag på sin ansökan och skall då lämna landet. I stället för att följa fattade beslut går de under jorden. De gömmer sig. Det måste man väl ändå säga är det val - om man nu kan kalla det för val - som föräldrarna gör. De går under jorden med sina barn, kanske med hjälp av andra människor som gömmer barnen. Detta är naturligtvis fruktansvärt jobbigt både för föräldrarna och för barnen. Barnen far illa. Många far så illa både fysiskt och psykiskt att de sedan får stanna i landet, inte för att de har asylskäl utan för att de har humanitära skäl. De är sjuka. Det tycker jag inte att man kan lasta svenska myndigheter för. Det är föräldrarna som har valt att göra detta och då också utsätta sina barn för dessa risker. Många gör det - det skall man inte sticka under stol med - därför att de räknar med att de skall få stanna i Sverige. Man kan ju inte utfärda något slags allmän amnesti för de barnfamiljer som är gömda. De signaler som vi skickar ut skulle då bli: Kom hit. Stanna. Göm dig. Utsätt dig själv och dina barn för lidanden. Men resultatet blir att du få stanna i Sverige.
Herr talman! Maud Björnemalms analys av föräldrars bedömningsförmåga av vad de gör med sina barn fyller mig med avsky. I Maud Björnemalms analys ingår påståenden som innebär att föräldrar kallt beräknande utsätter sina barn för lidande för att få stanna i Sverige. Då återstår fortfarande frågan: Varför skulle de i så fall göra detta? Jo, därför att de har en annan referensram än Maud Björnemalm har i sin trygga miljö. Jag upprepar: Maud Björnemalms uttalanden den här gången vittnar också om en fullständigt oförmåga att sätta sig in i den desperata situation som en flyktingfamilj kan befinna sig i. Föräldrarna tar sitt ansvar därför att de har en annan referensram än vad Maud De tar sitt ansvar och gömmer sig med sina barn därför att de tror att de kan råka ut för någonting mycket värre om de skickas tillbaka än de lidanden de råkar ut för här tillsammans med sina barn.
Herr talman! Vi har lagar och regler som vi har fattat beslut om här i riksdagen om vilka asylskäl som skall gälla för att människor skall få stanna. De följer våra myndigheterna. Om människor skall ha tilltro till lagarna måste man också ha tilltro till de myndigheter som fattar beslut. Vi har lagar och regler som skall underlätta för människor att leva tillsammans.
Herr talman! Det går att ha en diskussion om lagar och regler. Det har jag gärna. Men nu jag har inte deltagit i den diskussion som fördes i dag. Det jag tar upp är den diskussion som Maud Björnemalm själv har initierat, nämligen en diskussion om moralfrågan, dvs. ansvarsfrågan och skuldfrågan. Det är det som Maud Björnemalm har utvecklat år efter år. Det har uppriktigt sagt gjort mig väldigt upprörd. Vi kan diskutera svensk flyktingpolitik, lagstiftning, osv. Men jag tycker att det är skamligt av Maud Björnemalm att på det här sättet skuldbelägga föräldrana, lägga hela ansvaret på föräldrarna och inte visa någon förståelse. Det här är en moralisk diskussion, Maud Björnemalm, ifall termen är bekant. Det handlar om respekt för lagar och regler eller respekt för andra värden. Min personliga åsikt är att jag hyser betydligt större respekt för dem som har värderingar som solidaritet och humanism och hjälper till att gömma t.ex. flyktingbarn än vad jag hyser respekt och sympati för personer som Maud Björnemalm som har större lojalitet med att lagarna skall följas oavsett vilka konsekvenser det får för barn i utsatta situationer.

Herr talman! Det är en mycket intressant fråga. Jag tror att ansvaret för de gömda barnens lidande i huvudsak ligger hos dem som utövar förtryck i länder som föräldrarna flyr ifrån. Det är de som har ansvaret för barnens lidande, men inte föräldrarna.

Herr talman! Det finns för litet företagsamhet i Sverige för att producera det välstånd vi vill ha, för litet för att alla som vill skall kunna skaffa sig ett bra jobb och en försörjning och för litet för att tillräckligt kunna värna trygghet, hälsa, utbildning, kultur och miljö. Det finns inget som säger att det behöver vara så. Tvärtom är jag övertygad om att massor av invånare i vårt land är företagsamma personer som väntar på att få släppa loss sin skaparkraft, arbetsglädje och kreativitet - kort sagt sin företagsamhet. Det är vi själva som skapar de nödvändiga betingelserna för att all den uppdämda och hämmade företagsamheten skall blomma ut. Målet är klart: Sverige skall bli ett av världens mest företagsamma länder. Den privata sysselsättningen - företagare och medarbetare i privat sektor - skall öka med 100 000 per år. Nu startar arbetet med att staka ut vägen dit. Detta är den goda utvecklingsspiralen. Även om inte pengar säger allt, finns det inget bättre mått på den goda utvecklingen än ekonomisk tillväxt. I den dåliga utvecklingsspiralen går det precis tvärtom. Företagen är för få och för svaga för att skapa tillväxt och inkomster till medborgare och det offentliga. Det offentliga klarar inte längre att fullgöra alla sina uppgifter, trots att det tar en allt större del av resurserna i anspråk. Under de senaste åren har Sverige i viktiga avseenden befunnit sig i den dåliga utvecklingsspiralen. Den ekonomiska tillväxten har varit låg, betydligt lägre än i de mest dynamiska ekonomierna i världen, men också lägre än i jämförbara länder i Västeuropa. Trots att vår offentliga sektor är en av de största i världen, duggar rapporterna tätt om brister i vård, omsorg och utbildning. Skatterna har höjts till nivåer där de skadar förutsättningar för arbete, sparande och företagande, och därmed minskar också underlaget för att ta ut skatt. Arbetslösheten ligger på rekordnivå. Det förs ständiga och intensiva diskussioner om orsakerna till den dåliga spiralen, liksom det diskuteras hur höga skatterna kan vara och hur fördelningen mellan offentligt och privat skall se ut. Men om en sak råder det enighet, oavsett hur man vill att välståndet skall fördelas, nämligen att välstånd nu måste skapas. Det finns för få arbetsgivare och för få jobb. Den dåliga spiralen kan bara brytas genom att vi startar den goda utvecklingsspiralen. Det startar med företagsamhet. I årets budgetproposition har regeringen tydligen glömt sin utfästelse och föreslår ingen sänkning av arbetsgivaravgiften med anledning av den höjda sjuklönen till 80 % från den 1 januari 1998. Regeringen har således inte tagit med någon som helst kompensation till företagen för den ökade sjuklönekostnaden. Detta är ytterligare ett exempel på hur den politiska majoriteten inte lever upp till sitt tal om gynnsammare villkor för företagen. Syftet bakom merparten av dagens arbetsgivaravgifter är att finansiera löntagarnas pensioner och socialförsäkringsförmåner. I verkligheten är det skatter/avgifter som arbetsgivaren betalar för löntagarnas räkning. De olika avgifterna är emellertid dåligt relaterade till utgående förmåner, vilket gör att skattekaraktären blir mycket stor. Uppgiften måste vara att så långt möjligt är relatera socialförsäkringsavgifterna till utgående förmåner. Det får inte finnas minsta tvivel om att avgifterna för socialförsäkringarna är överfinansierade. Skulle så vara fallet skall den rena skatten på arbete reduceras. Det bör också göras mer synligt genom att löntagarna får det faktiska betalningsansvaret. Arbetsgivaren kan fortsättningsvis, liksom vad beträffar preliminär inkomstskatt, ansvara för att beloppen inbetalas. Detta innebär att löntagarna får större insikt i skatters och avgifters storlek. Herr talman! Arbetsmarknaden präglas av samma prisbildseffekter som gäller för övriga marknader. Om kostnader för arbetskraft genom hög beskattning av arbete blir högre, minskar efterfrågan och färre blir anställda. Investeringar i Sverige har en stark inriktning mot att ersätta mänsklig arbetskraft med maskiner. Personaloptionen är således en del av ett företags personalpolitik och syftar till att stärka banden och lojaliteten mellan medarbetarna och företaget. Som framgår av beskrivningen av personaloptionens kännetecken skiljer den sig från vanliga aktieoptioner. Förmånsvärdet beskattas oberoende av om personaloptionen har utnyttjats eller inte. All värdeökning fram till tidpunkten då optionen kan utnyttjas beskattas som inkomst av tjänst, och sociala avgifter utgår på förmånen. Som redan nämnts bör den av Socialdemokraterna genomförda höjningen av egenavgifterna till sjukförsäkringen undanröjas med det snaraste. För 1998 är storleken på allmänna egenavgifter 6,95 %. Vidare har förslag lagts fram om att omvandla den allmänna sjukförsäkringsavgiften till allmän pensionsavgift. Ytterligare förändringar av socialavgifterna kan förutses, inte minst som en följd av införandet av ett nytt ålderspensionssystem. Därtill kommer att regeringen har uttalat att det kan finnas skäl att ytterligare överväga det samlade uttaget av allmänna egenavgifter när resultatet av Genomförandegruppens arbete med att reformera ålderspensionssystemet föreligger. Man måste beklaga att Genomförandegruppen ännu inte kommit fram till en ståndpunkt i alla delar om hur ålderspensionssystemet skall se ut. I dag utgår en särskild löneskatt som tas ut på bidag som en arbetsgivare lämnar till en vinstandelsstiftelse. Tanken med vinstandelssystem är att göra de anställda delaktiga i företagets utveckling, ta del av resultat och produktivitet, sprida det individuella ägandet och öka samhörigheten i företaget. När det gångna året redovisats och bokslut fastställts överförs vissa vinstmedel till en stiftelse. Regeringens ståndpunkt är att arbetsgivaren skall betala löneskatt för det bidrag som utges till dessa stiftelser. Positivt är att Vänsterpartiet uppfattat det positiva i att vinstandelar inte skall beskattas. Man tar däremot inte steget fullt ut med att föreslå endast en nedsättning till 50 % skattebefrielse. Herr talman! Enligt regeringen är skattereformens syfte att alla förvärvsinkomster skall beskattas lika. Grunden för regeringens politik är alltför svag. Förslaget bygger på att bidrag till vinstandelsstiftelser kan jämföras med lön. Det finns två framträdande skillnader mellan bidrag och löneutbetalning. Bidagen bestäms för det första i efterhand efter ett årsbokslut av företagets ägare, medan lönen bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Andelarna i vinstandelsstiftelser binds som regel dessutom under viss tid innan de kan disponeras av de slutliga mottagarna. Vinstandelsstiftelser har uppfyllt de mål om ökad delaktighet, ökat sparande och högre produktivitet som också var syftet med systemet. Uppenbart är att systemet har gynnsamma effekter för samtliga i samhället, näringsliv och anställda, varför regeringens förslag till särskild löneskatt bör avslås. Att också straffbeskatta vinstandelsstiftelser går direkt mot de strävanden till ökad delaktighet i företaget som bör vara en huvuduppgift om vi skall komma till rätta med arbetslösheten. Huvuddelen av skattesänkningsutrymmet måste emellertid inriktas på att sänka skatten på arbete genom främst sänkta egenavgifter och sänkt inkomstskatt för alla. Dessa skattesänkningar gynnar relativt sett låg och medelinkomsttagare mest och medför att bidragsbehoven minskar. Inom den yrkesmässigt bedrivna trädgårdsodlingen sysselsätts årligen ett stort antal personer under skördearbetet. Det kan vara svårt, och i många fall helt omöjligt, att i vissa fall klara detta arbete med svensk arbetskraft, varför odlarna ofta under skördetiden måste söka arbetskraft som kommer hit från andra länder. Odlarna tvingas betala fulla sociala avgifter för dessa personer trots att de inte får tillgodogöra sig hela vårt trygghetssystem. Största delen av dessa avgifter måste därför betecknas som varande ren skatt. Vi anser att frågan om en nedsättning av sociala avgifter för säsongsanställd personal bör bli föremål för utredning. Således står vi bakom motion 1997 98:Sf241 av Gullan Lindblad m.fl. begärs en utredning av ideella ungdomsföreningars skyldighet att betala socialavgifter. En stor grupp ungdomar som inte söker sig till idrottsrörelsen, framför allt flickor, utan som söker sig till ungdomsföreningar som erbjuder dans, musik och teater har i dag inte samma rätt som ungdomar inom idrottsrörelsen vad gäller föreningarnas skyldighet att betala socialavgifter. Vi moderater är positiva till denna motion. Herr talman! De frågor som vi måste ställa oss blir därför: Är vi beredda att betala detta via en högre skatt? Eller vill vi sänka och sprida skatten på fler människor genom att alltfler sysselsätts i arbete? Om vi vill fortsätta med våra transfereringssystem, en bra pension och all annan trygghet måste vi se till att det finns folk som kan finansiera detta. Herr talman! Naturligtvis står vi bakom alla våra reservationer men vi nöjer oss med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! I det här betänkandet om socialavgifter har vi i Centerpartiet några motionskrav som jag litet kort tänker redovisa. Det handlar om arbetsgivaravgifter som säsongsföretag, t.ex. trädgårdsföretag och lantbruk, skall betala. Under den arbetsintensiva skördesäsongen behövs varje år ett stort antal extra skördearbetare. Under några veckor skall t.ex. trädgårdsföretagens huvudsakliga skörd och intäkt bärgas. Det är ofta svårt att få svensk arbetskraft till sådana här arbeten. Därför kan nu länsarbetsnämnderna utfärda säsongsarbetstillstånd för utomnordisk arbetskraft. Lön och arbetsgivaravgifter skall erläggas som för svensk arbetskraft. Företagets kostnad för arbetsgivaravgifter har i det här sammanhanget inget trygghetsvärde för de ungdomar som kommer hit från andra länder och säsongsjobbar. I de flesta andra EU-länder är arbetsgivaravgifterna för sådan här säsongspersonal kraftigt reducerad. I t.ex. Holland gäller avgiftsfrihet för skolungdom och studenter som tillfälligt arbetar inom den agrara sektorn, liksom för annan tillfällig arbetskraft som arbetar med skörd under fruktsäsongen. Eftersom det här innebär en betydande konkurrensfaktor anser vi att en översyn måste göras med inriktning på att särskilda regler skall gälla för erläggande av avgifter för säsongsmässig skördearbetskraft liknande det som gäller i andra EU-länder. En annan hämmande faktor för de svenska säsongsföretagen är att den nedsättning av arbetsgivaravgiften om 5 % som riksdagen beslutade om i juni 1997 inte kan utnyttjas i ett säsongsföretag på hela dess lönesumma. Vid finansutskottets behandling av den här frågan uttalade utskottet att en sådan ordning inte är tillfredsställande och förutsatte att regeringen skulle överväga möjligheten att göra en årlig avstämning i efterhand. Ännu finns det inget förslag. Vi i Centerpartiet föreslår därför att regeringen snarast presenterar ett förslag med den innebörden. Ovan nämnda frågor utvecklas i reservationerna 5 och 8. I en flerpartireservation redovisar vi betydelsen av att slopa löneskatten på vinstandelsmedel. Den här frågan har länge funnits med på vår agenda. Om löneskatten slopades skulle avsättningar till vinstandelsstiftelserna öka, till förmån för de anställda. Delaktighet i form av vinstdelning i ett företag motiverar också till företagsutveckling. Det är glädjande att Vänsterpartiet nu delar denna uppfattning men i utskottet orkade man inte följa upp sitt eget motionskrav. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 8 men givetvis står jag bakom Centerpartiets övriga reservationer. För övrigt yrkas bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner om socialavgifter. Utskottsmajoriteten skriver i bl.a. sammanfattningen att utskottet kräver ett tillkännagivande om att regeringen bör låta göra en kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser för att utröna vilken betydelse dessa har för de anställdas inflytande i företaget. Detta, herr talman, är den botfärdiges förhinder för att slippa tillstyrka motionens verkliga mening. När det gäller detta med vinstandelsstiftelser har Folkpartiet en lång historia. Vi tycker att det här är ett utmärkt system men det skall inte beläggas med avgifter. Om ni i Vänsterpartiet menar något med er motion står det väl klart att den anställde har ett antal motiv för sitt agerande i företaget, samtidigt som företaget givetvis ser att den anställde ges inflytande och en större påverkan på företagets utveckling. Jag tror inte att det egentligen finns något skäl att utreda det förhållandet; alla känner till hur det i verkligheten fungerar. Men att slippa undan ett hotande nederlag genom att tillstyrka en utredning tycker jag, minst sagt, är ett dåligt resultat för Vänsterpartiet - om man nu menar något med sin motion. Sedan lång tid tillbaka är det känt att i företag som gör avsättningar till vinstandelsstiftelser ökar den anställdes motivation och förståelse för företagandets villkor. Tilläggas bör att avsättningar till vinstandelar också ger den anställde ökad trygghet. Det kan även leda till att anställda på sikt blir egna företagare eller delägare i företaget. Friheten för den anställde ökar, likaså motivationen. Vi anser därför att det är fel väg att belägga vinstandelar med särskild löneskatt. Löneskatten bör således slopas på avsättningar till vinstandelssystem just genom att sådant stimulerar intresset för företagande och inflytande samt ger inspiration. Därför har vi i Folkpartiet tillstyrkt Vänsterpartiets motion i denna del. Herr talman! Den omfattande arbetslösheten påverkar statsbudgeten både i form av kostnader för arbetslösheten och i form av minskade skatteintäkter. Undersökningar visar att efterfrågan på hushållstjänster är mycket stor och att även priskänsligheten är stor. Om det vita priset är för högt köps tjänsterna på den svarta marknaden. Arbetsgivaravgifter bör därför inte tas ut på sedvanliga hushållstjänster som utförs i/på huset eller på tomten. Vidare anser vi att den sociala avgiften bör betalas av arbetsgivaren när en person erhåller en personaloption från ett moderbolag i utlandet. Vi anser nämligen att detta såväl från den enskildes synvinkel som från skattemyndighetens synvinkel är det mest praktiska. Herr talman! Folkpartiet visar i ett särskilt yttrande på partiets syn på effekterna av sänkta socialavgifter. För att nå effekt bör avgifterna, anser vi, sänkas med sex procentenheter och samtidigt riktas mot den privata tjänstesektorn. Dessutom är det nödvändigt att helt slopa arbetsgivaravgifterna på enklare hushållstjänster; detta för att bekämpa den mycket stora arbetslösheten. Vi återkommer i denna fråga vid ett senare tillfälle eftersom vårt yrkande tidigare har avslagits av kammaren. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 8 men Folkpartiet står naturligtvis bakom de övriga reservationer som folkpartister har undertecknat.

Herr talman! Vänsterpartiet har tre reservationer i det här betänkandet. Det handlar om de allmänna egenavgifterna, en nedsättning av socialavgifter och vinstandelsstiftelser. Jag kommer att i mitt anförande tala om de två första reservationerna. Per Rosengren kommer att ta upp vinstandelsstiftelser, så de som tagit upp dem förutsätter jag kommer att ta replik på hans anförande för den diskussionen. Vänsterpartiet har länge kritiserat förekomsten av allmänna egenavgifter. Vi gör det också i vår reservation 2. Vi säger att de är fördelningspolitiskt orättvisa eftersom inga avgifter tas ut över sju och ett halvt basbelopp. Därmed blir det en ren skattelättnad i de högre inkomstlägena. Vi säger också att kommuner och landsting på det här sättet går miste om väldigt många viktiga och nödvändiga skatteintäkter. Vi har sagt att vi egentligen tycker att det är en finansieringsform som på sikt borde tas bort. För innevarande år har Vänsterpartiet lagt fram ett budgetförslag om att egenavgifterna inte skall höjas till 6,95 % utan skall ligga kvar på 1997 års nivå, 5,95 %. Det fick betydelse för kommunernas ekonomi. Deras ekonomi stärktes på det sättet med 2 1⁄2 miljarder kronor. Jag ifrågasatte förekomsten av egenavgifter. Jag kan bara gå till den genomförandegrupp som nu sitter och som helt enkelt har kört fast. Man försöker hitta ett bra system för dessa avgifter som egentligen bara leder till att man måste kompensera låginkomsttagare för den snedvridna fördelningspolitiken. Man måste kompensera kommunerna för uteblivna intäkter. I vintras var det en väldig diskussion när man från socialdemokratiskt håll sade att man skulle höja grundavdraget för att kompensera låginkomsttagarna. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det här är ett väldigt inkonsekvent och rörigt system. Egenavgifterna undandrar i dag över 17 miljarder kronor från kommunsektorn. Det är pengar som är väldigt viktiga för just kommunsektorn. När jag ändå talar om kommunerna tänkte jag passa på att kommentera Kommunförbundets marsrapport, som visar hur det är ställt i kommunerna i dag. Trots de höjda statsbidragen förutspår man att en av tre kommuner måste minska sina kostnader fram till år 2000 för att klara balanskravet. Problemet är att det är en så stor variation mellan kommunerna. Tyvärr förutspår man ingen ytterligare ökning av skatteintäkterna, utan det är statsbidragen som gör att kommunerna på sikt kommer att få en bättre ekonomi. Detta kommer att ställa oerhörda krav på vård, omsorg och utbildning ute i kommunerna samtidigt som befolkningstillväxten tydligen ligger väldigt lågt. Ute i kommunerna har man också tagit till sig den här diskussionen och prioriterar nu vård, omsorg och utbildning. Det är i och för sig riktigt, men neddragningarna görs i dag inom förskolan, fritidsverksamheten och kulturområdet. Det är också alltfler kommuner som söker extra pengar hos regeringen. Man gör det t.ex. därför att man upplever att det nya utjämninssystemet har gett negativa effekter för kommunerna. Kommunägda bostadsbolag går väldigt dåligt. Det är ofta en kombination av problem, t.ex. höga kostnader för socialbidrag osv. Ett alldeles nytt problem har man stött på inom kommuner och landsting, och det är att det plötsligt är väldigt svårt att rekrytera personal med den utbildning som man efterfrågar. Det var en liten utvikning om kommunerna och deras situation, men jag tycker att det är relevant att ta upp den frågan när vi talar om socialavgifter och egenavgifter och de medel som dras bort från kommunerna på det här sättet. Vänsterpartiet har ytterligare en reservation, nr 3, som gäller nedsättning av socialavgifter. Alla företag har rätt att få en reduktion av socialavgifterna, i dag på 3 500 kr per månad. Jag tror säkert att detta är väldigt bra för många företag, men för de stora företagen tror jag att det knappt ens är nålpengar. Från Vänsterpartiets sida har vi satt en gräns och sagt att detta enbart skall gälla företag med högst tio anställda. Herr talman!

Herrar talmän! Jag skall hålla ett litet anförande om SfU10. Jag börjar faktiskt med mitt särskilda yttrande där vi vill ha en nedsättning av de sociala avgifterna för småföretagen. Det handlar mycket om arbetsmarknadspolitik, och vi kommer att behandla frågan utförligare i arbetsmarknadsutskottet. När det gäller egenavgifterna, ett gammalt kärt debattämne, yrkar jag bifall till reservation 2 tillsammans med Vänsterpartiet. Egenavgifterna är en mycket större sak än man ofta talar om. Man talade i pensionsreformen om en kompensation för egenavgifterna. Men förhandlingarna har strandat. Tidigare var avsikten också att man skulle kompensera lönemässigt för egenavgifterna, men det blev inte så. Det står helt klart vilken betydelse egenavgifterna har för kommunernas ekonomi. De med lägre inkomster förlorar dessutom på egenavgifterna. Låginkomsttagare har i regel ingen statsskatt, och därför blir det inga avdrag för egenavgifterna, men de får stå för kostnaderna i alla fall. Vi kommer förhoppningsvis att debattera detta flera gånger under våren. När skattereformen genomfördes 1991 var ett av de viktigaste målen att sänka inkomstskatten. Det innebar att det framför allt var marginalskatterna för medel och höginkomsttagarna som sänktes. Teoretiskt skulle detta finansieras fullt ut genom en breddning av momsen, ett borttagande av avdrag m.m., och - det kommer vi väl alla ihåg - de dynamiska effekter som uteblev. De lyste helt enkelt med sin frånvaro. Man förlorade vissa år upp till 40 miljarder i skatteintäkter. Då ville man råda bot på den här underfinansieringen genom att höja inkomstskatterna igen. Men nu blev det en förskönande omskrivning. Man kallade det "egenavgifter". De allmänna egenavgifterna uppgår nästa år till nästan 7 % och ger bruttoinkomster på Det kostar alltså 12 miljarder som jag ser det, fast Marie Engström sade 17 miljarder. Det kostar kommunerna 12 miljarder. Om man jämför detta med Perssonpengarna, som det här året blir 8 miljarder, är dessa inte ens en kompensation för vad kommunerna har förlorat i skatteinkomster. Det är ju inte så att man behöver lägga mer pengar till sjukförsäkringen. Den har ju gått med överskott under ett antal år. Det viktigaste är kanske att det, som jag har nämnt, har en dålig fördelningseffekt. Det försämrar också kommunernas och landstingens ekonomi. Skatteunderlaget blir sämre. Vi har ett budgetalternativ för detta år, alltså det som vi lade fram förra året, som gör det möjligt att avstå från höjningen av egenavgiften med en procentenhet 1998 och att sedan sänka den ytterligare två och en halv procentenhet fram till år 2000. Nu blir det kanske ingen höjning i nästa budgetproposition, men det återstår ju att se. Vi menar att detta kan göras som ett led i en skatteväxling med högre energi och miljöskatter. Det kan också ske genom att man satsar rejält på en förkortning av arbetstiden till 35 timmar i veckan fram till sekelskiftet. Det leder till minskade kostnader för arbetslösheten. Jag kommer att ta upp det här mer ingående i pensionsdebatten. Yrkandet gällde bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag vill uppehålla mig helt kort vid reservationerna 5 och 8. Sedan vill jag säga litet mer om reservation 7. I reservation 5 tar vi tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet upp frågan om den särbehandling som sker av andra ideella föreningar än idrottsföreningar i skattehänseende. Det gäller att man måste betala in sociala avgifter på fulla belopp, något som idrottsföreningar inte behöver göra. Det är inte märkligt att ungdomsorganisationer och ungdomsledare utanför idrottsrörelsen är upprörda över detta. De bedriver en viktig och ansvarsfull verksamhet för barn och ungdomar. Den skillnad som finns är stötande. Den är obegriplig. Den är fullständigt omotiverad. Det är verkligen märkligt att inte utskottet kan ställa upp ens på att utreda detta förhållande och hur man kan lösa det för att skapa större rättvisa. I reservation 8 gäller frågan vinstandelsmedel. Vi kristdemokrater ser oerhört positivt på vinstandelssystem. Det är positivt för hela samhället, för företagen och för de anställda. För de anställdas del bidrar detta att ingå i olika vinstandelssystem till arbetsglädje, motivation, delaktighet och förståelse för företagandets villkor. Därför yrkar vi att särskild löneskatt inte skall utgå på vinstandelsmedel. Men jag vill särskilt ägna mig åt reservation 7, som handlar om hushållstjänster och möjligheten att öppna en ny vit marknad. De flesta inser ju, och vet, att orimliga skatteregler lägger en död hand över marknaden för vita hushållstjänster. Många jobb inom den här sektorn kommer aldrig till stånd. Samtidigt köper många hushåll, framför allt barnfamiljer och äldre, tjänsterna svart. Tusentals människor utför de här tjänsterna utan att få del av de gemensamma trygghetssystemen. Det är verkligheten. Debatten om de här tjänsterna har böljat fram och tillbaka i flera år. Det har förekommit en hel del fördomar och nedsättande attityder gentemot hushållstjänster. Jag hoppas att vi kanske har kommit förbi det stadiet vid det här laget. Vi kristdemokrater har sedan länge pekat på behovet av förändringar inom det här området. Tjänsteutredningen visade 1994 att 18 % av hushållen var intresserade av hjälp ibland. 6 % var mycket intresserade av regelbunden hjälp i hushållet. Totalt innebär detta nästan en fjärdedel av hushållen. Riksskatteverkets uppskattning tyder på att över 90 000 hushåll köper tjänster som städning, fönsterputsning och barntillsyn svart. Med den stora arbetslöshet som vi har i dag i vårt land är det naturligt att det finns ett stort utbud av arbetskraft. Det är positivt i det här sammanhanget att en hel del av de arbetslösa är intresserade av, och kan tänka sig att arbeta med, den här typen av tjänsteproduktion. Det är flera undersökningar som har visat det. Enligt Tjänsteutredningen var 11 % av de arbetslösa villiga att arbeta med den här typen av tjänster. 31 % svarade: "Ja, kanske". Det innebär totalt 42 % av de arbetslösa. Herr talman! Vi kristdemokrater anser att det är djupt olyckligt att orimliga skatteregler pressar människor till svart arbete. Det som är allra mest olyckligt är ju att unga människor riskerar att få den första kontakten med arbetsmarknaden inom den svarta sektorn. I reservationen tar vi upp vikten av att reducera den s.k. dubbla skattekilen, alltså att man med redan högt skattade pengar skall betala tjänster som det sedan skall skattas ytterligare för. Då kommer man upp i så höga kostnader att det bara blir de hushåll där man har två höginkomsttagare som kan bära det här som klarar av att köpa dessa tjänster. Alla andra utesluts. Det kan inte vara rimligt. Det är viktigt att vi får göra den här svarta sektorn vit. Vi kristdemokrater anser att vi politiker nu måste ta vårt ansvar och besluta om åtgärder som gör att kostnaderna pressas ned väsentligt för hushållstjänster. Från svart till vitt! Jag yrkar bifall till reservation 7. Vi står även bakom de andra reservationer som vi är med på i betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motionsyrkanden om sociala avgifter väckta under den allmänna motionstiden år 1997. Utskottet föreslår ett tillkännagivande. Regeringen bör låta göra en kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser för att utröna vilken betydelse dessa har för de anställdas inflytande i företagen. Kartläggningen bör avse förekomsten av dessa vinstandelsstiftelser, sammansättningen av deras styrelser samt ekonomin i stiftelserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på motionsyrkandena. De senaste åren har socialavgifterna förändrats vid flera tillfällen. Den allmänna sjukförsäkringsavgiften ändrades t.ex. till en allmän pensionsavgift fr.o.m. i år. Det kan bli aktuellt att se över det samlade uttaget av allmänna egenavgifter i samband med att arbetet med det reformerade ålderspensionssystemet blir klart. Utskottet har avstyrkt de motioner som berör egenavgifter med hänvisning till att det pågår beredning angående detta område inom både Regeringskansliet och genomförandegruppen. Resultatet av beredningen bör avvaktas. Jag vill gärna kommentera några av motionsförslagen litet närmare. Utskottet har i tidigare sammanhang behandlat frågor liknande den om kravet på uttag av allmänna egenavgifter över 7 1⁄2 basbelopp och den om avdragsrätt för allmänna egenavgifter. Det beror på reglernas utformning och på att låginkomsttagarnas marginalskatt är lägre än höginkomsttagarnas. Vid denna behandling ansåg utskottet dessa effekter vara ofördelaktiga, och man skulle avvakta genomförandegruppens arbete när det gäller det samlade uttaget av allmänna egenavgifter. Herr talman! Utskottet har behandlat motioner om nedsättning av socialavgifter, eller det man kallar snedvridning av konkurrensen. Enligt motionärerna kan nedsättning av socialavgifterna få den effekten, bl.a. inom detaljhandeln, beroende på hur verksamheten är organiserad. Socialförsäkringsutskottet anser att en sådan effekt av reglerna inte är tillfredsställande. För att närmare klargöra om och på vilket sätt de aktuella reglerna har negativa effekter ur konkurrenssynpunkt finns det, enligt utskottet, skäl att noga analysera och utvärdera reglerna och deras effekter. Utskottet kommer därför att föreslå Riksdagens revisorer att göra en sådan utvärdering inom ramen för granskningsverksamheten. Det har framförts krav på särskilda regler för företag med säsongsanställda, som man anser skall ha möjlighet att fullt ut utnyttja den utökade nedsättning av arbetsgivaravgiften som infördes våren 1997. Jag vill läsa ur skatteministerns brev till Stiftelsen skärgårdsbåtar: Konstruktionen med ett högsta avdrag per månad innebär visserligen att bl.a. företag med säsongsverksamhet inte kan utnyttja avdraget under hela året. Det vore dock inte neutralt från konkurrenssynpunkt om företag som bedriver verksamhet endast under vissa månader fick tillgodoräkna sig ett lika stort avdrag som företag med verksamhet under hela året. Skatteministern avslutar brevet med att säga att det för närvarande inte är aktuellt att införa särskilda regler för avgiftsavdrag i företag med säsongsverksamhet. Två motionärer behandlar problematiken med säsongsanställd utländsk arbetskraft inom trädgårdsnäringen. Frågan har varit under utredning och är föremål för beredning inom Regeringskansliet. Utskottet anser att resultatet av det pågående beredningsarbetet bör avvaktas. Herr talman! Jag skall säga något om motionerna om socialavgifter och hushållstjänster. Motionärerna vill införa en avgiftsbefrielse vad gäller arbetsgivaravgift på hushållstjänster och hushållsnära tjänster. Motivet är att stimulera den privata tjänstesektorn och göra svarta tjänster vita. LO-ekonomen Dan Andersson utredde denna fråga för regeringens räkning, och utredningen finns nu med i regeringens arbete och diskussion. Utredningens betänkande föreslog sänkta arbetsgivaravgifter för anställda inom tjänstesektorn. I dag förs diskussioner inom EU om att ge länder möjlighet att använda momsen som verktyg för att stimulera tjänstesektorn. I Sverige är man mycket positivt inställd till detta och önskar få den handlingsfriheten. Momsen är ett enklare redskap att använda, och redan i dag har vi lägre moms på t.ex. livsmedel och kultur. Med en momssänkning får man dessutom direkta effekter på priset. För att Sverige skall kunna tillämpa lägre moms på tjänster krävs att kommissionen lägger fram ett direktivförslag som antas av alla länder. Vidare diskussion i detta ämne har jag överlämnat till min kollega Inger Segelström. fr.o.m. den 1 januari tas en särskild löneskatt ut på bidrag som en arbetsgivare lämnat till en vinstandelsstiftelse. När inkomsterna grundar rätt till socialförsäkringsförmåner tar man ut en socialavgift. För inkomster som inte grundar rätt till sådana förmåner begränsas uttaget till den särskilda löneskatten. Det fanns enligt propositionen stora likheter mellan överföring till vinstandelsstiftelser och avsättningar till pensioner, för vilka det tas ut särskild löneskatt. Det var också svårt att veta hur mycket av de utbetalda medlen från vinstandelsstiftelserna som har sin grund i den anställdes eget arbete respektive i värdestegringen på andelen. Därför föreslogs att särskild löneskatt skulle tas ut på bidrag som en arbetsgivare lämnat till en vinstandelsstiftelse. Detta blev också riksdagens beslut. För en utbetalning från en vinstandelsstiftelse kan en arbetsgivare, sedan den 1 januari 1993, bli befriad från att betala sociala avgifter. Detta gäller om de bidrag som arbetsgivaren lämnat skall vara bundna under minst tre kalenderår, ges till en betydande del av de anställda och lämnas till dem på likartade villkor. Avsikten med vinstandelssystemet är att göra de anställda delaktiga i företagets resultat, öka produktiviteten, sprida det individuella ägandet i företaget och öka känslan av samhörighet med företaget. Utskottet delar uppfattningen i motion Sf254, att det är väsentligt att de anställda får större engagemang och större inflytande i det företag där de är anställda. För att kunna bedöma vinstandelsstiftelsernas betydelse för de anställdas inflytande i företaget anser utskottet att regeringen bör låta göra en kartläggning av förekomsten av vinstandelsstiftelser, av deras styrelsers sammansättning samt av deras ekonomi. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med en redovisning av kartläggningen. Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av motion Sf254 yrkande 3 som sin mening ger regeringen detta till känna. Utskottet finner inte skäl att nu föreslå någon ändring av avgiftsuttaget vid vinstandelsstiftelsernas utbetalning till fåmansföretag. Frågan om ansvaret för erläggande av socialavgifter på personaloptioner behandlas i departementspromemorian Beskattning av personaloptioner. Promemorian är för närvarande föremål för beredning inom Regeringskansliet, och en proposition är att vänta våren 1998.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Folkpartiet har tyckt att motionen om att ta bort den särskilda löneskatten på vinstandelar är mycket bra. Den går i och för sig inte tillräckligt långt enligt våra önskemål, men den är bra. Utskottets majoritet har så gjort upp med Vänsterpartiet om en del i den motionen. Som Siw Wittgren-Ahl sade vill man göra en kartläggning av den anställdes inflytande. Låt mig berätta att Per Åhlström, känd debattör, chefredaktör och socialdemokrat, har studerat företagsamhet när enskilda och fackförbund satsar medel i företag i Kanada och USA. Den som inte har läst hans bok bör göra det. Där handlar det inte så mycket om makt och inflytande. Varför satsar anställda där pengar i företaget? Jo, därför att det ger stor trygghet, och det tycker facken också. Hur är det, Siw Wittgren-Ahl? Är det makten och inflytandet som är avgörande och inte huruvida tryggheten för de anställda är betydelsefull? Skall jag tolka er uppgörelse med Vänsterpartiet på det sättet? Det vore intressant att veta. Kommer det något förslag om hushållstjänster i vårbudgeten? Jag borde inte behöva påpeka för socialdemokrater att deras regering håller arbetslösheten uppe oerhört mycket. Många människor har inte en chans att få ett arbete. Därför brådskar det med att göra olika insatser för att folk skall kunna komma i jobb. Därför är den enkla frågan: Kommer det något förslag om hushållstjänster i vårbudgeten?
Herr talman! När det gäller den särskilda löneskatten på vinstandelsstiftelser vill jag ställa en fråga till Sigge Godin. Löneskatten kom ju till i en skatteuppgörelse med Folkpartiet. Ni har ju haft regeringsmakten efter oss. Om detta är så angeläget för er - varför ändrade ni inte på det då?
Herr talman! Det är inte allt man gör under en regeringsperiod. Det kan man gott se när det gäller den regering som sitter i dag. Den åstadkommer i varje fall inte allt som ni har sagt i opposition att ni skall göra. Vi har valt de viktiga bitarna. Dessutom var det flera partier i regeringen. Det är alltså inte alls speciellt konstigt att den här frågan, som ändå är marginell, inte blev löst där. Men det hindrar inte att vi vill lösa den i dag. Vi vill gå längre, vilket vi också har skrivit i omfattande motioner tidigare. Frågan till majoriteten är: Är det viktigast att utröna vilken makt man kan få i företaget, eller är det viktigast vilken trygghet man som anställd kan få i företaget? Det är den frågan som är den viktiga. Sedan vill jag återgå till frågan om hushållstjänster. Vad är det för fel att göra svarta tjänster vita? Vi skall fatta ett pensionsbeslut i sommar. Då är det viktigt att alla människor kan betala in avgifter genom vita anställningar för att de skall få en pension på ålderns höst. Varför är det då inte viktigt att ta tag i frågan? Kommer det ett förslag i vårbudgeten?
Herr talman! Jag tycker inte att detta är någon marginell fråga. Med det tillkännagivande vi gör får man se om vinstandelssystemet har nått sitt syfte. Vi måste alltså utvärdera de förslag vi lägger fram. Det tycker jag är ett bra sätt att gå till väga för att bestämma om vi skall vidare med vinstandelsstiftelser eller inte. Jag sade i mitt anförande från talarstolen att jag har överlämnat debatten om hushållstjänsterna till
Herr talman! Jag fick svar på min andra fråga, som gällde vinstandelar. Jag torde inte få något annat svar av Siw Wittgren-Ahl än vad Sigge Godin fick. Men jag vill ta upp frågan om egenavgifterna. Siw Wittgren-Ahl var mycket avvaktande till den. Många partier har nu uttalat sin bestörtning över egenavgifterna i princip eftersom kommunerna i dag har ett stort behov och förlorar oerhört stora skatteintäkter. Varför kan man inte från utskottets sida ge några pekpinnar, även till genomförandegruppen, om att detta är en fråga som man kan plocka bort? Man kan se till att få någon annan form av finansiering än just egenavgiften. Som Siw Wittgren-Ahl säger håller ju den på att utredas, och vi skall avvakta.
Herr talman! Jag tänkte först ge en allmän bakgrund till varför vi har egenavgifter. Allmänna egenavgifter tas, som jag sade tidigare, ut på ett basbelopp över 7 1⁄2 %, vilket innebär att avgiften motsvarar de inkomster som omfattas av socialförsäkringen. Att i stället höja arbetsgivaravgiften i samma omfattning hade inneburit att lönekostnaderna för företagen hade stigit ytterligare och fler hade blivit arbetslösa. Genom höjningen av egenavgifterna fick alltså de som hade arbete bidra till saneringen av statsfinanserna. Vidare tycker jag att man får avvakta genomförandegruppens ställningstagande.
Herr talman! Siw Wittgren-Ahl! Den samlade socialförsäkringskostnaden är väldigt överfinansierad. Vi är medvetna i alla partier om att så är fallet. Det hela får därför en skattekaraktär. Det var ju inte meningen, och jag tycker därför att man skall kunna ge en pekpinne till genomförandegruppen om att man kommer att göra en förändring. Det måste bli klara besked, i stället för att detta bara skall finnas med i de diskussioner som förs.
Herr talman! Jag tycker inte att man behöver ge gruppen några klara pekpinnar, eftersom de flesta partier i socialförsäkringsutskottet är med i genomförandegruppen. Därför tror jag att de vet precis vad vi tycker.
Herr talman! Siw Wittgren-Ahl sade i sitt anförande att egenavgifterna är ofördelaktiga, och att man nu ser över dem. Jag förmodar att det är det som genomförandegruppen nu gör. Tydligen är de så besvärliga och så ofördelaktiga att förhandlingarna mer eller mindre brakat ihop. Wittgren-Ahl hur hon tycker att genomförandegruppen skall göra. Skall man höja grundavdragen och i så fall kompensera löntagarna och sedan också kompensera kommunerna? Skall det vara en stor eller liten s.k. löneväxling? Skall man sänka momsen eller skall man införa förvärvsavdrag? Det är de här buden som bollats i luften fram och tillbaka. Vilket är bäst? Jag noterar att Åke Sundqvist, vars parti också ingår i genomförandegruppen, tydligen delar en del av den kritik som jag framförde förut när det gäller indragning av medel till kommunerna.
Herr talman! Marie Engström! De här frågorna är under beredning i genomförandegruppen. Jag har stort förtroende för våra partivänner i den gruppen.
Herr talman! Jag är faktiskt väldigt intresserad av att följa denna fråga. Även om Vänsterpartiet står utanför genomförandegruppen är vi trots allt intresserade av att människor skall kunna få sina pensioner i någon form - hur detta nu så småningom kommer att bli i framtiden. Vad händer nu, när man inte kommer att höja egenavgifterna till de 8,47 % som var meningen? Kommer det in mindre pengar i systemet? Får det någon betydelse för framtida pensioner? Kan jag få svar på mina frågor? Jag antar att Siw Wittgren-Ahl måste ha en uppfattning om egenavgifter över huvud taget. Jag har min uppfattning klar. Jag tycker det verkar vara ett krångligt och besvärligt system. Det har ju genomförandegruppen också gett uttryck för. Skulle Siw Wittgren-Ahl kunna tänka sig att man kanske hittar ett helt nytt system för att finansiera pensionerna? Det blev flera frågor. Jag hoppas att jag kan få svar på dem.
Herr talman! Det är glädjande att jag och Marie Engström i varje fall har samma åsikt om att det är viktigt att vi har framtida pensioner i ett statligt system som vi kan lita på. Det är därför vi har satt oss ned med de andra partierna för att diskutera en bred överenskommelse om pensionerna.
Herr talman! Jag skulle vilja veta varför socialdemokraterna i utskottsmajoriteten tycker att det är så orimligt att man tar en utredningsvända omkring den särbehandling som råder när det gäller idrottsföreningar och andra ideella föreningar. Man skriver i betänkandet att utskottet - för flera år sedan - anförde att förhållandet att förslaget om idrottsutövarnas halva basbelopp hade godkänts inte kunde tas till intäkt för att göra ytterligare undantag. Vore det inte rimligt att få titta på detta och se om det är rimligt och rätt? Är det någon reson i att upprätthålla denna särbehandling i dag, 7-8 år senare? Skall vi inte ha en litet mer rättvis och modern syn på de olika ideella föreningarna? Jag måste också uttrycka min stora förvåning över att Siw Wittgren-Ahl hänvisar till någon annan när det gäller en viktig fråga. Socialförsäkringsutskottet har socialavgifterna inom sitt ansvarsområde. Vi behandlar i dag ett utskottsbetänkande om socialavgifterna, och nu kan vi inte få besked av utskottsmajoritetens företrädare i debatten i den aktuella fråga som står högt uppe på den politiska dagordningen. Jag är förvånad.
Herr talman! Jag har lämnat besked när det gäller frågan om hushållstjänsterna. Den bereds i Regeringskansliet och är föremål för diskussion. Jag har också redogjort för vilken önskvärd lösning den socialdemokratiska majoriteten skulle vilja se. Jag delar synen på idrottsverksamheten. Jag tycker att den motion som Gullan Lindblad m.fl. har skrivit är viktig. Det är en angelägen fråga att de unga flickornas fritid får lika stort stöd och stimulans som pojkarnas. Men jag tror inte att de sociala avgifterna är det medel som man skall använda för att uppnå de målen.
Herr talman! Det skulle vara intressant att veta vad Socialdemokraterna har för alternativ. På vilket sätt vill ni ge de andra ideella föreningarna som bedriver barn och ungdomsverksamhet likvärdiga villkor? Sedan kan man tolka Siw Wittgren-Ahls andra besked så att Socialdemokraterna har som utskottsmajoritet inte något ytterligare att tillägga när det gäller hushållstjänsterna. Det är ju ändå det som Socialdemokraterna skall stå för. Det betyder att vi som är ensamma i utskottet och har varit fast i kammaren sedan klockan nio i morse kan gå och äta lunch efter det här replikskiftet. Vi har ingen anledning att vara kvar till slutet.
Herr talman! Jag tror att man kan komma till rätta med detta genom kommunala satsningar på flickornas fritidsintressen, t.ex. genom att man låter flickorna ha idrottsanläggningar eller genom att man bygger ut för fritidsverksamheter avseende hästar och stall och subventionerar det. Riksidrottsförbundet har ett halvt basbelopp, och jag tror inte att det är rätta vägen att gå att fortsätta att bygga ut den orättvisan. De sociala avgifterna skall ju vara så lika som möjligt för alla. Då tror jag att det är bättre att man inte har olikheter utan likheter i systemet.

Herr talman! Jag skulle egentligen bara beröra vinstandelsstiftelser, men efter att ha lyssnat på Siw Wittgren-Ahls svar blir jag oerhört konfunderad. Hon hänvisar till en genomförandegrupp när man vill ha ta upp en politisk diskussion i parlamentet, i kammaren. Hon vågar inte ta diskussionen och inte säga vad hon tycker och anser. Hon fick frågan om det finns pengar i systemet när genomförandegruppen ännu inte har lagt några förslag till finansiering. Jag tycker att det är litet beklämmande att regeringspartiets företrädare inte tar upp ett resonemang kring en av de viktigaste politiska frågorna just nu. Samtidigt är det mycket intressant att lyssna till Åke Sundqvist. På ett ganska förvånande sätt tar han fram ungefär samma funderingar som Vänsterpartiet har haft. Vi ingår inte i genomförandegruppen. Vi har däremot haft kritik att rikta mot egenavgifterna i stort sett hela tiden. Det är intressant att höra Åke Sundqvists resonemang som går helt i linje med de resonemang som vi i Vänsterpartiet för och vill ta upp en diskussion om. Jag beklagar djupt att socialdemokraterna i utskottet inte är beredda att diskutera den här frågan utan hänvisar till en fullkomligt impotent genomförandegrupp. Det har inte kommit fram någonting. Man har sagt att det inte blir några förändringar till 1999. Borde man inte göra någonting åt detta, så att vi kommer någonvart? Eller skall vi stå där med ett helt ofinansierat system? Så till vinstandelsstiftelserna. Ingrid Skeppstedt stod här i talarstolen och sade att Vänsterpartiet inte orkade fullfölja sina yrkanden. Jag tror inte att Ingrid Skeppstedt har läst motionen. Det är nämligen en motion som slutar i tre hemställanspunkter som skall ses som en helhet. Man kan inte plocka ut en bit ur den och säga att man skall stödja den. Alla tre hemställanspunkterna är ett. Vad som förvånar mig allra mest är att de borgerliga partierna stöder hemställanspunkt 1, dvs. att man skall ta bort löneskatten. Hemställanspunkt 2 vill man inte diskutera. Den tar man inte upp. Vad står det där? Jo, att fåmansdelägare skall ges samma möjligheter som anställda. Jag är oerhört förvånad över Moderaternas, Folkpartiets och Centerns agerande här. Ni vill alltså inte att samma regler skall gälla för fåmansdelägare. Varför stöder ni inte det? Hade ni stött detta hade det bara varit den tredje hemställanspunkten kvar, nämligen hur styrelserna i stiftelserna skulle se ut. Man skall eftersträva en majoritet av de anställda i styrelsen. Efter att ha lyssnat på Sigge Godin förstår jag att man inte vill stödja detta. Då börjar det osa makt, och då är det farligt. Men det är fullkomligt klart att vinstandelsstiftelserna inte i första hand handlar om trygghet. Det handlar om makt, intresse och engagemang från de anställdas sida. Det är faktiskt det grundläggande skälet till varför vi anser att vi skall se positivt på vinstandelsstiftelser. Vi vill också ta bort löneskatten på avsättningarna. Varför vill vi det? Jo, i dag är det ju i stort sett bara de allra största företagen som har råd att göra dessa avsättningar och som finner en mening i att göra det. Vi läste om Ericsson och Stora. Där bygger man nu upp vinstandelsstiftelser. Men för de små och medelstora företagen ges i dag inga som helst incitament för detta, och det är litet synd. När det gäller de små och medelstora företagen är det så att om man inte ändrar fåmansreglerna när det gäller avsättningarna riskerar även de som äger vinstandelsstiftelserna att bli betraktade enligt fåmansreglerna. Det innebär att man inte kan ha vinstandelsstiftelser alls i det läget, eftersom de också kan falla under fåmansreglerna när de får tillräckligt stort inflytande. Herr talman! Det har sagts här att man skall ha enhetliga regler på skattesidan och att beskattningen av vinstandelsstiftelser förut var en litet udda fågel i sammanhanget. Vi är beredda att acceptera att den skall vara det även i fortsättningen. Det finns väldigt mycket forskning inom EU som pekar på behovet av vinstandelssystem och att det är mycket positivt. T.o.m. LO har börjat att diskutera i de här banorna. Det ser jag som mycket positivt. Då kan man fråga sig varför vi inte kunde få en gemensam reservation eller varför vi inte kunde gå vidare i utskottet. Frågan blev ganska kall när vi fick reda på att även om vi skulle ställa upp gemensamt med de borgerliga skulle vi inte få majoritet i och med att Miljöpartiet hade svängt. Det fanns alltså en majoritet för Socialdemokraternas linje. Då gällde det naturligtvis att förhandla fram åtminstone någonting. Det var det vi lyckades med. Det blev ett litet tillkännagivande som kanske kan vara inledningen till något. Jag tycker att det är bättre att nå en liten bit trots allt, än att inte komma någonvart. Men jag skulle gärna vilja höra förklaringarna till varför man inte anser att fåmansdelägarna skall behandlas på samma sätt som de övriga anställda. Sade jag att jag yrkar bifall till reservation 9? Om jag inte gjorde det, gör jag det nu.
Herr talman! Jag ber att få erinra om att jag yrkar bifall till reservation 8. Jag tänkte ställa en fråga till Per Rosengren om ni är nöjda med att utreda makten i vinstandelsstiftelserna, men jag har ju fått svar. Ja, säger Per Rosengren. Det är alltid intressant att få klara besked. Vänsterpartiet talar väldigt ofta i dessa tider om företagandet och att man skall stimulera det. Många fler skall bli företagare. Det är så oerhört viktigt att det växer upp nya småföretag. Man har ett stort engagemang kring detta. Jag trodde att det var sant. Men när man vill stimulera människor att ta ett större ansvar backar ni ur. Det fanns inget intresse, Per Rosengren, i vårt utskott för att skriva en gemensam reservation i frågan. Sedan skyller ni på Miljöpartiet, som hade en ersättare sittande där. Jag trodde att eftersom ni har skrivit en motion med tre hemställanspunkter var ni beredda att förhandla eller diskutera i utskottet eller vid sidan av utskottet med ledamöterna för att få ihop en gemensam åsikt i frågan. Men det är inte intressant. Det är bara makten som hägrar. Det är inget nytt för Vänsterpartiet, det är inget nytt för kommunisterna, det är inget nytt för allt detta ni har hävdat under århundradena. Kommer ni bara åt makten är ni nöjda. Jag konstaterar att ni står er bra i den debatten. Ni vill fortfarande ha makten. Men att det skall vara inflytande och trygghet för de anställda är mindre intressant. Det viktiga är makten för kollektivet.
Herr talman! Nu är det inte så att Vänsterpartiet skall ingå i någon form av vinstandelsstiftelse och på det sättet kapa åt sig makt. Makt och påverkansmöjlighet när det gäller företag är ungefär samma sak. Makten finns där. Den finns hos företagsledningen, hos kapitalet, hos dem som äger företagen. Vi menar att mer makt bör ligga hos de anställda. Det anser inte Vad gäller diskussionen när utskottet behandlade frågan träffade jag faktiskt Sigge Godin och poängterade att de tre hemställanspunkterna är en enhet. Sigge Godin svarade: Så kan man kanske se det. Vi får se vad vi gör. Jag pratade faktiskt med Sigge Godin och sade: Det vore bra om ni kunde ge ert stöd så att vi kanske kan göra något gemensamt. Men det fanns väl inget intresse. Jag tycker att det är väldigt märkligt. Jag frågade Sigge Godin förut: Varför stödde ni inte t.ex. punkt 2? Varför deklarerade ni inte det? Varför stödde ni inte hemställanspunkt tre? Det gjorde ni inte. Ni valde att bara rikta in er på själva löneskatten, ingenting annat. Det är ganska typiskt för de borgerliga. Det gäller att ta bort skatter i första hand. Men att titta på andra faktorer är man inte intresserad av. Att föra en seriös debatt i frågan är man mindre intresserad av. Miljöpartiets deklaration berodde inte på att de hade en ersättare. Jag har pratat med andra företrädare för Miljöpartiet, och de har den uppfattningen att det skall vara löneskatt på vinstandelar. Det fanns en majoritet för något annat, och då gäller det att förhandla så att det åtminstone blir någonting av det. Sedan vill jag åter erinra om att det faktiskt är min motion som har föranlett allt detta.
Herr talman! Det var därför jag talade med Per Rosengren när Vänsterpartiet hade satt ned foten i utskottet och hade konstaterat att det var bättre att få en marginell framgång med en utredning. Det var redan klart då. Vi träffades därefter. Jag blev litet förvånad över resultatet. Jag trodde att Per Rosengren var den store talesmannen för Vänsterpartiet i skattefrågor och sådana saker. Så har jag uppfattat det. Vad skall resultatet bli - ett konstaterande av någon form av kartläggning? Vad vi vill uppnå i den här frågan är egentligen att gå längre än vad Per Rosengren vill. Men jag tyckte ändå att vi kunde enas så långt det var möjligt. Vi har gått ut och frågat de anställda som deltar i sådana här stiftelser - de enskilda människorna - vad de tycker är viktigt. Per Åhlström, som har studerat i USA och Kanada, säger precis som de anställda här i Sverige: Det är tryggheten som är det viktiga. Den, Per Rosengren, bryr ni er inte om. Om ett parti har en motion i ett utskott och vill någonting med den så tar det partiet initiativen. Nu låter det dessutom som om det bara var en enskild motion. Då borde Ulla Hoffmann ha tagit upp det. Det gjorde hon inte. Hon tyckte att det var bra med en utredning.
Herr talman! Vi kan konstatera att det fanns en majoritet som inte ville göra någonting åt det hela. Vi har att rätta oss därefter, och då gäller det att kunna förhandla fram någonting. Hur omfattande skall utredningen vara? Vad skall den innehålla? Den skall ta reda på hur vinstandelsstiftelserna ser ut, hur de fungerar, hur ekonomin bakom dem är och dessutom hur det ser ut i stora och små företag. Jag säger också att den löneskatt som finns i dag är ett problem för de små och medelstora företagen. De gör inte avsättningar. Men fåmansreglerna som ni inte ville diskutera är också väldigt viktiga. Jag förstår inte, Sigge Godin, varför ni inte ville diskutera hemställanspunkt 2. Jag tycker att den är viktig. Det är viktigt att man också öppnar samma möjligheter för fåmansdelägare i det här sammanhanget. Var det att vi hade gjort en begränsning till ett halvt basbelopp som var problemet? I så fall hade vi kunnat diskutera det. Så till tryggheten. Jag kan förstå att man ser vinstandelsstiftelserna som en trygghet i USA och på andra ställen. Men vi har andra trygghetslagar som garanterar tryggheten för de anställda här i landet. Vi behöver inte ha vinstandelsstiftelser i första hand som en trygghet utan för att skapa intresse och motivation i arbetet och engagemang på arbetsplatsen. Det är det viktiga. Dessutom är det naturligtvis också en maktfråga. Det är alldeles klart att detta är ett led i att ge löntagaren större makt och ett större inflytande på sin arbetsplats. Det är alldeles riktigt. Om man kallar det påverkan, inflytande eller makt är bara en fråga om val av ord.
Herr talman! Jag begärde ordet därför att Per Rosengren sade att det framtida pensionssystemet inte är finansierat. Jag vill bara säga att det är finansierat, men man är inte helt överens om de olika turerna. Jag tänker inte närmare kommentera det. Den debatten återkommer till kammaren, och då får vi ta den i sin helhet.
Herr talman! Det var ju intressant. Hur är då pensionssystemet finansierat efter 1999? Man har ju sagt att några förändringar i egenavgifterna, som genomförandegruppen skulle göra, blir det inte för 1999. Hur är det då finansierat? Varifrån plockar ni pengarna?
Herr talman! Vänsterpartiet hade klart och tydligt redovisat och pekat på det negativa med löneskatt på vinstandelar i sin motion. Det är en fråga som jag tog upp i mitt anförande, som vi länge har drivit och där vi har samma uppfattning. Jag tycker också att det är förvånande att man inte driver punkt 1, kravet i sin motion. Där står det klart och tydligt att man vill ha en lagändring för att slopa löneskatten. I stället gör man upp om en utredning.
Herr talman! Jag vet inte om Ingrid Skeppstedt har sovit under min replikväxling med Sigge Godin. Det verkar så. Jag har sagt precis hur det gick till och hur det var. Jag vill ställa en fråga till Ingrid Skeppstedt. Varför kan ni inte acceptera att dessa tre hemställanspunkter är en enhet, att de hör ihop? Varför vill ni inte öppna för fåmansdelägarna att använda sig av samma regler som de anställda? Det förvånar mig. Varför vill ni förhindra fåmansdelägarna att göra detta? I förlängningen kan det faktsikt äventyra hela vinstandelssystemet om man inte ändrar på de reglerna, med hänvisning till vad jag sade när det gäller vinstandelsstiftelserna och de anställdas makt i dessa. Ser ni inte de problemen? Jag har pratat med folk som jobbar hårt med vinstandelsstiftelser. De är oerhört förvånade över den borgerliga reservationen. Man kommer oss inte till mötes ens på punkt 2. Hade ni gjort det hade vi kunnat sätta oss ned och diskutera även punkt tre i slutänden. Då hade vi kanske kommit någonstans. Men ni stannar bara för skattedelen, rycker loss den ur motionen och hänvisar till att vi hoppar av. Det gör vi inte. Vi har skrivit en motion och den innehåller tre hemställanspunkter som hör ihop i ett system. Ni har svårt att se detta som en enhet. Ni har svårt att se frågan. Ni vill bara diskutera skattedelen. Det gör att det är fullkomligt meningslöst att diskutera och debattera de här frågorna med er. Ni har ingen helhetssyn på den här problematiken.
Herr talman! Nu ser det ut som om det kommer att bli en utredning om det här. Vi kommer att ta ställning när vi får ett resultat av utredningen. Per Rosengren sade att det är hans motion. Men vad jag kommer ihåg är det här en kommittémotion som Vänsterpartiet lade fram. Den tycker jag skulle väga ganska tungt.
Herr talman! Ja, den väger ganska tungt. Men när man får reda på att det finns en majoritet i utskottet som går emot en gäller det att förhandla fram vad som är möjligt. Återigen: Utredningen skall inte titta på fåmansreglerna. Varför vill ni inte öppna för fåmansdelägarna att ha samma regler som de anställda? Visserligen har vi gjort en begränsning upp till ett halvt basbelopp. Men varför är ni småföretagarfientliga? Det är frågan.

Herr talman, ledamöter och åhörare! De motioner som vi i dag debatterar väcktes under den allmänna motionstiden hösten 1997. Mycket har hänt sedan dess. Jag har begärt ordet för att klargöra vad vi skvinnor tycker i frågan om tjänstesektorn. Jag vill först säga att jag tycker att ordet "piga" tillhör 1800-talet. Nu skall vi tala om framtidsjobben. Lena Nyberg, s-kvinna och borgarråd i Stockholm, har tagit initiativ till en utredning om tjänstesektorn. Också i Storstadskommitténs betänkande förs en debatt om de här frågorna. Vi s-kvinnor kan aldrig tänka oss någon skattesubvention till privatpersoner. Däremot har vi sagt att vi kan tänka oss en subvention till företag om det gäller flera branscher, inte bara städbranschen. Varför då? frågar ni er. Jo, vi behöver nya jobb också i den privata sektorn. Ger vi statligt stöd till företag eller kooperativ, måste vi som skattebetalare kunna ställa krav: på att man betalar avtalsenliga löner, att det finns avtal med fackliga organisationer samt att det finns försäkringar och möjligheter till utbildning och trygghet för de anställda. Det måste också bli nya jobb på sikt. Skattemyndigheten måste kunna begära in årsredovisningar och kontrollera att företagen betalar sina avgifter samt att de skattepengar som går åt till det här används till det som de är avsedda för. Det blir mycket svårare om man ger en skattesubvention till privatpersoner. Om vi nu beslutar att införa en sådan här subvention, måste denna alltså avse flera branscher. Om vi begränsar oss till städning i hemmet riskerar vi att man kommer att säga: Nu har vi löst arbetslöshetsproblemet för de lågutbildade och lågavlönade kvinnorna - låt oss nu återgå till männens arbetsmarknadsproblem. Därför bör ett eventuellt framtida förslag inkludera t.ex. hotell och restaurangnäringarna, turism, kollektivtrafik och varför inte frisörbranschen. Hur finansieringen skall ske och vad en skattesubvention skulle kunna kosta vet vi inte ännu. Det har ju förekommit förslag beträffande både arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadspolitiska medel och förslag om en momssänkning. Vi måste innan vi går vidare få besked om vilka kostnaderna blir och hur finansieringen skall gå till. Vi får ställa förslagen på detta område mot viktiga åtaganden vad gäller sjukvård, skola, äldreomsorg och utbildning. Jag sitter med i socialdemokraternas skattegrupp, som leds av skatteminister Thomas Östros. Vi skall i maj till vår partistyrelse överlämna ett förslag beträffande tjänstesektorn, som jag hoppas skall ge oss möjlighet att lösa den här frågan. Det vore bra om vi kunde komma vidare i den här debatten. Som jag inledningsvis sade tillhör pigorna 1800-talet, och det har vi s-kvinnor sagt sedan länge. Vad debatten nu i stor utsträckning skall handla om är 2000-talets arbetsmarknad både för kvinnor och för män. Jag beklagar att Rose-Marie Frebran och de andra kristdemokraterna i den här debatten inte här i kammaren vill diskutera tjänstesektorn med mig som ledamot av Sveriges riksdag. Var någonstans om inte i det här huset vill kristdemokraterna föra debatten om den så viktiga frågan om tjänstesektorn?

Herr talman! Jag tycker att det är positivt att Inger Segelström tar upp tjänstesektorn. Bland centerkvinnorna och även i partiet diskuterar vi väldigt mycket hur man skall komma framåt just när det gäller jobben i tjänstesektorn. Det är viktigt att lösa denna fråga, eftersom det kommer att ge många arbetstillfällen och även kommer att vara till gagn för dem som behöver nyttja dessa. Frågan måste lösas på något sätt, med arbetsgivaravgifter, moms eller vad det nu kan vara. Jag tycker att detta är en fråga som måste lyftas fram med det snaraste.
Herr talman! Ja, jag tror att vi allihop känner att den här diskussionen är väldigt viktig. Vi tycker att många av de nya jobben skall finnas inom den privata sektorn. Men jag tycker också att det är viktigt att inse att det inte är någon lösning att bara inrikta sig på städbranschen. Vi kan inte bara genom städning komma ut ur lågkonjunkturen och komma in i en högkonjunktur. Vad vi måste inrikta oss på är att det skall bli riktiga och bestående jobb. Vi skall inte begränsa det hela till kvinnojobb. Man kan därmed inte säga: Nu har vi klarat kvinnornas arbetslöshet - låt oss nu ägna oss åt männens. Det är så vi annars alltid gör. Det är viktigt att poängtera att om vi skall genomföra en skattesubvention, skall den avse flera branscher. Dessutom skall kostnaderna ställas mot andra angelägna behov. Tycker vi fortfarande att vård, omsorg, skola och utbildning ger fler jobb och att våra pengar skall gå dit, får vi göra det ställningstagandet. Låt oss dock vara positiva och se vad det här kostar.

Herr talman! Jag är ledsen att jag förlänger debatten, men det var faktiskt jag som en gång förde fram idén att tjänster skall beskattas mindre, nämligen i en artikel i Sydsvenskan den 2 maj 1993. Jag resonerade verkligen inte om pigor utan om allting från hushållstjänster till den stora tjänstesektor som vi har för utveckling av nya produkter osv. Jag skrev att vi har ett fullständigt felaktigt skattesystem, där vi lägger så höga skatter på arbetskraften att vi har svårt att reda oss. Det gäller både i den globala konkurrensen och i den lokala konkurrensen mellan gör-det-själv-insatser och anlitande av andra, vilket kan ge en bättre arbetsfördelning. Anne-Marie Pålsson tog upp det här problemet vetenskapligt och utförligt, och jag tycker att det är bra att det har kommit upp på dagordningen, där det i och för sig har funnits sedan 1993. Jag måste ta upp ett par saker som jag tyckte var förskräckande i Inger Segelströms anförande. Hon utgick från att alla pengar är statens. Om medborgarna får behålla en del av sina inkomster, är det fråga om en skattesubvention. Det är faktiskt tvärtom så att det bidrar till tillväxten i vårt land. De resurser som skapas berör alla enskilda människor, och vi betalar skatt för att klara vissa gemensamma ändamål. Jag tycker att det blir väldigt förvrängt om man säger, att om det gäller företag kan man göra på ett visst sätt, men inte om enskilda människor bidrar med arbete. Det leder till en felaktig struktur, inte minst med den Internetutveckling osv. som vi har. Vi skulle här kunna föra en mycket lång debatt. Jag tror att alla här i kammaren skulle tjäna på att vi lade av alla gamla skygglappar och började fundera på hur skattesystemet kan göras mera tillväxtvänligt, särskilt för servicesektorn. Jag håller med Inger Segelström om att vi bör slippa alla fåniga epitet som "pigor" osv. Jag förstår inte varför det har ansetts väldigt bra att man kan städa i företag, t.ex. i affärslokaler, men att städning hemma hos andra, som då kanske kan göra andra saker effektivare, har fördömts. Jag tror att det här behövs ett nytänkande, inte minst från det socialdemokratiska kvinnoförbundet, som har varit en bromskloss. Det har gjorts en utredning av Lars Vinell som visar hur man kan göra en viss ändring. Vi kan börja kortsiktigt för att kunna gå vidare och få en beskattning som gynnar tillväxten inom tjänstesektorn.

Herr talman! Jag tycker också det är glädjande att vi kan börja prata om framtidens jobb. Jag tyckte att det var viktigt att säga det i mitt anförande, vilket jag tror framgick klart. Men vad vi skall använda våra skatter till är någonting som vi skall besluta om gemensamt. Någonting som riksdagen gör jämt och ständigt är prioriteringar: Vad är viktigare? Vilka får del av de satsningar vi gör? Vilka av de insatser som vi gör kommer den största gruppen till del? Det är det som jag menar att vi får titta på. Erfarenheterna i Danmark är att en skattesubvention inte har gett så många jobb. I Finland, som just har startat ett projekt, säger man att intresset är ljumt. Jag tror att vi skall vara realistiska i detta. Jag tycker ändå att det är viktigt att man säger att det är intressant, och med den stora arbetslöshet som vi har skall vi inte vara främmande för olika lösningar. Däremot tycker jag - och jag är förvånad över att Moderaterna inte tycker det - att det viktiga är att vi får nya företag. Vi skall satsa på företag, som kan fortsätta och som kan överleva. Därför är det viktigt, om det blir en sådan här subvention, att alla som vill köpa de här tjänsterna får göra det via ett företag. Det är den enda möjligheten, om vi verkligen skall kunna kontrollera att de här jobben blir bestående och att företagen kommer att följa de regler som gäller, med avtalsenliga löner, med försäkringar och annat. Jag tycker att det är helt nödvändigt om vi skall gå vidare i den här debatten.
Herr talman! Det är en prioritering vi skall göra. Det är en fråga vi skall ställa oss: Vad kan vi låta bli att göra och låta alla människor ta ställning till själva? Den första prioriteringen vi har här i riksdagen är alltså att fråga oss: Vad skall vi låta bli att göra? Hur skall vi se till att utvecklingen kan växa fram spontant ute bland alla människor, som vet mycket bättre vad de vill göra och som har sina prioriteringar mycket mer klara för sig? Vad jag egentligen talar om är detta: Skall vi centralisera eller decentralisera? Jag har för min del så mycket respekt för mina medmänniskor att jag säger: Centralisera. Jag är väldigt okunnig - det är vi alla - om vad andra människor innerst inne vill. Låt dem därför bestämma själva! Det finns bara en gräns för det bestämmandet, och man skall inte bestämma så att det skadar andra.
Herr talman! Jag tycker att det är vår uppgift som ledamöter i Sveriges riksdag att vara varsamma med våra skattemedel och se till att skatten används till det som är mest effektfullt för den stora gruppen. Det är vårt huvudansvar som riksdagsledamöter.

Herr talman! Människor vill arbeta. De vill försörja sig, och de vill inte vara bidragsberoende. Arbetslösa vill inte vara föremål för diverse åtgärder. De vill ha riktiga arbeten. Det är vår uppgift som politiker att skapa de rätta förutsättningarna för företagande så att människor ges möjligheter att förverkliga sina idéer och drömmar och kunna försörja sig. Jag är övertygad om att tillväxt och efterlängtade nya jobb kan växa fram, men en förutsättning är att Sveriges konkurrenskraft stärks och att privat näringsliv ges bättre utrymme. Globalisering, liberalisering och informationsteknikens framväxt öppnar enorma möjligheter för Sverige och för våra företag. Ett absolut villkor för att Sverige skall kunna utnyttja dessa nya möjligheter är att vi politiker förstår nödvändigheten av förändring och att vi underlättar omvandlingsprocessen, som är oerhört snabb. Jag vill fråga Birgitta Johansson om Socialdemokraterna är medvetna om den dramatiska förändringsprocess som pågår och att den kräver förändring av politiken. Det är inte bara enskilda företag som är utsatta för knivskarp konkurrens. I lika hög grad befinner sig Sverige som land i en knivskarp konkurrenssituation. Det nationella näringsklimatet måste ses i ett globalt perspektiv. Sverige måste kunna tävla med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen i fråga om goda villkor för företagande och investeringar. Omvärldsförståelse och förändringsbenägenhet i politiken är helt avgörande för Sveriges framtida konkurrensförmåga och välstånd. I morse toppade radionyheterna med uppgifterna om att flera storföretag under de senaste tre åren flyttat ut viktiga företagsdelar till andra länder. I morgon skall näringsutskottet ha en offentlig hearing med anledning av det utflyttningshot som bl.a. beskrivits i en rapport från NUTEK. Av Sveriges ledande börsföretag har 22 av 40 planer på att flytta ut ledande funktioner ur landet. I den globaliseringsprocess som Sverige är en del av blir såväl små som stora företag alltmer internationaliserade. Det är i sig ingenting som är negativt. Det som däremot är ytterst oroväckande är de signaler som de senaste åren kommit från industri och företag när det gäller det svenska näringsklimatet. Hos det svenska näringslivet finns en genuin oro när det gäller vårt lands konkurrenskraft - en oro vi måste ta på allvar. Regeringen har i snart fyra år vägrat att ta till sig varningssignalerna som kommit från näringslivet. Man har också blundat för de samstämmiga råd som har givits i olika utvärderingsrapporter som granskat Med de nya omvärldsvillkor som globaliseringen innebär är det förödande att, som Socialdemokraterna hittills, klamra sig fast vid stela modeller, rigida arbetsmarknadsregler och världens högsta skattetryck. Regeringen har därför det fulla ansvaret för varje jobb som försvinner från vårt land som följd av nonchalans och företagarfientlig attityd hos regeringen. Det går inte att dölja att regeringen har misslyckats med att skapa ett gott företagsklimat. Den låga sysselsättningsgraden och den höga arbetslösheten är förorsakad av Socialdemokraternas oförmåga att förstå förändringsprocessen och de faktorer som påverkar tillkomsten av arbeten. Under Göran Perssons tid som statsminister har sysselsättningen sjunkit under 22 månader av 24. Antalet riktiga jobb har inte varit så lågt sedan 1974. Enligt tidningen Affärsvärlden är sysselsättningsläget det sämsta på 100 år. Detta är ett enormt misslyckande. Den borgerliga regeringen hade som mål att återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation. Vid tidpunkten för regeringsskiftet 1994 hade fyrpartiregeringen lyckats vända siffrorna, som hade dalat sedan 1989. Sysselsättningssiffrorna gick upp, och 1 000 personer i veckan fick nytt arbete. Hade Socialdemokraterna varit kloka och fortsatt på den vägen hade Sverige i dag haft 150 000 fler arbeten. I stället återgick Socialdemokraterna till den tillväxthämmande skattehöjarpolitik som skapat Sveriges problem. En rad beslut fattades på tvärs mot det svenska näringslivet, med förlorade jobb och sjunkande välstånd som följd. I stället för att hålla löftet från valrörelsen om att endast höja skatterna med 3,7 miljarder höjde man skatterna med 80 miljarder kronor. Enskilda människor och företag har utsatts för ständiga skattehöjningar och försämringar. Kortsiktighetens förbannelse har samtidigt drabbat företagen genom en hit-och-ditpolitik som saknar motsvarighet i svensk politik. Socialdemokraternas budgetsaneringsmetod har fört vårt land djupare ned i tillväxtträsket. Sverige har dalat i tillväxt bland de industrialiserade länderna, och sysselsättningen har sjunkit mer här än någon annanstans. Socialdemokraterna har alltså misslyckats med uppgiften att skapa goda villkor för företagande och arbete. Sveriges konkurrenskraft måste stärkas. Moderata samlingspartiet vill avskaffa de hinder för tillväxt som finns i dag. Skatterna på inkomster och företag måste sänkas. Arbetsmarknadsreglerna måste moderniseras så att de passar nya typer av företag och anställningsformer som finns i dag. Regler om anställning och arbetstid måste göras flexibla och anpassade till individen och inte till kollektivet. Såväl små som stora företag har i dag svårigheter med att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Utbildningen måste bli bättre och mer svara upp mot dagens behov. Kvalificerad utbildning måste bli lönsam i En framgångsrikt genomförd gemensam valuta kommer att stärka Europas konkurrenskraft och bidra till ökad sysselsättning. Det är oroväckande att Sverige nu i starten hamnar utanför EMU. Insatserna för arbetslösa måste innehålla stark motivation för den enskilde att aktivt försöka att få ett nytt arbete. Den absurda situationen med företag som har svårigheter att få tag på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är rekordhög visar på felen i dagens system. Det är bara i de privata företagen som de efterlängtade nya jobben finns. Sverige behöver fler som vill och vågar starta och driva företag och anställa medarbetare. För att Sverige skall bli en framgångsrik nation och kunna hävda sig i den internationella konkurrensen måste entreprenörskap och företagande löna sig. Hinder som i dag finns för redan befintliga företags möjligheter att anställa och växa måste tas bort. Det måste kort sagt bli lättare att vara företagare i De tre borgerliga partierna har lagt fram ett gemensamt förslag för att öppna möjligheter för tillkomst av arbete i en expansiv tjänstesektor. Vi vill också ge nya möjligheter för turismföretagen att växa till gagn för utveckling av hela landet. Vårt land har mycket att erbjuda. Inte minst inom kulturens område skulle turismen kunna växa och skapa många nya arbeten. Herr talman! Att som utskottsmajoriteten i betänkandet påstå att regeringen förbättrat företagsklimatet är bisarrt efter alla försämringar som har beslutats i denna kammare. Det rimmar också illa med att sysselsättningen och industrin nu hotas av regeringens energipolitik. Tvångsavstängningen av säker och billig kärnkraft kommer att kosta dränerad ekonomi, höjda elpriser, utslagning av jobb och företag i basindustrin och försämrad miljö. Förtroendet för Sverige som industriland kommer att få sig en rejäl knäck. Det krävs nu förnyelse, förändring och ledarskap för att vi skall kunna ta upp Sverige ur sysselsättningskrisen. Vi måste få villkor för företag som kan tävla med villkoren i de mest konkurrenskraftiga delarna av världen. Herr talman! Särskilt för de mindre företagen är den stora mängden regler en tung belastning. Det komplicerade regelverket är ett väsentligt hinder för framväxten av nya växande företag och jobb. Under snart fyra år har moderater, folkpartister och kristdemokrater påpekat behoven av förenklingar av regelverken. Under snart fyra år har regeringen slagit dövörat till. Nu instämmer utskottsmajoriteten i betänkandetexten i problemformuleringen och vill att regeringen skall vidta lämpliga åtgärder för att förenkla reglerna för företagen. När vi synar politiken framstår kontrasten mellan fagra ord och brist på handling i pinsam tydlighet. T.o.m. när statsministern själv offentligt uttalat sig för regelförenkling röstade utskottets socialdemokrater ned Göran Perssons förslag. Socialdemokraterna får nu en ny chans att ge de fagra orden ett reellt innehåll genom att rösta för den reservation i betänkandet där vi upprepar det förslag som Göran Persson själv presenterat i massmedierna. Företagen väntar på att det skall ske någonting på avregleringsområdet. Det räcker inte med fagra ord i massmedierna och i betänkandetexter.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

Herr talman! Näringsklimatet har varit mycket omdiskuterat under senare tid. Självfallet är det oerhört väsentligt med ett bra företagarklimat både för små, medelstora och stora företag. 1990-talets turbulens på det ekonomiska området efter 1980-talets spekulations och kasinoekonomi har varit kännbar både för företag och enskilda. Därför vidtog också den borgerliga regeringen en rad åtgärder för att förbättra företagarklimatet i allmänhet och för småföretagen i synnerhet. Det har därefter också skett en sanering av de offentliga finanserna. I samband därmed har det också beslutats om ett antal åtgärder för att förbättra för småföretagen, t.ex. sänkning av arbetsgivaravgifterna, lindring av dubbelbeskattningen och återinförande av kvittningsrätten. Totalt har de olika åtgärderna också lett till en kraftigt sänkt ränta. Det finns dock mycket mer som behöver göras för att förbättra näringsklimatet. Sverige har under årens lopp varit ett framgångsrikt företagarland. Det är många svenska storföretag som med stor framgång verkar på en hård konkurrensutsatt världsmarknad. Dessa företag har en oerhört stor betydelse för vårt land, för vår ekonomi och för vårt välstånd. Dels är det många som jobbar i dessa företag, dels är det många småföretag som är underleverantörer till de stora företagen. Därför är det också viktigt att de stora företagen har ett bra klimat i det här landet. Det behövs många nya arbetstillfällen. Även om de stora företagen är viktiga är det inte där som de många nya jobben kommer att tillskapas. Det är framför allt i de små och medelstora företagen som det finns möjligheter till nya jobb. För att kunna skapa ett bra företagarklimat och nya jobb skall vi framför allt inrikta oss på sex områden, och det är dem jag vill uppehålla mig omkring. Det gäller för det första att främja det personliga ägandet. För det andra gäller det avreglering. För det tredje gäller det sänkning av skatter och avgifter. För det fjärde gäller det kunskap och kompetens, och för det femte gäller det förbättrad riskkapitalförsörjning. För det sjätte gäller det turism och tjänstesektor. Det personliga ägandet är själva grunden i en marknadsekonomi. Det är bra om det finns ett spritt ägande. Det arbete som påbörjades under den borgerliga regeringen med att minska statens företagsägande måste fortsätta. Det finns ett antal statliga företag som bör säljas ut. Statens främsta uppgift är att ange ramar för näringslivet - inte att själv driva företagsamhet. Något som upplevs som besvärligt, och som är besvärligt, är det krångel och den byråkrati som företagande är omgärdat av. Det har talats om att förenkla, men det har många gånger blivit tvärtom i verkligheten. Riksdagen stiftar lagar. Regeringen utfärdar förordningar. De statliga ämbetsverken utfärdar förordningar och föreskrifter. Regionala och lokala myndigheter skriver sina regelverk. Sammantaget blir det ganska mycket att hålla reda på för den enskilde företagaren. Företagarna vill hålla på med sin verksamhet och inte med en massa byråkrati. Det är många gånger så, att företagaren är praktiskt lagd och ogillar ett omfattande pappersarbete. Därför är det också viktigt att våra myndigheter hjälper företagaren att komma till rätta med olika handlingar och att de är serviceorgan. Det skall räcka med att uppsöka en myndighet - en dörr - för att starta företag. I detta sammanhang vill jag också ta upp arbetsrätten, där det har gjorts vissa förbättringar. Men det finns mer kvar att göra för att anpassa regelverken till de små företagen. Småföretagardelegationen har tagit fram en rapport. Jag tycker att den är alldeles föredömlig. Där finns det en rad förslag till åtgärder som skulle förenkla regelverket på ett ganska omfattande vis. Jag hoppas att regeringen verkligen tar tag i dessa frågor och kommer med förslag på åtgärder som förenklar för företagen. Avreglering och förenkling är något mycket angeläget för att gynna expansion av befintliga företag och skapa grogrund för nya företag. Sverige har ett alltför högt skattetryck. Förvisso har vissa skatter och avgifter sänkts, men det är inte tillräckligt. Det finns några skatter som är direkt hämmande för tillväxten i näringslivet, t.ex. dubbelbeskattningen av aktier. Det har skett en lindring för de onoterade företagen, och det är ett steg i rätt riktning. Men så fort det finns ett finansiellt utrymme måste också dubbelbeskattningen för övriga företag fasas ut. Likadant är det med förmögenhetsskatten. Också den är direkt hämmande. Skatten gör att det finns mindre kapital tillgängligt, som annars kunde investeras i företag. Något annat som man bör överväga är att öka möjligheterna att spara vinster obeskattade i företag. Det underlättar för en framtida expansion. Om företaget har mer kapital tillgängligt behöver man inte i samma omfattning gå till utomstående när man skall investera. Det är också viktigt att vi fortsätter att sänka arbetsgivaravgifterna. Från Centerpartiet föreslår vi att sänkningen ökas från 5 till 8 % på en lönesumma upp till 2 miljoner. Det är också viktigt att alla särregler för ägare i småföretag slopas. I dag finns det på flera områden särskilda skatteregler för fåmansföretagare, och dessa hindrar företagare från att utveckla sina företag. En annan mycket viktig sak är att det finns tillgång till kunskap och kompetens för vårt näringsliv. Självfallet är det väsentligt med bra utbildning på alla nivåer - grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet - och det gäller såväl praktisk som teoretisk utbildning. Produktionen blir alltmer avancerad, och det gör att det ställs betydligt högre krav på utbildning. Vi har i dag en alltför hög arbetslöshet, men trots det har vissa företag svårt att hitta kompetent personal. Det här är en paradox, som visar att utbildningen inte har varit tillräckligt målinriktad. Därför måste åtgärder nu vidtas på både kort och lång sikt. På kort sikt är det nödvändigt att man klarar av flaskhalsarna, så att företagen får sina akuta personalbehov tillgodosedda. Arbetsmarknadsutbildningen måste se till att utföra utbildningar som är tillräckligt kvalificerade. Därför är det bra att volymkravet har tonats ned. Nu måste det viktigaste vara att ge utbildningar som leder till riktiga jobb. Det är också viktigt att forskningsinsatserna stärks. Inte minst viktigt är detta när det gäller den industrirelaterade forskningen. Näringsutskottets utvärderingsgrupp för forskning och utveckling besökte för ett par veckor sedan Bryssel för att se hur olika forskningsinsatser har utfallit. Det var en mycket intressant resa. Där fick vi en bra redovisning för hur olika forskningsprogram har utfallit och hur planerna ser ut för framtiden. Våra frågor kom då helt naturligt att handla om de små och medelstora företagens möjligheter att ta del av forskningsprogrammen. De stora företagen har resurser och har också varit duktiga på att vara med i olika forskningsprogram. Däremot har småföretagen det betydligt svårare. Det är också naturligt med tanke på att de inte har de resurser som behövs för att vara med i olika projekt. Ett program som vi fann mycket intressant var Craft, där olika småföretag har fått hjälp med sina forskningsbehov. Jag tror att det är viktigt att de olika programmen blir än mer tillgängliga och synliggjorda, att forskningsresultaten blir än mer lättillgängliga för alla småföretag. I det sammanhanget har den nya informationstekniken en viktig uppgift att fylla. Jag vill också något beröra riskkapitalförsörjningen. Det är nödvändigt att riskvilligt kapital finns att tillgå för företag i olika skeden. Uppfinnare och innovatörer är i behov av såddkapital och finansiering av produkter i tidiga skeden. Andra är i behov av kapital för startande av företag eller för expansion i företaget. ALMI Företagspartner kan ge lån till nystartade företag, till kvinnors företagande, till produktutveckling, osv. De skall nu också kunna ge garantier och lån till unga företagare. Allt det här är bra. Även Industrifonden kan i viss mån vara med och finansiera. Men riskkapitalförsörjningen behöver ändå stärkas. Det gäller inte minst den regionala riskkapitalförsörjningen. Därför är det bra att det nu tas initiativ bl.a. med Innovationsmarknaden och Aktietorget. Genom Aktietorget anordnas nu regionala mötesplatser för investerare och företag. I det här sammanhanget vill jag också peka på möjligheterna att utnyttja premiereserverna i det nya pensionssystemet för att bilda regionala investeringsfonder. Slutligen vill jag också ta upp turismen och tjänstesektorn. Turismen är en av de branscher som växer snabbast i hela världen. Turistnäringen är mycket personalintensiv och har stor betydelse i många regioner, inte minst i glesbygden. Det behövs många åtgärder för turismen. Inte minst behöver turistnäringens status höjas. I Centern vill vi att det tas fram ett kulturpolitiskt program för turismen. Vi har många kulturaktiviteter som gör att turisterna får attraktiva resmål. Därför är det också viktigt att turistorganisationerna får en bättre samverkan med kulturlivet. Tjänstesektorn har nämnts här tidigare i dag. Det är en sektor i snabb utveckling. Främst är det inom den industrinära tjänstesektorn som nya företag och nya arbetstillfällen har kommit till, men även inom andra sektorer ökar tjänste och kunskapsinnehållet i produktionen. Även inom vårdområdet och bland de s.k. hushållsnära tjänsterna finns en stor möjlighet till utveckling. Det här behöver på något vis stimuleras. Det kan vara genom sänkta skatter eller sänkt moms, kanske genom avdrag eller genom någon kombination av olika åtgärder. På så sätt kan man också omvandla många svarta tjänster till vita. Reservation 12 i betänkandet handlar om livsmedelsindustrins konkurrenssituation. Det är viktigt att regeringen tar tag i Gunnar Björks utredning och återkommer med konkreta förslag härvidlag. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservationerna 2 och 6.

Herr talman! Jobben, vården och skolan är för oss i Folkpartiet de tre frågorna av störst betydelse för att öka välfärden i vårt land. Genom kombinationen av ett starkt och livskraftigt företagande och ett starkt socialt engagemang vill vi bygga ett samhälle med livsglädje och trygghet för alla. Grundläggande är behovet av ett starkt näringsliv med företag som mår bra och vill växa och bli större. Därför lyssnar vi noga på dem som skall föra Sverige ur massarbetslösheten och skapa hundratusentals nya jobb, nämligen företagarna. I en just presenterad enkätundersökning, gjord av Socialdemokraternas ungdomsförbund, får vi reda på att den i särklass viktigaste frågan för ungdomar i dag är arbetslösheten. Hela 43 % rankar arbetslösheten som den viktigaste politiska frågan. Miljön och samhällsekonomin kommer därnäst med 14 respektive 9 % av rösterna. Inte ens var fjärde av de tillfrågade ungdomarna tycker att Sverige är på rätt väg. Så mycket tydligare än så här kan det väl knappast sägas. Ingen uppgift i svensk politik är viktigare än att avvärja hotet om att den höga arbetslösheten blir bestående. Hundratusentals människor står i dag utan jobb och utan möjlighet att försörja sig själva. Göran Persson har sagt att den som är satt i skuld inte är fri. Men, Göran Persson, den som är arbetslös är heller inte fri. Andelen svenskar med jobb var 1997 lägre än någon gång sedan 1950-talet. Ett annat smolk i bägaren är att regeringen envisas med att tala om att det viktigaste målet är att förändra den öppna arbetslösheten. Problemet är att den öppna arbetslösheten egentligen inte är ett bra mått på hur många som är utan arbete, då tusentals och åter tusentals människor är gömda i åtgärdsstatistik och i bokstavssysselsättningar - ALU, API, AMU, OTA, OSA och allt vad de heter. Vad människor vill ha och behöver stavas j-o-b-b, jobb, inte någon bokstavssysselsättning. Alla dessa åtgärder försvårar dessutom, enligt fack och företagare, framväxten av riktiga jobb. Arbetslösheten är ett gigantiskt misslyckande. Herr talman! Sverige har genom åren motat arbetslösheten dels med AMS-åtgärder, dels genom att expandera offentlig sektor samt pumpa in statliga subventioner i dödsdömda branscher, allt på skattebetalarnas bekostnad. Det är detta vi nu får betala för. Den svenska offentliga sektorn är nödvändig för att näringslivet och samhället skall kunna fungera och är väl värd att utveckla. Men det kan aldrig vara arbetsmarknadspolitiska åtgärder som formar välfärden, utan det måste vara de verkliga behoven i samhället. I annat fall bäddar man bara för smärtsamma och ibland orealistiska nedskärningar i verksamheterna, som nu sker t.ex. inom vård och omsorg. Om vi skall få fler jobb i det här landet är det nödvändigt att välja en helt annan väg. Vägen heter den enskilda människan, företagaren, entreprenören. Bara om han eller hon får verka på rimliga och inspirerande villkor kommer vi att få alla de växande företag vi behöver för att lösa underskotten och arbetslösheten. Kampen mot arbetslösheten måste därför vara en kamp för alla dem som skapar de nya jobben i Sverige. Det kan låta självklart, men alltför ofta handlar den svenska debatten om att rädda gamla jobb snarare än att skapa nya. Alltför ofta väntas det på krispaket. Alltför ofta framställs arbetsmarknadsministern och AMS-chefen som huvudpersonerna i kampen mot arbetslösheten. Det är de inte - och har egentligen aldrig varit! Om det är någon som skall inneha rollen som primus motor är det faktiskt näringsministern, som inte är här i dag. Herr talman! De välståndsbildande krafterna har försummats i Sverige under en lång rad av år. Under efterkrigstiden har Sverige inte haft något nettotillskott av jobb i den privata sektorn. Detta måste ändras. Sverige har ett antal internationellt framgångsrika företag som vi skall vara mycket stolta över, men de måste kompletteras med tusentals nya och växande små och medelstora företag för att bredda svenskt näringsliv, få fart på tillväxten och skapa de nya jobben. Inget av våra stora svenska företag har stigit upp fixt och färdigt som Fågel Fenix. De är resultat av en varsam och målmedveten satsning på en spirande tanke eller en plötslig idé av enskilda människor. Alla företag, stora som små, har en gång startat med en idé. Företagare är ingen enhetlig grupp. Det finns stora skillnader när det gäller uppväxt, bakgrund, motiv och ambitioner, och verksamheterna är också vitt skilda. För många är chansen att tjäna pengar en drivkraft, men det är sällan det enda skälet och ofta inte ens det viktigaste. Att efter eget huvud kunna pröva en idé är ett vanligt motiv, att kunna stanna kvar på den ort där man bor är ett annat. Ofta möter man ett stort socialt ansvarskännande hos småföretagarna, som att slå vakt om sin egen bygd. I det mindre företaget är det företagaren själv som är den viktigaste tillgången. När politiken utformas måste man därför ta hänsyn till hur den påverkar inte bara företaget utan också människorna inom verksamheten. Det gäller exempelvis skattesystemet och arbetet med att minska byråkrati och krångel. Socialdemokraterna och deras stödpartier hade faktiskt chansen senast för bara några veckor sedan att genomföra en sådan förbättring redan nu. Vi föreslog, tillsammans med moderater och kristdemokrater, att en regel skulle falla om den inte förnyas inom en viss tid. Tyvärr ville ni inte ta den chansen. Synd för Sveriges företagare. Synd för Sverige. Samma partier har följt upp denna delfråga i reservation 5, och i den gemensamma reservationen 1 har vi redovisat vår syn på näringspolitiken i allmänhet. Jag har i mitt anförande valt att utveckla några ståndpunkter utifrån den enskilda människans, företagarens, perspektiv. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Näringsutskottet har som sin uppgift att forma och driva på i relativt konkreta näringsfrågor. Det kan gälla anslag till konkreta verksamheter på NUTEK som t.ex. såddfinansiering eller upphandling av elbilar.

Med ett bra näringsklimat menar Vänsterpartiet bl.a. att ekonomin i landet måste vara i balans, att inflationen är under kontroll och att realräntan är låg. Den här grunden får man väl säga är uppnådd. Risken är nu snarare att vi överdriver inflationsbekämpningen. Den svenska exportindustrin går mycket bra, medan hemmamarknaden fortfarande är hämmad. Det är i sammanhanget intressant att konstatera att samtidigt som exportindustrin gör vinster som överstiger dem som gjordes på 70-talet har man mage att föra en verbal kampanj mot det svenska näringsklimatet. På 70-talet diskuterades övervinster och hur dessa skulle kunna komma hela landet till godo. I dag diskuteras huruvida företagets huvudkontor skall flyttas från Sverige eller inte. I det här sammanhanget vill jag, herr talman, ge en rätt stor eloge till det stora företaget Volvo, som ändå klart och tydligt säger ifrån att man tänker stanna i det här landet. Det stora problemet är enligt Vänsterpartiets förmenande att det trots goda allmänna förutsättningar inte blir riktig fart på hemmamarknaden. Det behövs både snabba och mer långsiktiga åtgärder. Arbetslösheten kostar drygt 100 miljarder totalt om året. För någon vecka sedan kom det en undersökning som visade att det t.o.m. kanske är 155 miljarder. Samtidigt vet vi att det fattas människor i äldrevård och i skolorna. Vänsterpartiet anser, vilket är väl känt, att kommunerna måste ges ekonomiska resurser för att justera personaltätheten i äldreomsorgen och i skolan. Det handlar här om riktiga jobb, inte terapiarbeten som moderaterna kallar dem i sin vokabulär. Vi anser också att det faktiskt är dags att komma i gång med bostadsbyggandet. Det är naturligtvis ingen lätt fråga. Helt klart är dock att ju längre vi väntar, desto mer kommer vi att råka i samma problem som vi haft tidigare genom åren när vi inte har byggt tillräckligt. I dag byggs kanske 10 000 lägenheter. Normalt borde vi komma upp i en 20 000. Ett normalt byggande med modern miljö och energianpassning skulle givetvis betyda ökad fart på vår hemmamarknad. Det är kanske det som betyder allra mest. Nya jobb skulle skapas i industrin på landsbygden. De tomma lägenheter som också finns på landsbygden skulle bli efterfrågade, och den negativa befolkningsutvecklingen skulle möjligen kunna hejdas. Herr talman! Alla partier vill ge de små företagen bättre möjligheter. Vi räknar alla med att det är de mindre företagen som kommer att stå för den ökade sysselsättningen. Partiernas förslag till åtgärder är dock ganska olika. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser i sin reservation att sänkta skatter, större löneskillnader och urholkade arbetsrättsregler skulle lösa problemen. Konkurrens om jobben mellan olika svaga grupper och minskad trygghet är borgerlighetens förslag för att minska arbetslösheten. Vänsterpartiet tror inte att lösningen på sysselsättningsfrågan är att ta steg tillbaka i den historiska utvecklingen. Vi förordar i stället ökad efterfrågan på hemmamarknaden, att inflationsbekämpningen inte får drivas till överdrift och att löntagarna ges större ansvar och större trygghet i anställningen. Den mest effektiva åtgärden för att öka intresset hos de små företagen att nyanställa är, utöver en bättre fungerande hemmamarknad, att slopa sjuklöneperioden för företag med färre än tio anställda. När jag är ute och pratar med småföretagare hör jag nästan aldrig någon som säger att det är skatter, arbetsrättsregler eller någonting sådant som är det stora problemet för nyanställningar, utan det är just detta: Kan jag nu lita på att den vi anställer inte blir sjuk efter någon korpfotbollsmatch eller något liknande? Varför är moderater så ljumma vad gäller sjuklöneperioden för mindre företag? På medellång sikt, men med positiva verkningar redan i dag, kommer den beslutade energiomställningen att få stor betydelse. Det är sannolikt inom energi och miljösektorerna som många av de nya företagen kommer att finnas. Samhällets omställning till framför allt inhemska energislag samt sparande och effektivisering ger oss ett robustare samhälle. Det är mycket förvånande att en av de punkter som Moderaterna, antagligen ihop med Folkpartiet och Kristdemokraterna, anser att regeringen har misslyckats med sin politik på är just detta mycket framåtsiktande beslut om att ställa om Sverige ur energisynvinkel. Herr talman! Vi måste också när vi pratar näringspolitik och när vi pratar om att öka sysselsättningen inse att det nu är dags att minska normalarbetstiderna. Hela vitsen med rationalisering och teknikutveckling är naturligtvis att det behövs färre människor för att producera varor och andra nyttigheter. Vänsterpartiet ser arbetstidsförkortning som en offensiv åtgärd för att få fler människor i arbete. Vi tror dessutom att beslut om arbetstidsförkortning måste fattas av riksdagen för att alla grupper i samhället skall inbegripas. Herr talman! För att de små företagen skall utvecklas behövs en bra fungerande basindustri, en vettig ekonomisk politik som leder till låga räntor och att man håller uppe efterfrågan på hemmamarknaden. Man kan säga att vi i dag har uppnått två av de här målen. Den tredje förutsättningen anstår emellertid. Vad företagsamheten i Sverige inte behöver mer av är borgerlig pessimism. Moderaternas ständiga baktalande av Sverige som industriland är oroande. I en reservation sägs att alla politiska krafter bör samlas för att göra någonting åt sysselsättningen och få ned arbetslösheten. I samma reservation säger man också att misstroendet mot regeringens näringspolitik växer och att det är fråga om en öppen förtroendekris. Det är ett mycket märkligt agerande. Varför erkänner aldrig moderaterna att den ekonomiska situationen i Sverige i dag ger bra mycket bättre förutsättningar än den gjorde för fyra år sedan? Herr talman! Det är faktiskt med stor oro man följer det moderata agerandet i näringspolitiken. Problemet är att det skapar svårigheter i förhållandet mellan politiker och företagare. Det är förvånande att både Folkpartiet och Kristdemokraterna så lugnt traskar patrull. Jag vill yrka bifall till reservation nr 3.
Herr talman! Jag vill göra några kommentarer. Lennart Beijer tar ord om minskad trygghet i sin mun. Då förstår inte Lennart Beijer att den viktigaste åtgärden för att öka tryggheten hos det svenska folket, alltifrån dem som i dag är arbetslösa till dem som i dag lider av bristerna i vården och i skolan, är att få i gång företagsamheten och få till stånd de nya riktiga jobben. Det är där som de tre partierna gemensamt har lagt fram förslag i detta betänkande som skulle kunna göra Sverige till en ny tillväxt och företagarnation. Vänsterpartiet förnekar problemet med skatterna. Jag har mött så många småföretagare, men jag skall bara ta ett exempel. Jag har framför mig en artikel om en kvinna i Jämtland som har tomatodling. Hon säger: Iskallt skatteklimat hindrar tillväxten. Marianne Stranne vill inget hellre än anställa och låta företaget växa naturligt. Men skyhöga energikostnader och höga skatter tvingar ned hennes tomatodling på knäna. Försök att överbevisa de här mindre företagen i Jämtland om att skatterna är betydelselösa! I fråga om energipolitiken är det inte bara moderaterna, det är den samlade fackföreningsrörelsen med LO i spetsen och det är socialdemokratiska kommunalråd från de kommuner som har elintensiv industri som har gjort gemensamma utspel för att hejda denna fullständigt vanvettiga energipolitik som är på väg att förverkligas. Att stänga en Barsebäcksreaktor, att tvinga ett privat företag att lägga ned lönsam verksamhet, är i alla avseenden ett enormt misstag som håller på att begås i vårt land.
Herr talman! Vi är nog överens om att den bästa tryggheten är att ha ett arbete. Det är naturligtvis ett problem i dag att arbetslösheten kostar kanske 155 miljarder och att vi samtidigt tillåter oss att ha för få människor i vård och omsorg. Det vore intressant att få veta om även Karin Falkmer anser att de jobb som behövs här kan likställas med terapiarbete. Vad gäller skatter är jag naturligtvis inte insatt i just den här odlingen som Karin Falkmer tar upp. Naturligtvis innebär skatter att det skapas problem på vissa områden. Men jag tror ändå att det finns andra frågor som företagen, framför allt småföretagen, ser som viktigare. En sådan fråga är just sjuklöneperioden, som slår stenhårt om man har otur vid anställningar. Här kan man fråga sig varför inte moderaterna är beredda att driva detta vidare, så att de små företagen slipper sjuklöneperioden. Barsebäck är ett privat företag som stängs av statsmakterna genom riksdagbeslut. Ett av problemen har varit att vi har tillåtit den här viktiga verksamheten, som kärnkraftsindustrin är, att ligga i privata händer.
Herr talman! Lennart Beijer vet lika väl som alla andra i denna kammare och de som lyssnar på denna debatt att uttrycket terapiarbete inte handlade om de viktiga jobb som de människor har som sköter sjuka och gamla eller jobbar i skolor. Det handlade om att ta 100 000 arbetslösa och pytsa ut dem i kommunerna för att de skulle få sysselsättning. Det är ett nedvärderande av de viktiga arbeten som sker inom vård, omsorg och skola. Beslutet i Sveriges riksdag om energipolitiken är lika idiotiskt trots att det har fattats av en majoritet. Det är någonting som kommer att skada Sverige. Det kommer att skada de regioner i landet som egentligen har de svåraste förutsättningarna att skapa nya jobb. Det är därför som det samlade näringslivet, den samlade fackföreningsrörelsen och de socialdemokratiska kommunföreträdarna för de här kommunerna protesterar gemensamt med enstämmig röst.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att få höra Karin Falkmer reda ut frågan om terapiarbete och vilket som är vilket. Karin Falkmer tycker tydligen också, som jag, att det är viktiga och riktiga jobb inom vård och omsorg. Eftersom jag tror att vi utgår från samma verklighet och att vi i dag vet om att det fattas människor, det fattas händer i vård, omsorg och på skolområdet tycker jag att det vore mycket intressant att få veta, för det har jag inte hört förut: Är moderaterna med på att satsa ytterligare resurser för att åter få upp personaltätheten i de här verksamheterna?

Herr talman! Jag skall kommentera vissa av de frågor som det här betänkandet berör. Miljöpartiet de gröna kommer i andra sammanhang att ytterligare kommentera vår syn på näringspolitik. Miljöpartiet de gröna tror att en förkortning av arbetstiden är den viktigaste strukturella förändringen i Sverige, som kommer att leda till bättre livskvalitet och bättre villkor för människor vad beträffar jämställdhet. Vi är mycket oroade av den nyfattigdom som sprider sig och tror att arbetslösheten framför allt kommer att klaras via arbetstidsförkortningen, men inte enbart den vägen. I takt med att frihandeln världen över, inte minst inom EU och OECD, tillmäts allt större betydelse både som medel och som mål, är det väsentligt att som motvikt i diskussionen diskutera oönskade effekter av frihandelns olika regelverk på internationell och nationell nivå. Vad gäller avregleringar i Sverige vill vi anföra följande. Med en stor förståelse för att de regelverk som företagare i dag är skyldiga att ta sig an kan vara alltför betungande - inte minst inom de yrkesgrupper där särskilda villkor gäller - avvaktar vi Småföretagsdelegationens samtliga rapporter med stort intresse och hoppas att det finns en samsyn i riksdagen för att utveckla ett mer lätthanterligt regelverk. Däremot vill vi understryka följande. Regler skall avskaffas för att de är överflödiga, för att de inte fyller någon verklig funktion. Det är viktigt att ha ett modernt och relevant regelverk för att upprätthålla legitimiteten, inte minst hos de företag som avses följa dem. Regler skall däremot inte avskaffas för att de råkar vara krångliga. Det är möjligt att vissa blanketter numera går att förenkla, men krångligheten i sig är inte skäl nog att avskaffa en regel så länge den fyller en för samhället viktig funktion. Det är därför viktigt att Småföretagsdelegationen får lämna samtliga rapporter och att förslagen bereds noggrant utan stress. Någon allmän, av ideologiska motiv betingad uppluckring av regelverket inom olika områden, t.ex. arbetsrätten, är därför inte aktuell för oss. Detta vill vi påpeka med anledning av att de regler som följer i samband med ökade miljökrav säkert kan upplevas som krångliga för många enskilda företagare. Det som framför allt är viktigt är inte bara att underlätta reglerna för nystartande av företag och existerande företag, utan att skapa en aktuell lagstiftning för ekonomiska rörelser och aktiviteter såsom kooperativ, självförvaltning och ekonomiska föreningar som verkar på annat sätt än de traditionella företagen. Miljöpartiet vill särskilt betona den sociala ekonomin som medel och mål och menar att samhället bör uppmuntra sådana initiativ. Vi tror att delaktighet och oberoende kan gå hand i hand med varandra inom de ekonomiska rörelserna. Det är också viktigt att ägande ges ett ansikte, inte minst med tanke på den utveckling av koncentration av ägande på många marknader som sker både nationellt och internationellt. Mediemarknaden är ett tydligt exempel. Vi måste allt starkare betona att det finns ett moraliskt ansvar i ägande och för hur det kapital man investerar förvaltas och hur företaget agerar i övrigt. Ägandet måste därför bli mer synligt. Vi återkommer till just denna del i den motion vi kommer att väcka i riksdagen med anledning av regeringens proposition 1997/98:99 om aktiebolagens organisation. Det är inte säkert att människors kreativitet och behov bäst tillgodoses i och med de traditionella företagens tillväxt. Däremot är det viktigt att de människor som i dag vill starta ett företag ges rimliga möjligheter. När det gäller kvinnors initiativ anser vi att ALMI i större utsträckning bör stödja kvinnliga företagare, och låntagares egeninsats bör minskas från 50 till 25 %. Det måste också ses i ett historiskt perspektiv. Kvinnor har traditionellt sett inte bara haft lägre inkomster och ett löneglapp som fortfarande lever kvar, utan även mindre förmögenheter och mindre privat ägande. För att öka andelen kvinnliga företagare bör staten vara mer aktiv och ytterligare underlätta nystartande. Vi tror just att en minskning av egeninsatsen till 25 % vore ett viktigt delmål - mot bakgrund av den historiska beskrivning som har getts. När det gäller utförsäljning av vissa statliga företag vill vi påpeka att för Miljöpartiet de gröna finns ingen ensidig ideologisk vilja att dogmatiskt hålla oss vid en enda väg. Det kan i de fall det finns ett samhällsintresse i att en viss verksamhet upprätthålls på ett särskilt sätt, t.ex. myndighetsfunktioner, vara befogat att ett företag behålls i statlig ägo om det intresset inte kan tillgodoses på annat sätt. Det avgörs dock av själva verksamheten. Statligt ägande är i sig ingen väg för oss att styra samhället på. Inte heller bör staten ha dubbla roller som både ägare och myndighet där det går att undvika. Självklart skall olika verksamheter påverkas av lagar och regler och inte av statliga aktörer på den öppna marknaden. Telias framtida ägande är därför en öppen fråga för oss i Miljöpartiet. Vi får, liksom resten av riksdagen, anledning att återkomma till den frågan när regeringen avlämnar sin proposition - när det nu blir. Vi avvisar således bestämt Moderaternas utförsäljningslista och menar att statliga företags eventuella utförsäljning måste ske efter enskild prövning av varje företags situation på marknaden. Vi måste anpassa ägandet till naturliga monopol och upprätthålla dessa. De tankar som understryks i de borgerliga motionerna om folkaktier vid utförsäljning av vissa statliga företag är däremot för oss intressanta. De måste kopplas till en aktuell lagstiftning som upprätthåller folkaktiekonstruktionen under en längre tid. Vi vill även bestämt avvisa alla tankar på att privatisera ägande av sådana företag som förvaltar naturresurser, vars hämningslösa exploatering skulle ge mycket allvarliga konsekvenser för framtida generationer. Miljöpartiet har en positiv inställning till turistnäringen. Det bör betonas. Vi vill gärna att turistnäringen i Sverige utvecklas. Men den näringen, liksom många andra, måste underkasta sig ekologiska och kulturella hänsyn - inte minst med tanke på att turismen ibland inkräktar på känsliga naturområden och kan bidra till att förändra kulturmiljöer i negativ bemärkelse. På samma sätt kan turismen ha den motsatta mer positiva effekten för natur och kulturvärden. Miljöpartiet har tidigare motionerat om att Turistrådets internationella marknadsföring skall stärkas ekonomiskt, just för att utomlands framhäva Sverige som ett natur och kulturland. Vi menar att det visst går att kombinera en positiv inställning till turistnäring och samtidigt framhäva dessa värden. Detta utvecklas närmare i en reservation. Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation nr 4.

Herr talman! Näringspolitikens utformning har kommit att diskuteras mycket intensivt under den senaste tiden - som flera talare påpekat tidigare. Orsakerna är naturligtvis den oerhört höga arbetslösheten vi har att brottas med, den svaga ekonomiska utvecklingen och nu, inte minst, den senaste tidens diskussioner om att alltfler svenska storföretag överväger att flytta sina huvudkontor från Sverige till länder där man upplever näringsklimatet som mer gynnsamt för företagen eller för att komma närmare de största marknaderna. Det betänkande som vi nu behandlar är ett slags uppsamlingsheat där näringsutskottet behandlar ett hundratal yrkanden som rör näringspolitiska frågor. Samtliga dessa yrkanden avstyrks. Med utgångspunkt i det kan man fråga sig om allt är frid och fröjd, eftersom ingenting behöver göras, inga goda idéer finns presenterade i de hundra yrkandena. Så är det naturligtvis inte. Vi har stora problem i Sverige för närvarande. Lennart Beijer sade i sitt inlägg att det finns en pessimism bland en del partier som verkar i kammaren. Man kan välja att bortse från arbetslösheten, den svaga ekonomiska utvecklingen, från risken att vi förlorar ytterligare svenska företag från vårt land. I så fall ser naturligtvis landet betydligt bättre ut. Men om man vill se sanningen i vitögat och konstatera att vi har en rekordhög arbetslöshet, vi har brister i sysselsättningen, måste vi ändock diskutera problemen. Arbetslösheten tycks ha bitit sig fast på en oacceptabelt hög nivå. Kostnaderna beräknades nyligen - miljarder kronor per år. Effekterna är naturligtvis förödande för enskilda människor, men också för landets ekonomi. Detta är ett slöseri utan like. Det finns alltså pengar som kan användas på ett mer offensivt sätt än att utbetalas till passivt kontantstöd eller till åtgärder. Ett annat problem är sysselsättningen i vårt land. Den har inte varit lägre sedan mitten av 70-talet. En engelsk ekonom-historiker hävdade nyligen att den inte har varit lägre sedan industrialismens genombrott. På ungefär hundra år har sysselsättningen inte varit lägre än i dag. Det är naturligtvis ett betydande bekymmer. Det innebär att allt färre människor skall försörja alltfler. Nu lever vi i en situation med en internationell högkonjunktur, men när problemen kommer tillbaka kommer detta att göra Sverige oerhört utsatt. När man tittar på OECD:s välfärdsliga kan man se att Sverige har rutschat ned från en tredjeplats 1970. Jag minns när jag var barn. Då var det Sverige, Schweiz och USA som tävlade om att vara rikast i världen. Nu är vi nere på 18:e plats. Det får ju de svenska OS-insatserna att framstå som oerhört framgångsrika. Vad gör då regeringen i den här situationen? Svaret är tyvärr: inte särskilt mycket. Vad gör utskottet? Ingenting mer än att man effektivt sopar undan de yrkanden som har kommit från andra som inte är fullt så nöjda med situationen. Att den svenska politiken har misslyckats råder det ju inga tvivel om. Det fordras ett radikalt nytänkande för att vända utvecklingen. Ekonomin spelar naturligtvis en stor roll när det gäller de frågor som jag har nämnt. Vi får mindre pengar i plånboken. Arbetslösheten blir besvärande, och statsfinanserna utsätts för mycket stora påfrestningar. Men bakom alla dessa siffror står enskilda människor som inte längre har något arbete att gå till. Vi har nog alla vänner, släktingar, bekanta som år ut och år in, decennium efter decennium har gått upp tidigt på morgnarna och packat sin väska för att i ur och skur ge sig av till en arbetsplats för att där finna en arbetsgemenskap och göra en insats som bidrar till att ge livet en mening. Det är då naturligtvis ett rasande hårt slag om man får beskedet att man inte behövs längre. Detsamma gäller den unga mannen eller den unga kvinnan som har gått ut skolan efter många år och som möts av beskedet: Sorry, du behövs inte här. Det är verkligen ingen bra start på vuxenlivet. Vad gör vi då? Ser man tillbaka finner man att det finns en mängd framgångsrika storföretag. Detta är unikt i ett internationellt perspektiv. Som exempel kan nämnas AGA, Volvo, ABB, Alfa Laval, Tetra Pak, Saab, Atlas Copco, SKF, Sandvik, Ericsson och Astra. Nästan alla dessa företag bygger på idéer som är ungefär hundra år gamla. Det var en period i Sverige när vi låg före. Innovationerna haglade och på dessa lever vi än i dag. Men det är dagens små och medelstora företag som skall bli morgondagens storföretag. I dag växer inte de små företagen som de borde, och företag kommer inte till i den utsträckning som vi skulle önska. Vi måste få till stånd en renässans för företag och företagare. Det behövs många försök, varav en del kommer att misslyckas medan andra kommer att lyckas och bli morgondagens Ericsson, Astra, SKF eller vad det nu kan vara. Politiken måste alltså inriktas på att ge goda förutsättningar för nya och växande företag. Nya företag skapas enbart när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta ett företag i liten skala eller att utveckla en befintlig verksamhet. Då gäller det för politiken att sänka trösklarna och undanröja hindren. En riktig politik ger förutsättningar för fler jobb. Jag tror inte - som här har föreslagits tidigare - att vägen är att vi skall arbeta mindre eller att vi skall fördela arbetslösheten oss emellan. Jobb finns, jobb måste utföras och med rätt politik går det att få fram fler jobb i Sverige. Till en del handlar det om attityder till företagande. Där finns det mycket att göra för att skapa en mer positiv stämning kring företagandet. Det behövs stabila spelregler, som vi har resonerat om många gånger tidigare. Statens roll måste klargöras. Detsamma gäller naturligtvis att kommunernas roll som domare, inte som spelare, på en marknad måste klargöras. Vi måste ha skatteregler som inte konsekvent missgynnar investeringar i företag i förhållande till riskfritt banksparande. Vi måste satsa mer på utbildning, införa utbildningskonto och lärlingssystem, för att få in ungdomar inte minst i industrin. Vi måste få en arbetsrätt som är bättre anpassad till de mindre företagens förutsättningar. De absurda reglerna om förtida momsinbetalningar måste bort. Som flera här har betonat måste vi avbyråkratisera, dvs. införa en regelrätt klappjakt på onödiga regler och uppgiftslämnande. Under den tid som har gått sedan vi debatterade näringspolitik senast har ett antal initiativförsök i utskottet slagits tillbaka, trots statsministerns ord i den här riktningen. Vi måste också öppna den privata tjänstesektorn och gynna sparandet. Politiken skall alltså inriktas på att sänka trösklarna och på alla sätt att underlätta för startande och utvecklande av verksamheter. Politiken kan bidra till att skapa ett klimat som gör att den dystra utvecklingen bryts. Den bild som är ganska pessimistisk för svensk del går att vända, men då fordras också att politiken ändras. Som jag sade har det funnits hundra olika förslag som utskottet har behandlat. Alla har avvisats. Då kanske regeringen har någonting annat att sätta i stället, några andra friska förslag som skulle kunna vända utvecklingen. Annars förefaller det som att man är nöjd med situationen. På det här området har vi väntat mycket länge. Antalet förslag från Näringsdepartementet som riksdagen har att behandla under den här terminen är inte heller över hövan många. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 1. Jag deklarerar också att jag i övrigt naturligtvis står bakom alla de reservationer som har en kristdemokratisk beteckning.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

Ett gott företagsklimat är en avgörande förutsättning för att vi skall kunna klara de svåra uppgifter som vi har tagit på oss, nämligen att halvera den öppna arbetslösheten före sekelskiftet. Därefter skall vi gå vidare mot full sysselsättning. För att vi skall lyckas krävs fler jobb i det privata näringslivet. Därför har vi socialdemokrater under de senaste åren fattat en rad beslut och genomfört en rad förändringar för att stärka svenskt näringslivs förutsättningar för att växa och utvecklas. Utvecklingen under 90-talets första hälft visar utan tvivel att det går bättre för svenskt näringsliv i dag. Sysselsättningen i den privata sektorn stiger. Produktionen växer. Investeringarna ökar. Produktiviteten är fortsatt hög. Nyföretagandet är rekordartat, och antalet konkurser har minskat. Mycket har blivit bättre. Svenskt näringsliv har vind i seglen. Men åtskilligt återstår för att Sverige återigen skall bli bäst i den internationella tillväxtklassen när det gäller sysselsättning och välfärd. Men nu tar vi klivet från den akuta fasen med budgetsanering till fasen där vi långsiktigt skall skjuta in Sverige på en högre tillväxtbana. Handeln mellan världens länder ökar stadigt. Den växer i dag dubbelt så fort som världsproduktionen. Vårt land är starkt beroende av en väl fungerande utrikeshandel. Vår moderna historia har präglats av våra handelsförbindelser. En öppen världshandel gynnar näringslivet, konsumenterna samt tillväxt och sysselsättning. Därför driver Sverige sedan länge en konsekvent frihandelspolitik som de flesta partier i Sveriges riksdag också är eniga kring. Småföretagspolitiken har kommit att hamna i fokus under denna mandatperiod. Sverige behöver både små och stora företag för att upprätthålla en stark ekonomi och en politisk handlingsfrihet. Det behövs såväl tjänsteföretag som livskraftiga industriföretag. De stora industriföretagen spelar en central roll för ekonomin. Där finns en betydande del av landets produktion, sysselsättning och export liksom största delen av landets investeringar i kunskap, forskning och utveckling. Många av de mindre företagen är avknoppade från större företag. Samtidigt har det visat sig att de små företagen genom sin flexibilitet spelar en avgörande roll för förnyelsen av näringslivet. De svarar för en större del av sysselsättningsökningen i en högkonjunktur och en mindre del av minskningen i nedgångsperioder. En viktig del för den socialdemokratiska näringspolitiken är att genomlysa de problem och möjligheter som finns i de mindre företagen. Små och medelstora företag har inte samma förmåga och resurser att själva utveckla teknologi, investera i kunskap, inhämta och bearbeta information. Att skaffa kapital för att driva och utveckla verksamheterna är också mer besvärligt för den som är entreprenör och för den som driver ett mindre företag. Olika företagsformer har också olika problem. Ett intressant, utvecklingsbart område är nykooperationen. Regeringen presenterade den 9 mars en proposition som handlar om tillväxt för arbete och välfärd, som vi senare under våren får möjlighet att debattera i denna kammare. Men redan nu vill jag lyfta fram ett par viktiga bitar. Näringspolitiken behöver anpassa sig till de regionala och lokala förutsättningarna och behoven. En effektiv regional näringspolitik som ses utifrån varje regions speciella förutsättningar bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt som ger fler och växande företag och också fler jobb. Närings och regionalpolitiken skall ges en ny inriktning. Företagsstöden skall göras mer flexibla för att bättre kunna anpassas till regionala och lokala förutsättningar. Stabila spelregler både för företagen och deras anställda är nödvändiga. Tillgången till utbildning på olika nivåer är viktig i landets alla delar. Den är viktig för den enskilde samhällsmedborgaren och också för företagen. De högskoleplatser som vi tidigare har beslutat om är en viktig del för framtiden. Kunskapslyftet gör att många fler blir beredda att ta klivet in i framtidens arbete. Satsningar inom IT-området kommer att gynna tillväxten i vårt samhälle. Detta är exempel på satsningar från samhällets sida, med icke lånade pengar, som gör att många fler blir rustade inför framtiden. Detta är också exempel på kostnader som samhället skall stå för och som kommer företagen till del genom en välutbildad arbetskraft. Som jag inledningsvis redogjorde för är de allmänna förutsättningarna för företagandet i Sverige goda. Räntan har sjunkit kraftigt, vilket har gynnat både företag som investerar och hushållens köpkraft. När hushållens köpkraft ökar är det ofta hemmamarknadsindustrin som blir gynnad. Inflationstakten har växlat ned, och ett mycket mätbart resultat av detta är de låga och ansvarsfulla löneavtalen som har slutits mellan parterna på arbetsmarknaden. Vad som är avgörande för en socialdemokratisk näringspolitik är att den måste ses mot bakgrund av det ekonomiska läge vi har i landet. Stramheten måste även i framtiden finnas inom finanspolitiken, för det är då den ger låga räntor och låg inflation. Balans i offentliga finanser måste nås och upprätthållas. Mot den bakgrunden är de många kraven i de motioner som vi nu behandlar i detta betänkande inte enkla att tillfredsställa: Kvinnolån, riskkapital, satsning på kooperativa företag, såddfinansiering, enklare skatteregler, mer pengar till turism, stöd till uppfinnare och teknikspridning, satsning på design - ja, listan kan göras ännu längre. Jag ser det som positivt att det är många som har ett starkt engagemang i frågor som rör företagandet. Vi tillhör olika politiska partier, och självfallet vill vi lösa frågorna på olika sätt. Jag har försökt att undvika att redovisa statistik i de olika frågorna som rör företagande och näringsliv, för vi väljer den statistik som passar våra syften. Min och Socialdemokraternas grund för vad som görs eller inte görs styrs av de ekonomiska ramarna, vilket gör att vi inte ökar budgetunderskottet. En fråga som alltid kommer upp, både i riksdagens kammare och ute i landet, är krångel, byråkrati och orättvisa skatter. Regeringen tillsatte hösten 1996 en småföretagsdelegation som fick i uppgift att föreslå regelförändringar. I regeringens småföretagsdelegation ingår ledamöter från olika delar av samhället. Där finns representanter för företagarna, Riksskatteverket och Industriförbundet. Den fackliga delen finns också representerad. I december 1997 kom den första rapporten som innehåller 26 olika förändringsförslag som kan innebära förenklingar för företagandet. Delegationen har sitt mandat fram till sommaren. Ytterligare rapporter kommer på viktiga områden. Småföretagens tillgänglighet till myndighetsinformation, långsiktiga system för färre regler, kompetensutveckling i småföretag, förenklingar av befintliga regler, riskkapitalförsörjning och social ekonomi är några av de frågor som kommer att redovisas av småföretagsdelegationen. Detta gör naturligtvis att man, när det gäller ett antal motioner där det inte finns en budget relaterad, kan vara lätt raljant och säga att vi avslår alltsammans. Men det är inte på dessa grunder vi har avslagit motioner, utan det är på grund av att förslag kommer att presenteras i senare ordningar. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall börja med att instämma i Birgitta Johanssons deklaration att det svenska företagsklimatet är viktigt. Jag instämmer också i frihandelns betydelse. Där ser vi värdet av att Sverige som ett litet exporterande land kan ge sina företag möjlighet att få nytta av frihandel. Där är vi överens. Men sedan har Birgitta Johansson gjort någon form av glädjebeskrivning för oss här i kammaren. När jag gick hit gick jag genom tidningsrummet. Då fastnade min ögon på Dagens Industri. Jag vill bara ställa samma fråga till Birgitta Johansson som Dagens Industri ställer: Hur kan jobben vara så få om politiken är så bra? Trovärdigheten brister. Verkligheten talar sitt tydliga språk. När det gäller småföretagsdelegationen och avvecklingen har ju småföretagsdelegationen nu lagt fram 26 förändringsförslag om vilka vi från mitt parti säger: Bra! Genomför dem, och gör det nu! Nu berättar Birgitta Johansson att det skall komma fler rapporter från småföretagsdelegationen. Men det är ju inte viktigt för företagen att det kommer rapporter och förslag, utan det som är viktigt för de mindre företagen och vad de väntar på är ju att det skall komma beslut i denna kammare. Jag vill fråga Birgitta Johansson: Kommer det beslut i denna kammare som innebär konkreta avregleringsförslag före valet? Eller skall ni använda er av en bluff i valrörelsen, säga att ni har en massa rapporter och försöka förespegla företagen att det skall ske någonting på detta område som inte görs?
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att Karin Falkmer pekar på att vi är överens i ett par frågor. Karin Falkmer ställde i sitt inledningsanförande en fråga till mig om de dramatiska förändringarna, om vi som socialdemokrater inte visste om dem och annat. Jag vill verkligen understryka för Karin Falkmer att nog är vi medvetna om den dramatiska förändring och process som sker. Men egentligen kan jag ställa frågan till Karin Falkmer om hon och Moderaterna är medvetna om den förändringsprocess som sker i samhället. Vi vet att fler länder ute i Europa har en socialdemokratisk regering. Den förändringen beror säkert på att man vill ha en annan politik än den som Karin Falkmer förespråkar när det gäller förenklingar, avregleringar och annat. Förhållandet är detsamma också i Sverige.
Fru talman! Nu börjar det bli riktigt roligt. De förändringar som är absolut nödvändiga och som vi moderater förespråkar är det som Birgitta Johanssons partikamrat i England Tony Blair står för. Det är det nya Labour som talar om sänkta skatter, förenklingar för företagen, osv. Hade Göran Perssons regering anammat Tony Blairs politik i Sverige skulle de svenska företagen och jobben få en helt annan verklighet att arbeta i. Jag kan ta ett exempel på bristen på konvergens mellan de vackra orden som socialdemokraterna har och den verklighet som de sedan förverkligar i denna kammare. Det förslag som vi nu lägger fram i reservation 5 innebär inte att budgeten påverkas. Det innebär bara att vi anammar det förslag som Göran Persson själv presenterade i massmedierna. Det är ett förslag som vi har presenterat i våras. Det innebär att de regler som inte har varit i bruk i ett antal år helt enkelt tas bort från agendan för att lätta ryggsäcken för de mindre företagen. Jag vill fråga Birgitta Johansson: Är socialdemokraterna i kammaren i dag beredda att rösta för reservation 5 för att därmed markera att det ligger någonting bakom de vackra orden från statsministern och från utskottets majoritet i betänkandet?
Fru talman! Karin Falkmer fortsätter på skattesänkningsvägen. Det skulle vara väldigt intressant att få veta hur det skall gå till att följa skattesänkningsvägen. Ibland kan man också behöva få veta att någonting har gjorts i Sverige. Vi har sänkt arbetsgivaravgifter för de små företagen. Det är väl ändå något som har skett, även om det tydligen inte är tillfredsställer Karin Falkmer. Hade vi fortsatt den inslagna vägen, som Karin Falkmer tidigare pekade på att den borgerliga regeringen följde, hade vi kanske varit i händerna på valutafonden och på andra internationella organ. Det hade inneburit att vi fått låna till får välfärd. Socialdemokraterna är inte beredda att låna till välfärd.
Fru talman! Vi har berört arbetslösheten litet grand. I dag kom Konjunkturinstitutet med sin rapport där man räknar med att den öppna arbetslösheten kommer att befinna sig på omkring 6 % år 2000, den tid när socialdemokraterna siktade på att den skulle vara 4 %. Men det var egentligen inte det jag tänkte säga. När Birgitta Johansson höll sitt anförande talade hon om att nyföretagandet ökar. Om man tittar på statistiken kan man se att år 1996 tillkom 28 000 nya företag om man räknar de företag som har en omsättning på minst 30 000 kr. Det är väldigt litet. Det går inte att försörja någon anställd på 30 000 kr. Räknar man de företag som har en omsättning på över 300 000 kr, vilket fordras om man skall kunna leva på den lön man får, tillkom 12 000 nya sådana företag. Samtidigt gick 10 000 företag i konkurs under 1996. Totalt blir det ett nettotillskott på 2 000 företag när man rensar statistiken från de företag som kan sägas vara skattemotiverade hobbybolag som människor inrättar för extraknäck osv. Det är dystert. Om detta kan man antingen säga att det inte är något stort problem och att vi grejar det här ändå, eller också konstaterar man att detta är ett fantastiskt stort problem med tanke på framtiden eftersom vi behöver nya företag. Jag skulle vilja ha Birgitta Johansson att säga någonting om detta. Hur skall vi ändra en situation där det i stort sett inte tillkommer några nya företag, när vi alla säger att småföretagen är framtidens melodi och det som skall bidra till att lösa våra bekymmer?
Fru talman! Precis som jag sade i mitt inledningsanförande kan vi med olika statistik bevisa nästan vad som helst. Det var mot den bakgrunden som jag undvek att använda mig av en mängd siffror. Jag måste som företrädare för Socialdemokraterna få svar på en fråga från Göran Hägglund. Han sade i sitt inledningsanförande att den svenska politiken har misslyckats. Har inte någon annan någon skuld i detta om det skulle vara ett misslyckande? Har den tidigare borgerliga regeringen som fanns mellan 1991 och 1994 ingen skuld?
Fru talman! Jo, den självklart en del i skulden liksom alla regeringar som har suttit i modern tid har en del i skulden. Men nu är det ändå så att det är Socialdemokraterna som är i regeringsställning och som har makt och myndighet att ändra situationen. Oppositionen har det uppenbarligen inte. Nu struntar jag i statistiken. Jag nämner inga siffror, precis som Birgitta Johansson. Jag säger i stället så här: Är Birgitta Johansson nöjd med dagens situation? Om inte, vad skall vi göra för att få till stånd fler nya företag? Behövs det några ändringar när det gäller skatter? Behövs det några ändringar när det gäller krångel och byråkrati? Hur länge skall vi behöva vänta på åtgärder som kan ändra den situation som jag inte tror att Birgitta Johansson är nöjd med?
Fru talman! När det gäller att ändra regler för att minska krångel och byråkrati, som Göran Hägglund talar om, kommer ett förslag i den proposition som presenteras för riksdagen den 14 april. Det har gjorts på grundval av det som Småföretagsdelegationen har gjort fram till i december 1997. Det andra som småföretagsdelegationen har uppdrag att göra och arbetar med fram till juni månad kan självklart inte komma fram till årets riksdag utan får vänta till höstriksdagen. Jag hoppas att vi där fortsatt kan lägga fram förslag i en positiv riktning. I den delen har jag gett ett klart besked. Jag kan också ge det klara beskedet att självklart är inte någon nöjd med att vi inte har klarat arbetslösheten bättre i Sverige. Det är allas vårt ansvar. Jag skyller inte på någon i den delen. Men det går inte att bortse från att det inte bara är i Sverige som den finns. Hela Europa har stått inför lågkonjunkturer. Jag hoppas verkligen att vi alla kan hjälpas åt att dra åt samma håll. Det skall ske med kompetenta människor, mer utbildning och mer av vad samhället förmår i form av infrastruktur, IT-utvecklingar och annat som gör att människor blir mer beredda och rustade på ett bättre sätt för att kunna ta ett arbete och skapa den kreativa miljö som är helt nödvändig för företagare både inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn.
Fru talman! Birgitta Johansson lät i sitt anförande väldigt belåten med läget på arbetsmarknaden. Nu under replikskiftet har positionen förändrats något och bilden är inte lika glättad. Hon sade att det är bättre nu än i början på 90-talet. Sysselsättningen i den privata sektorn ökar, och nyföretagandet är rekordartat. Jag måste ställa en enkel fråga till Birgitta Johansson. Anser Birgitta Johansson att läget på arbetsmarknaden nu är bra? Den sysselsättningsökning som Birgitta Johansson hänvisar till är ojämn, ryckig och svag. Om man tittar på ökningstakten är den nu 3 000-4 000 per månad. Men om man ser till början av 90-talet - Birgitta Johansson menade förmodligen den borgerliga regeringens period - var ökningstakten i sysselsättningen under våren och sommaren 1994 dubbelt så hög. Nyföretagandet är rekordstort, säger Birgitta Johansson, men antalet egenföretagare minskar. Under de månader som har gått av detta år har egenföretagarna totalt sett minskat med 15 000. När Göran Persson säger att vi skall ha 100 000 nya egenföretagare har antalet egenföretagare netto minskat med 15 000 under dessa månader. Det är ju ingen vidare bra start. Anser Birgitta Johansson att läget på arbetsmarknaden verkligen är bra?

Fru talman! Birgitta Johansson erkänner nu att hon inte är nöjd med läget på arbetsmarknaden. Det är ju alltid något. Jag är oerhört bekymrad över läget på arbetsmarknaden. Birgitta Johansson upprepade denna mantra, att målet om den halverade öppna arbetslösheten ligger fast. Vad hjälper det att ha ett mål som ligger fast om ni inte tar varje chans som erbjuds att förbättra läget och att göra insatser? Jag måste konstatera att Socialdemokraterna tyvärr inte lyssnar på dem som skall skapa dessa nya jobb, nämligen företagarna. Om ni hade lyssnat på dem hade ni bland dessa 100 förslag som finns i detta betänkande hittat en lång rad viktiga saker som ni nu hade kunnat genomföra för att förbättra för företagarna och för att öka möjligheterna för företagarna att anställa fler och för att öka möjligheterna för dem som är intresserade av att starta egna företag. Låt mig bara nämna ordet Barsebäck. Det är verkligen det stora och tydliga exemplet på att Socialdemokraterna med sina stödpartier inte lyssnar på företagarna.
Fru talman! Torsten Gavelin ondgör sig över att vi bara har mål för att halvera arbetslösheten. Då är det mycket beklagligt att Torsten Gavelin inte har förstått att det för att uppnå de mål som givetvis står fast är det viktigt med sunda statsfinanser och lägre räntor. Räntorna har betytt otroligt mycket för den som är småföretagare. På hela kompetensområdet har vi satsat och kommer fortsatt att satsa. Sverige skall ju konkurrera med kunskaper och inte med låglönejobb. Vi skall också bli ett föredöme när det gäller det hållbara samhället. Vi går ju mot ett kretsloppssamhälle där miljöpolitiken kommer att spela en viktig roll i framtidens arbete. Detta satsar vi pengar på. Vi satsar också pengar på att vi skall bli brobyggare till världen inom hela Östersjöområdet. Har Torsten Gavelin inte märkt dessa frågor tidigare?
Fru talman! Jag har två frågor, en kort och en litet längre till Birgitta Johansson. Den första gäller att vi alla är överens om att hemmamarknaden är viktig för att vi skall kunna få bukt med arbetslösheten och öka sysselsättningen. Jag nämnde förut att jag ser med litet oro på att vi till överdrift bekämpar en inflation som knappast finns. Jag skulle vilja veta hur Birgitta Johansson ser på detta problem. Finns det någon risk, som jag har bedömt det, att man går för hårt åt just inflationsbekämpningen? Den andra frågan gäller att alla säkert är överens om att det vore bra med fler anställningar i den privata företagsamheten. Men med anledning av den här rapporten i dag som visar att kostnaden för arbetslösheten ligger på 150 miljarder undrar jag om Birgitta Johansson delar uppfattningen att man i det läget ändå borde gå in och se till att de luckor som finns i vård, omsorg och skola täpps till omedelbart.
Fru talman! Till Lennart Beijer vill jag säga att den väg som valts när det gäller låga räntor och låg inflation är viktig för att Sverige skall kunna lyckas med ett bra företagsklimat och med ett bra klimat inom den offentliga sektorn. De pengar som riksdagen tidigare har anvisat för vård och omsorg ute i kommunerna är otroligt viktiga för att vi skall kunna få ett sådant samhälle som vi alla tycker är värdigt.
Fru talman! Jag tror att vi är överens om att det är bra att vi har fått ned inflationen och därmed också fått ned ränteläget ordentligt. Min oro gäller mest att vi kanske drar vidare för hårt, att vi går för långt i själva inflationsbekämpningen. Och vi vet alla att det inte påverkar sysselsättningen särskilt väl. Om vi hade att välja mellan att sätta arbetslösa människor i privata företag eller i den offentliga sektorn skulle nog de flesta av oss sätta de flesta i de privata företagen. Men när det nu är litet trögare innan vi kommer så långt och när arbetslösheten kostar så mycket är frågan om vi ändå inte skall se till att det inte blir något snack om att det fattas människor, fler händer, i vården och skolan. Det är mer den inriktningen som jag skulle vilja ha klara belägg för från
Fru talman! Jag vill fortsätta och säga något mer om inflationen. Inflationstakten har ju växlats ned i hela Europa. Det tycker jag är bra, eftersom det är till Europa som vi exporterar våra varor. Då får vi jämförbara förhållanden, vilket är otroligt viktigt. När det gäller fler händer inom vården, tror jag att vi alla är överens om att det måste ske en del förändringar. Detta kommer riksdagen att få möjlighet att debattera innan riksdagen skiljs åt i juni. Jag hoppas att alla vill bidra på ett positivt sätt, så att vi kan känna en trygghet inför framtiden i just denna fråga.
Fru talman! Vi verkar vara överens om vikten av ett gott företagarklimat, men medlen för att nå detta kan nog vara litet olika. Krångel, byråkrati och avreglering har diskuterats mycket. Och det är en oerhört angelägen fråga. Det gläder mig att höra att det kommer förslag i propositionen den 14 april. Förhoppningen är då att många av småföretagsdelegationens förslag finns med i denna proposition. Det tror jag är nödvändigt för att man skall kunna riva hindren och avreglera. Jag tror att det är både praktiska och psykologiska hinder som ligger i detta. En fråga som inte har varit uppe till diskussion här gäller något som finns med i detta betänkande, nämligen livsmedelssektorn. Det är en mycket viktig sektor som har en svår konkurrenssituation. Gunnar Björck har gjort en utredning om detta som visar att Sveriges livsmedelsindustri har ett mycket sämre utgångsläge än andra länder. Han har också lämnat en rad förslag i sin utredning. Jag vill fråga Birgitta Johansson om hon är beredd att medverka till att dessa förslag också kommer till konkreta beslut.
Fru talman! Kjell Ericsson tar upp en mycket viktig fråga, nämligen livsmedelsindustrin. Den utredning som Gunnar Björck har gjort är nu ute på remiss. Jag hoppas att de remissinstanser som skall lämna svar på utredningen bidrar med många positiva synpunkter som gör att den svenska livsmedelsindustrin kan få en bra marknad i Sverige men också kunna komma ut på exportmarknaden, eftersom det är på exportmarknaden som jag tror att svensk livsmedelsindustri behöver både litet hjälp och stöd.
Fru talman! Denna positiva inställning gläder mig men det gäller hela kedjan, alltså både det svenska jordbrukets situation och livsmedelsindustrins situation. Det gäller ju att ha råvaror att hantera. Då behövs det konkurrenskraft inom alla delar av den här kedjan. Jag hoppas att Birgitta Johansson kan verka för detta.
Fru talman! Det svenska jordbruket och hela kedjan - precis som Kjell Ericsson talar om när det gäller bl.a. livsmedelsindustrin - satsas det på; detta för att ha en hållbar utveckling. Det satsas alltså på miljövänliga produkter. Jag tror att det är med hälsa och miljö som Sverige skall marknadsföra sig både på djurhållningsområdet och i livsmedelsindustrin.